Herr talman! På riksdagens bord ligger nu ett förslag om svenskt medlemskap i den europeiska unionen. Nu kan var och en, varje svensk, inför folkomröstningen ta del av vad ett medlemskap kostar och vad det ger oss. Till skillnad från vad Per Gahrton uppenbarligen tror är förslaget utsänt till 1 500 folkbibliotek runt om i landet. Det går alltså alldeles utmärkt för var och en att ta del av förslaget. Ja-alternativet står nu klart, kapitel för kapitel, punkt för punkt. Nu menar jag att det är dags, ja, hög tid, att svenska folket får veta vad nej-alternativet innebär, därför att om det, herr talman, har vi inte fått höra mycket, vare sig tidigare eller här i dag. Det som Sverige deltar i, och det som vi på jasidan vill att Sverige skall fortsätta att delta i, är ett nära och alltmer fördjupat samarbete mellan de demokratiska länderna i Europa. Det samarbetet är inget nytt. Sverige är med på Europatåget och det sedan länge. Redan i slutet av 40-talet bildades Europarådet, och Sverige blev snart en av dess aktiva medlemmar. Vi var med på tåget. Ett tiotal år senare bildades den europeiska ekonomiska gemenskapen, det som senare blev EG EU. När sedan Storbritannien, Irland och Danmark tog steget från EFTA till EG slöt Sverige och övriga EFTA-stater ett mycket omfattande frihandelsavtal med den europeiska gemenskapen EG/EU. Vi var med på tåget. Efter hand utvidgades vårt och EFTA:s samarbete med EU till att omfatta nya områden. Det skedde inte minst som resultat av den s.k. Luxemburgöverenskommelsen. Tåget rullade vidare, och vi var med. När sedan EU bestämde sig för att inrätta en gemensam gränslös inre marknad ville vi vara med i den också, och det fick vi. Vi fick ett avtal, ett EES avtal, där svenskar får delta i den europeiska inre marknaden på, i flertalet avseenden, lika villkor som medborgarna och företagen i det demokratiska Europa i övrigt. Vad EES-avtalet inte ger oss är ett likvärdigt inflytande och lika medbestämmande, som de människor och de stater har som ingår i EU. I den debatt om EES-avtalet som föregick beslutet här i kammaren sades det med stor tydlighet ifrån av samtliga som förespråkade detta att vi skulle ansluta oss till EES. Motstånd mot EES-avtalet i Sverige kom då från kommunisterna i Vänsterpartiet och från Miljöpartiet. Men EES-avtalet gick, i hela Sveriges intresse, igenom med stor majoritet i riksdagen och Sverige var på nytt med på tåget. Sverige var med på tåget där de europeiska demokratierna färdas tillsammans mot gemensamma mål för frihet, fred, förstärkt folkstyre, arbete och välfärd. Det förslag som vi i dag remissbehandlar, förslaget om svenskt medlemskap i EU, ligger i linje med ett fullföljande av grunddragen i svensk Europapolitik, alltifrån tiden efter andra världskriget intill våra dagar. Ett ja i folkomröstningen den 13 november är inget steg ut i det okända - tvärtom! Det innebär att vi stannar kvar på Europatåget. Ett ja innebär inte minst att vi ser till att vi får mer att säga till om på den fortsatta färden.

Nu ligger förslaget om hur det skall gå till på riksdagens bord. Men säger vi nej den 13 november innebär det att Sverige skall stiga av tåget, stå kvar på stationen, få stå där och se på när tåget rullar vidare bl.a. mot målet att ge allt fler människor arbete i Europa och att inom några år också ge länderna i Östeuropa, i första hand Polen, Men vart skall gå om vi är för oss själva? Vart skall vi gå om vi stiger av tåget? Ni som nu säger nej måste redovisa det! Det är er skyldighet, jag vill gärna säga er förbaskade skyldighet, mot det svenska folket! Det var detta som jag trodde att ni var angelägna om att få göra i denna debatt. Men av den saken blev det ingenting. Ovissheten om nej-alternativet - vart det för oss, vad det kommer att kosta oss i Sverige i minskat inflytande, i mindre internationellt samarbete, i sämre miljö, i färre arbeten och högre räntor - är massiv. Ett nej i folkomröstningen betyder stora förändringar, stora kostnader och en dimhöljd framtid för Sverige, vid sidan av den väg som de europeiska demokratierna väljer att gå. Ett ja är mycket tryggare. Vi vet vad det innebär. Ett ja är viktigt för jobben och miljön i Sverige. Ett ja slår upp portarna för Sverige, portarna till det nya Europa!
Herr talman! Det var ett mycket vackert tal. Men, Hadar Cars, det vore väl bra om vi kunde föra den här diskussionen och debatten utifrån fakta. Alternativet till ett medlemskap är naturligtvis icke-medlemskap. Vad som händer då är att vi fortsätter att samarbeta med EU och andra länder, makter och pakter. Vi fortsätter att samarbeta utifrån EES-avtalet, som jag är övertygad om att vi kan förbättra med gemensamma krafter härifrån. Vi fortsätter också att ha frihandelsavtal med de baltiska staterna, och vi fortsätter att teckna egna avtal med andra länder och handelspartner. Vi fortsätter att samarbeta med EU och andra länder när det gäller kultur, utbildning, forskning, handikappolitik, standardiseringspolitik och en väldig mängd annat. Vi fortsätter som en självständig stat i den internationella politiken, vi har en egen röst i FN, vi kommer att uppträda med en egen, progressiv, röst vid internationella miljökonferenser osv. Detta är fakta. Detta är alternativet, Hadar Cars. Vad som tyvärr inte har redovisats från ja-sidan - Hadar Cars säger att det är så klart vad ett ja innebär - är kostnaderna. Hadar Cars nämnde detta litet i förbigående. Det skulle vara mycket intressant att höra vad Folkpartiet nu har tänkt sig för förslag, lösning beträffande medlemsavgiften, de minskade skatteintäkterna som blir en följd av att gränskontrollerna släpps och att punktskatterna måste harmoniseras - det som man i Finansdepartementet har räknat med kommer att innebära ett skattebortfall på runt 20 miljarder kronor - och en medlemsavgift som inom denna mandatperiod kommer att belöpa sig till runt 20 miljarder kronor. Det blir alltså runt 40-50 miljarder kronor i utgifter, Hadar Cars! Jag vet att Folkpartiet i valrörelsen talade om höjd matmoms eller vad det nu var - det har varit många olika bud här. Jag tror att de svenska väljarna skulle vara mycket betjänta av att få ett klart besked om varifrån pengarna skall tas. Inte en enda av de konsekvensutredningar som har gjorts på en mängd områden har kunnat belägga med fakta att en konsekvens av ett medlemskap skulle vara en ökad ekonomisk tillväxt. Tvärtom vet man att det enda faktiska är utgifterna. Hur det blir med det andra vet man inte alls, eftersom det beror på en mängd andra saker. Det vore väldigt bra att få en redogörelse från ja-sidan om var pengarna skall tas!
Herr talman! Avgiften bör, tycker jag, betalas genom att man höjer mervärdesskatten på livsmedel. Samtidigt som vi bli medlemmar i den europeiska unionen kommer livsmedelspriserna att kunna sänkas. Därför blir det inte dyrare för konsumenterna. Det tycker jag skulle vara ett bra alternativ, men vi får se vad den nya regeringen lägger fram för förslag i det avseendet.Det avgörande när det gäller kostnaderna är att vi av Gudrun Schyman inte får veta vad det kostar att säga nej. Kostnaderna kommer säkerligen att bli mycket höga, i form av ökad arbetslöshet och högre räntor. Det är kostnader för både staten och de enskilda av gigantiska mått. Det vore bra om Gudrun Schyman ville redovisa för oss hur stora hon tror att dessa kostnader kommer att bli. De är min själ inte obetydliga. Gudrun Schyman sade att vi skulle ha våra utgångspunkter i fakta. Svenska folket får ett oerhört falskt intryck när hon säger att ett nej inte betyder någon förändring. Det är inga fakta i det uttalandet. Ett nej medför enorma förändringar. Folkomröstningen innebär förändringar vare sig det blir ett ja eller ett nej. Skillnaden i förändringstakten och framför allt i förändringsinriktningen blir avgörande beroende på om det blir ett ja eller nej. Ett ja är i allt väsentligt positivt. Ett nej skapar däremot ett stort antal nya och allvarliga problem för Sverige. Gudrun Schyman stöder sig på EES-avtalet. Det är roligt att hon nu kan hitta något positivt i det avtal som hon så intensivt bekämpade för bara några år sedan. I detta avtal ser hon räddningen för Sverige. Det som vi talade om som ett bra steg på vägen har för Gudrun Schyman nu blivit en slutstation. Jag tror att Gudrun Schyman efter några år kommer att tycka att det är väldigt bra att Sverige kom med också i den europeiska unionen - om svenska folket bestämmer så. Hon skulle inte vara ensam om att tycka det. Många av de partier i andra länder som har varit tveksamma till EU - däribland inte minst en del miljövänner - slåss nu inom EU för ett fortsatt medlemskap och för en fortsatt fördjupning av samarbetet. Som de ser det är det nämligen den bästa grunden för att också trygga en bättre miljö i Europa. Gudrun Schyman är välkommen i lägret den dag då svenska folket har sagt nej till henne och ja till
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att vi har helt olika scenarier framför oss. Jag får väl välkomna Hadar Cars i den situation som uppstår när en majoritet av det svenska folket faktiskt har sagt nej till ett medlemskap i den europeiska unionen. Framför allt kommer jag att välkomna Hadar Cars i det förändringsarbete som vi har framför oss för att få EES-avtalet att bli bättre än vad det är i dag. Numera är vi ju överens om den kritik som Vänsterpartiet var ganska ensamt om när detta avtal drevs igenom i den svenska riksdagen. Jag utgår från fakta, Hadar Cars, när jag säger att alternativet till ett medlemskap är ett fortsatt samarbete. En av grunderna är detta EES-avtal som en majoritet, inklusive Hadar Cars, var med om att driva igenom i den svenska riksdagen. Jag rättar mig efter demokratiskt fattade beslut. Jag tycker att det är klokt att uppträda på det sättet. Det är intressant att höra att en höjd moms skall betala medlemskapet. Har man inom Folkpartiet räknat på detta? Vad kommer den höjda momsen att innebära för gemene man och kvinna? Vi vet att framför allt låginkomsttagare använder merparten av sina inkomster just till mat. Därför kommer en radikalt höjd moms att fördelningspolitiskt bli väldigt ansträngande, Hadar Cars. Jag hoppas att ni har räknat på detta, och jag hoppas att jag nu får höra en ungefärlig procentsats. Hur mycket kommer momsen att höjas för att vi skall kunna betala detta medlemskap?
Herr talman! Vi skall återkomma i den frågan med exakta siffror så småningom. Låt mig bara erinra om att man i Norge räknar med att mervärdesskatten, bl.a., blir högre än vad den är i dag om det blir ett nej. Därför innebär det säkert också skattemässigt en förbättring för svenska folket om man skulle säga ja. Jag skall återgå till detta med fakta. Gudrun Schyman vill framhålla att hon står för det. Samtidigt säger hon t.ex. - jag skall bara ta fasta på det, herr talman - att vi om det blir ett nej skall hjälpas åt med att omförhandla EES-avtalet. På något sätt får hon det att framstå som om det finns någon förutsättning för detta, som om det vore en reell möjlighet. Detta skulle innebära att de länder som vi just då hade sagt till att vi inte vill ha något särskilt fördjupat samarbete med omgående skulle vara beredda att sätta sig i en förhandling med oss för att förbättra det avtal som flera av dem redan tycker ger Sverige alldeles för många fördelar. De skulle förhandla med oss i syfte att ge oss ett ökat inflytande i den union som vi sparkar på smalbenen. Gudrun Schyman menar att detta är realistiskt. Det är fakta för henne. Att slänga ur sig detta här i riksdagen är att slå blå dunster i ögonen på folket, Gudrun Schyman. Hon försöker vilseleda svenska folket när det gäller vad som är möjligt och realistiskt att åstadkomma. Ett nej till EU den 13 november innebär inte att det blir ett förbättrat EES-avtal. Sannolikt innebär det att EES-avtalet efter några år kommer att urholkas, kanske till den grad att det inte längre kan fungera på det sätt som det var tänkt när vi skrev under det. Förutsättningen för att avtalet skall kunna fungera är att alla de ändringsförslag som EU tar fram - och som gäller också för de länder som tillhör EES - måste godkännas av Sverige, bl.a. Vi måste hålla det för sannolikt att viljan att förhandla med oss om förändringar som påverkar alla de 360-370 miljoner människor som ingår i EU blir mindre stark inom den europeiska unionen än vad den hittills har varit - när Sverige har varit på väg mot ett medlemskap. Jag tror att man i flertalet fall kommer att förelägga dessa ändringar för oss och säga: Om ni vill vara med finns det en liten rad där det står om kungariket Sverige. Där kan ni skriva under. Detta är den förändring som inträffar vid förhandlingar av EES-avtalet. Vi blir ännu mer utsatta och får ännu mindre att säga till om. Man kommer att ta ännu mindre hänsyn till våra idéer, uppslag och intressen i det europeiska samarbetet. Det finns inte någon som helst trovärdighet i att vi skulle få ett förbättrat avtal, ett avtal som ger oss mer inflytande och mer att säga till om. Ändå är det detta som den faktatörstande Gudrun Schyman för fram som alternativet till det svenska folket. Jag ber faktiskt om ursäkt å Gudrun Schymans vägnar.
Herr talman! Hadar Cars, ni genomdrev först EES-avtalet, och nu försöker ni använda det som ett tillhygge mot oss som redan då såg dess brister. Det är ett ganska magstarkt sätt att debattera på. Avtalet har stora brister när det gäller miljön och demokratin. Det har klara fördelar för den svenska exportindustrin. Det är självklart att detta är ett avtal som, precis som normala avtal, efter hand kommer att kunna förändras. Då har vi en möjlighet att förhandla om det. Men EES-avtalet spelar i en helt annan division än vad EU-medlemskapet gör. EES-avtalet motsvarar och kommer på sin höjd att motsvara 10 15 % av ett EU-medlemskap. Det handlar alltså om en helt annan sak. Alternativet är ett självständigt Sverige i alla former av internationellt samarbete som den svenska grundlagen tillåter. Det är ett koncist sätt att uttrycka det på. Vad händer om det blir ett nej? Det har förekommit en del skräckpropaganda. Jag tycker att det hittills har varit ganska milda tongångar i dag, men Hadar Cars nuddade vid vad som skulle hända om det blir ett nej. Dagens Industri skrev häromdagen att EU-valet inte skrämmer marknaden och att ett nej till EU i folkomröstningen inte resulterar i något räntekaos. I dag kunde vi läsa i DN om Schweiz - ett litet land mitt inne i EU - som tycks klara sig ganska bra utan vare sig ett EU-medlemskap eller ett EES-avtal. Schweiz har mycket speciella förutsättningar. Jag vill härmed ha sagt att jag inte vill kopiera Schweiz, men det är ett exempel på att katastrofen är ganska långt borta. Det viktiga är att vi har valfrihet. Det finns inte något ekonomiskt tvång att gå med i EU, utan det är valfrihet. Det är en viktig lärdom som man kan dra delvis av den här debatten, eftersom ja-sidan har varit förhållandevis mild när det gäl1er skräckskildringar av hur det skulle bli om det blir en nej-seger. Hadar Cars sade att svenska folket naturligtvis skall få ta del av alla handlingar. 1 500 exemplar är utsända till folkbiblioteken. Det är inte det som jag har talat om. Jag talade om det som man gjorde i Danmark. Där lade man ut gratisexemplar av Maastrichtfördraget. Det gick åt en halv miljon exemplar. Sedan röstade danskarna nej. Är det rädslan för att folket skulle bli skeptiskt om de fick originalhandlingarna som ni inte kan acceptera att skicka ut Maastrichtfördraget, unionsfördraget, i en tillräckligt stor upplaga? Då skulle var och en som ville kunna få ett eget exemplar att ta med sig hem. Är det verkligen en orimlighet för en liberal som
Herr talman! Det har nämnts för mig att kostnaden för att skicka ut exemplar till 1 500 bibliotek är i storleksordningen 3 miljoner kronor. Om vi skulle skicka ut inte 1 500, utan 7 eller 8 miljoner exemplar, kan Per Gahrton summera vad den kostnaden skulle bli och fråga sig om det möjligen är det effektivaste sättet att informera svenska folket om avtalets innehåll. Jag tror att de flesta är tacksamma om de kan få möjlighet att ta del av en förkortad version av det avtal som riksdagen nu har på sitt bord, men som vi inte kommer att ta ställning till förrän efter folkomröstningen den 13 november. Per Gahrton har talat en del om miljö och EES. Vi som var för EES när beslutet fattades här i riksdagen gjorde absolut ingenting alls för att undanhålla vår uppfattning att det i EES-avtalet saknades möjligheter för Sverige att göra sin röst hörd på ett tydligt sätt. Vi skulle framför allt inte få medinflytande och medbestämmande i samma utsträckning som ett medlemskap skulle erbjuda oss. Vi konstaterade också att jordbruket låg utanför avtalet, vilket var en nackdel. En export på kanske 4 miljarder svenska kronor är möjlig för det svenska jordbruket vid ett medlemskap. Att kostnaderna vid gränspassager och liknande med i storleksordningen 5-10 miljarder alltjämt ligger kvar trots EES-avtalet är vi medvetna om. Men vi tyckte ändå att det var ett avtal som förde oss åt rätt håll. Ni var då inte med i denna kammare. Men vi möttes i flera debatter, så jag vet vilket energiskt motstånd Per Gahrton och hans kamrater bjöd mot EES-avtalet. Därför tycker jag faktiskt att det är litet löjligt när Per Gahrton står här och säger: Visst finns det vissa brister, men det är ändå det som vi skall bygga som ett alternativ till medlemskap i EU, vi som sätter oss emot det. Jag tycker att det är ganska knepigt, Per Gahrton, om jag skall vara ärlig. Det är inte ett uttryck för ett långsiktigt tänkande och en realism i de frågor som vi behandlar här i dag. Herr talman! Jag skall, om så anses angeläget, återkomma till frågan om miljön i min nästa replik.
Herr talman! Jag kan ge Hadar Cars personligen det erkännandet att han en gång inför EFTA delegationen, så vitt jag minns, gjorde en förödande föredragning om en tvåpelarmodell med osmos, som punkterade möjligheterna till en fungerande demokrati med EES-avtalet, vilket stärkte oss i vår kritiska grundsyn. Faktum är att den stora majoriteten av dagens EU anhängare, vilka har genomdrivit EES-avtalet, presenterade EES-avtalet som en fullt tillfredsställande slutstation för överskådlig tid för den svenska samarbetsrelationen med Europeiska unionen. Det är snarast dessa personer som har vissa problem med samvetet. EES är inte vårt alternativ. Det är en liten del i alternativet. Vi måste ha en organiserad grannskapsrelation med den europeiska unionen. Det har vi aldrig varit motståndare till. Sverige hade ett frihandelsavtal, och nu har vi detta bristfälliga EES avtal som mest är gynnsamt för exportindustrin. Men visst måste den också ha sitt, och därför ingår det i alternativet. Det grundläggande alternativet är ett Sverige som kan bestämma över sitt eget öde och som kan delta i det internationella samarbetet med en egen röst, vilket man inte kan göra i EU, och som har siktet inställt på hela världen och inte bara på Västeuropa. Det är ett Sverige som självt kan bestämma sin ekonomiska politik utan att få betygsättning av EU kommissionen, vilket ju Danmark redan får. Danmark får bakläxa för att man åtstramar för litet i en situation med 12 % arbetslösa, men ingen bakläxa för att man har 12 % arbetslösa. Det vad var som hände vid ECOFIL-mötet häromdagen. Det är ett Sverige som slipper sådana tvångströjor, utan kan föra en politik som kan gynna Sverige och svenska folket, men som också, som i de bästa tiderna, kan vara ett föredöme för andra länder som vill skapa ett modernt industrisamhälle som även klarar av rättvisa, full sysselsättning och effektiv miljöpolitik. Detta alternativ har vi redogjort för tusentals gånger, och vi kommer säkert att hinna med ett par tusen gånger till innan den 13 november. Vi kommer varenda gång att få höra att vi inte har något alternativ. Vi har inte någon lunta på 3 000 sidor med traktat. Vi har inte en annan supermaktspyramid att rekommendera, utan vi har ett fritt och självstyrande
Herr talman! Per Gahrton sade att de inte hade någon lunta i alternativet. Nej, de har inte ens någon enda liten lapp. Jag vill i övrigt beröra tre saker. Per Gahrton sade att Sverige inte skulle få en egen röst. Jo, det får vi visst det. Men det är också viktigt att tänka efter hur tungt vår röst väger. Per Gahrton tycks tro att intresset i omvärlden minskar för de länder som går in i den europeiska unionen. Verkligheten är precis den motsatta. I internationell press runt om i världen skrivs det mycket mer om vad man tänker och tycker i Danmark än om vad man tänker och tycker i Sverige av det enkla skälet att vad Danmark tänker och tycker är intressant därför att det påverkar samarbetet i den europeiska unionen. Vad Sverige tycker och tänker är mindre intressant, eftersom vår påverkan i dessa avseenden är mycket obetydlig. Sedan till frågan om räntorna. Jag fruktar på god grund, att om det skulle bli ett nej i folkomröstningen, vilket Gud förbjude, skulle vi antagligen redan följande dag få uppleva att det skakade till i Reuterskärmarna runt om hos dem som sysslar med de finansiella frågorna. Vi har sett så många oberoende institut som har granskat frågan och kommit till slutsatsen, att ett Sverige utanför EU skulle resultera i högre räntor, att det finns grundade skäl att tro att det skulle bli fallet. Herr talman! Jag är slutligen litet bekymrad över miljörörelserna, men inte på det sätt som Per Gahrton tror, utan därför att de kopplas ihop med sådana personer som Per Gahrton. Per Gahrton vill ge ett intryck av att miljörörelserna och miljöorganisationerna är lika inåtblickande och isolationistiska som han själv. Jag tror att det kan skada tilltron till miljörörelserna om det skulle vara fallet. Det finns många personer med starkt engagemang för miljön som av miljöskäl kraftfullt och starkt uttalar sig för svenskt medlemskap i den europeiska unionen. Låt mig nämna några namn: Björn Gillberg, Lennart Daléus. Jag kan göra listan väsentligt längre. Det är människor som har tagit upp kampen för en bättre svensk miljö. De är av miljöskäl för medlemskap i EU. Låt oss se till att vi inte förstör tilltron till svenska miljöorganisationer genom att stämpla dem som inåtriktade, bakåtblickande organisationer som är mot ett ökat internationellt samarbete och samarbete med de europeiska demokratierna.

Herr talman! Sveriges utrikespolitiska tradition utgör tillsammans med vårt nationella arv en viktig del av landets identitet i ett internationellt perspektiv. Utrikespolitikens syfte är att verka för en internationell stabilitet som möjliggör en gynnsam samhällsutveckling för fred och social välfärd. En dynamisk omvärld kräver en dynamisk utrikespolitik som kan finna nya lösningar på dagens problem. Kampen för demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och välstånd kräver effektiva internationella samarbetsformer. Kristdemokraterna i Sverige, kds, har nu under lång tid förordat ett svenskt medlemskap i EU av realpolitiska men också av ideologiska skäl. Vi välkomnar därför att ett omfattande förhandlingsarbete nu har genomförts så att, om svenska folket så önskar, Sverige kan ansluta sig till den europeiska gemenskapen, EU. EU är den enda riktigt verksamma europeiska organisation där Sverige tillsammans med andra länder kan påverka och möta de stora gränsöverskridande utmaningarna, såsom ekonomi, välfärd, säkerhet och miljö. Vi kan konstatera att de som säger nej till detta samarbete egentligen bara förenas av sitt nej till EU. Några anser att EG var bättre än EU, andra anser att EES-avtalet är fullt tillräckligt, medan åter andra endast vill ha frihandelsavtal med EU och en nordisk union. I ett internationellt perspektiv är det nordiska samarbetet, på grund av likheterna länderna emellan och den geografiska närheten, viktigt, men vi måste också inse dess begränsningar. Finland, Sverige, Norge, Danmark, Åland, Färöarna och Grönland utgör en stor landareal men har endast 23 miljoner invånare - det är mindre än befolkningen i Belgien och Det samarbete som finns mellan de nordiska länderna är omfattande och bör utvecklas ytterligare. Vid ett EU-medlemskap kommer det befintliga nordiska samarbetet visa sig vara mycket värdefullt. Det kommer att uppvärderas och utvecklas som en nordisk samsyn, som är angelägen att presentera på gemenskapsnivå inom EU. Det nordiska samarbetet skall därför i ett framtida perspektiv ses som ett regionalt forum inom en större enhet. Herr talman! I detta sammanhang är det värt att notera att många av de nackdelar som Miljöpartiet hyser farhågor om när det gäller EU kan man utan betänkligheter acceptera och t.o.m. förorda inom en nordisk union. framgår att man inte har något emot att uppge suveränitet och självständighet i en nordisk tullunion och att man inte har något emot överstatlighet när det gäller kapitalrörelser, industri-, energi och socialpolitik. Samma rapport visar att man är beredd att äventyra framtiden för den välfärdsfaktor som har betytt mest för Sveriges välstånd, nämligen frihandeln i Europa. Anmärkningsvärt nog kan också Miljöpartiet tänka sig att uppge den militära alliansfriheten inom ramen för ett nordiskt försvarsförbund, ett nationellt steg som inte medlemskapet i den europeiska unionen kräver. Miljöpartiet anklagar EU för att vara en rikemansklubb som utestänger tredje världen, samtidigt som man i sin rapport föreslår åtgärder som skulle ha sådana konsekvenser att handeln för tredje världen kraftigt reducerades. I rapporten föreslås nämligen att gränsskyddet inom svenskt jordbruk läggs på en sådan hög nivå att självförsörjning uppnås. Den här principen skulle innebära ett allvarligt hot mot tredje världens utveckling. När det gäller det verkliga förhållandet mellan tredje världen och EU kan man konstatera, att eftersom kristdemokrater och socialdemokrater från första början har varit tongivande i EG-sammanhang, har solidaritet och gemenskap varit centrala begrepp i Europabygget. Tanken har varit att skapa så goda och nära relationer mellan Europas folk att krig aldrig mer skall bli möjliga. Visionen är också att frukterna av det europeiska samarbetet skall komma människor i tredje världen till del. Jag vill understryka att de europeiska kristdemokraterna inte har ett snävt EU-perspektiv på välfärdsutvecklingen. EU lägger mycket stor vikt vid att utveckla de sociala och ekonomiska relationerna mellan Central och Östeuropa, medelhavsländerna och Mellanöstern. Med tredje världen har EU, och de enskilda medlemsländerna, privilegierade relationer via de s.k. Loméavtalen. Att EU river de inre gränserna betyder därmed inte att man höjer de yttre gränserna. Tvärtom pågår i fråga om de yttre tullarna en nedmonteringsprocess, som initieras och drivs av de pågående GATT-förhandlingarna. Redan i dag är EU världens största enskilda bidragsgivare. EU ger bistånd och stöd till 69 länder i Afrika, Karibien och Stilla-havsområdet, anslutna till den s.k. Lomékonventionen, ett antal länder i Asien och Latinamerika, flertalet av de länder i medelhavsområdet som inte är medlemmar i EU samt länder i Central och Östeuropa. Herr talman! Sammanfattningsvis: Det finns avsevärt mycket mer som förenar oss i Västeuropa än vad som skiljer oss åt. är så fördelaktigt för Sverige att det bör kunna antas utan ängslan och tvekan även av de mest kritiska till svenskt medlemskap. Sverige deltar i dag i många samarbetsorgan både inom och utanför Europa för att främja landets olika intressen: Europarådet, OECD, ESK, FN, m.fl. Dessa är ett komplement, inte ett alternativ, till EU, eftersom de saknar den effektivitet och handlingskraft som erfordras på den europeiska kontinenten. Herr talman! Det är Kristdemokraternas övertygelse att svenska folket den 13 november bör rösta ja till detta medlemskap.
Herr talman! Det var en väldig skönmålning av EU:s tredje-världen-politik och svartmålning av det nordiska samarbetet som Holger Gustafsson ägnade sig åt. När det gäller frågan om EU och tredje världen tvingas jag trötta kammaren med information från en någorlunda sakkunnig instans, nämligen SIDA, som påpekar att EU:s bistånd har kopplingar som avspeglar EU:s medlemsländers förutvarande ofta koloniala relationer. Biståndet är väldigt centralstyrt. Man berättar t.ex. att EU:s bistånd till Namibia används som ett påtryckningsmedel för att förmå den namibiska regeringen att ge EU:s medlemsstater fiskerättigheter. Så kan det se ut! Detta var bara ett exempel. Faktum är att i EU-kommissionens senaste biståndsprogram sägs det klart att biståndet skall vara ett led i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken, som syftar till att ge EU en mer central roll i världspolitiken. Det svenska biståndet har säkert många brister, men det är i varje fall inte ett led i någon sådan svensk stormaktspolitik. Här finns en grundläggande skillnad i attityden till omvärlden. Holger Gustafsson svartmålar på ett ganska märkligt sätt försöken att fördjupa det nordiska samarbetet. Det är intressant att det precis har kommit ut en ny bok från Nordiska rådet. Kanske har alla riksdagsledamöter fått en liten lapp om den. Jag har inte läst boken -- den finns väl inte tillgänglig än - men i reklamtexten står att det i boken hävdas att EU fixeringen under de senaste åren har lett till en nedvärdering av den folkliga sympatin för nordisk sammanhållning. Man säger också att det speciella med det nordiska samarbetet inte är att vi är blåögda nordbor - sådant är oss helt främmande - utan att det har förekommit ett folkligt, praktiskt samarbete, att man har tagit bort passkontroller, att man har gjort det möjligt för nordbor att studera i varandras länder, ha med sig postsparbanksboken, jobba i varandras länder, osv. Det är fråga om en mängd praktiska saker men inte de centralistiska överbyggnader som är kännetecknande för den europeiska unionen. I Miljöpartiet har vi tagit ställning för ett fördjupande av det nordiska samarbetet i syfte att av Norden göra den ekologiska föregångsregion som den nordiska miljö och alternativrörelsen har jobbat för i årtionden. Det är det som är vårt syfte med en fördjupning av det nordiska samarbetet. Vi har som parti inte tagit ställning för sådana enskildheter som Holger Gustafsson nämnde i sitt anförande, utan det pågår en öppen diskussion. Det är emellertid inte fråga om någon sorts "mini-EU" i nordisk dräkt - på intet sätt - utan det skall vara ett nordiskt samarbete som bygger på just den folkliga förankringen.
Herr talman! Per Gahrton måste ha lyssnat mycket dåligt till mitt anförande, eftersom han hävdar att jag "svartmålar" det nordiska samarbetet. Jag uttryckte vid flera tillfällen att det nordiska samarbetet är värdefullt och att det behöver utvecklas. Men det är viktigt att man i debatten klargör att en nordisk union inte är ett realistiskt alternativ till EU. Det har inte och kommer inte att få den effekten. Den nu föreliggande debatten kring det nordiska samarbetet förefaller mig mer som någonting som man har tagit till för att hitta ett alternativ. Först har man bestämt sig för att vara emot EU. Sedan vill man fokusera intresset på något annat. Då har det passat mycket bra att tala om en nordisk union eftersom vi känner oss väl hemma i Norden. Jag har inte svartmålat det pågående samarbetet. Det bör i stället utvecklas. Min och vår uppfattning är att det bör utvecklas inom ramen för ett EU samarbete. Det skulle bli ett regionalt samarbete som kan vara ett exempel för övriga regioner inom EU. Men det kommer aldrig att ha den effektivitet som vi behöver. Dessutom står det inte på den politiska dagordningen i dag.
Herr talman! Faktum är att ett fördjupat nordiskt samarbete är mycket populärt i samtliga nordiska länder. Då menar jag inte något mini-EU. I samtliga nordiska länder får det fördjupade nordiska samarbetet en större anslutning än ett medlemskap i EU när man gör opinionsmätningar. Det är detta som ja-sidan har upptäckt. Det nordiska samarbetet är farligt i den bemärkelsen. Därför försöker man förlöjliga när vi som enda parti seriöst försöker att utreda och allsidigt diskutera olika moment i ett möjligt nordiskt samarbete. Det har vi gjort i en rapport av Åsa Domeij. Jag antar att det var den som Holger Gustafsson läste ur. När detta presenteras på det sätt som Holger Gustafsson gjorde tar jag det definitivt som en svartmålning. Det finns inga partibeslut om att skapa något slags mini-EU. Det finns en öppen diskussion om hur man skall kunna gå vidare på den väg som representeras av det nordiska samarbetet. Det är väsensskilt från den europeiska unionen. Det är ett samarbete på folklig nivå utan en jättelik centraladministration. Vi har inte sagt att vi aldrig kan tänka oss någon form av överstatlig beslutsrätt någonstans. Vi kan tänka oss det i begränsad omfattning så som Sveriges gällande grundlag tillåter. I begränsad omfattning kan beslutsrätten överlämnas. Det kanske största felet med EU är att det inte finns någon begränsning. Det är inte några få utvalda ämnesområden där man tillåter överstatliga beslut, utan det är tusentals och åter tusentals. Vi vill ha en öppen och seriös diskussion om vilka frågor det är lämpligt att fatta överstatliga beslut om i en internationaliserad värld. Dessutom vill vi diskutera på vilken nivå det skall ske, nordisk, europeisk eller global. Det hade varit en seriös diskussion i den internationaliserade värld vi lever i. Men den förstörs ju totalt av EU-anhängarnas inlåsning i ett visst projekt som har mycket speciella syften. Dessa kan sannerligen inte förändras av att ytterligare ett litet land låter sig slukas av jätten,

Herr talman! Nej-sidan framställer ofta i debatten att EU skulle omfatta nästan alla områden i samhället. Detta är icke sanning. EU har inte mer makt att besluta överstatligt än vad det får av sina medlemsländer från fall till fall. Vissa länder har också uttalat att de förbehåller sig rätten att gå ur om man skulle gå över gränsen. Det finns alltså ett begränsat område, nämligen det som handlar om gränsöverskridande frågor, där det är vårt önskemål att få gemensamma beslut. Där kan inte varje nation själv fatta besluten, utan de vill ha hjälp med detta. Vi som har sett att ett nordisk samarbete fungerar väl tror på samarbetets möjligheter. Vi tror att detta skulle kunna fungera även inom EU. Det handlar faktiskt om samarbete i båda fallen. Vi tror inte att människorna i centrala Västeuropa är svårare att samarbeta med än människorna i Norden. Eftersom det går att samarbeta i Norden tror vi också att det fungerar väl i ett bredare perspektiv. Det kan ge en större effektivitet och en större glädje för det svenska folket och för övriga inblandade.

Herr talman! Sverige behöver mer samarbete med grannarna i Europa och inte mindre. Det behövs över huvud taget mer samarbete mellan Europas länder. Jag är övertygad om att ett sådant samarbete mellan de demokratiska staterna i vår världsdel är värdefullt både för vårt land och för Europa som helhet. Jag är också övertygad om att Sverige kan spela en viktig roll i den europeiska unionen om det svenska folket säger ja den 13 november. Detta markeras också i den nya regeringens regeringsdeklaration. Där anges en lång rad uppgifter för svensk del om det svenska folket röstar ja. Det handlar om att arbeta för en ytterligare utvidgning av den europeiska unionen mot öst. Det handlar om ökad öppenhet och insyn, fastare parlamentarisk och folklig förankring av arbetet. Det handlar om att målen för sysselsättning, tillväxt och välfärd måste bli lika ambitiösa som målen för finansiell stabilitet. Det handlar om att stärka löntagarnas ställning på arbetsmarknaden. Det handlar om att se till att frukterna av den stora gemensamma marknaden kan komma alla till del. Såväl konsumenter och löntagare som människor i olika regioner i Europa skall kunna få del av frukterna. Det krävs också en gemensam europeisk konsumentpolitik. Hoten mot miljön känner inga nationsgränser. Det vet vi. Ett EU-medlemskap kan stärka de krafter inom EU som arbetar för en miljömässigt hållbar utveckling och för bra, hållbara och miljövänliga transportsystem som främjar utvecklingen i Europas alla regioner. Det handlar om att arbeta för jämställdhet i arbetsliv och familj samt en jämn fördelning av kvinnor och män i de organ som Sverige bidrar till och deltar i i det europeiska sammanhanget. Det handlar om att arbeta för en allomfattande freds och säkerhetsordning i Europa. Det handlar om arbeta för att den europeiska unionen skall vara öppen mot omvärlden, främja frihandel och vidga det ekonomiska samarbetet med Central och Östeuropa. Genom en sådan samlad politik kan Sverige tillsammans med andra länder göra Europa till en progressiv kraft i världen som kan åstadkomma ekonomiska och sociala framsteg, rättvisa och delaktighet. Det är problematiska utfästelser om arbete vid ett ja i folkomröstningen som kommer i den nya regeringens regeringsdeklaration. Dessutom har vi i dag ett förhandlingsresultat att diskutera. Det ligger i den proposition som vi nu diskuterar i en remissdebatt. Det är ett bra förhandlingsresultat. Det är utan tvivel så att det förhandlingsresultatet också har påverkats positivt av den socialdemokratiska riksdagsgruppens mycket aktiva medverkan. Vi hade som bekant ett femtiotal konkreta krav på förhandlingarna innan de inleddes. Vi i riksdagsgruppen har gjort en ordentlig utvärdering av hur dessa krav har tillgodosetts. Vi har kunnat konstatera att de till den allra största delen har tillgodosetts på ett bra sätt. När det gäller de begränsade utestående frågor där vi har haft olika mening kommer socialdemokraterna i riksdagen att väcka en motion till den proposition som nu ligger på riksdagens bord. Allt detta finns. Allt detta har vi att ta ställning till. Vad är då nej-sägarnas alternativ? Jag har lyssnat på den här debatten under ganska lång tid nu. Jag har fått utomordentligt liten vägledning i vad det är för politik som skall föras i Sverige den 14 november om det blir ett nej i folkomröstningen. Hur skall man kunna parera de höga räntor som vi permanent kommer att få leva med i vårt land om vi står utanför ett samarbete där så gott som alla andra är med? Efter hand kommer ju också Österuropas länder att vara med eftersom de har inbjudits till förhandlingar om medlemskap. Jag säger inte att det inte går. Men frågan är hur man skall göra det. Vad är det för slags politik som i så fall skall få ner räntorna till europeisk nivå? Vad är det för slags politik som skall föras så att sysselsättningen inte flyttar ut till det stora gemensamma samarbete som vi står utanför? I den här debatten har nej-sidan inte sagt någonting om det. Vänsterpartiet, som har ställt frågor till de andra partierna under denna debatt, vill uppenbarligen isolera inte bara Sverige från samarbetet med andra länder utan också den svenska arbetarrörelsen från våra meningsfränder i Europa. Det har framgått av diskussionen. Men har Gudrun Schyman tänkt på varför praktiskt taget hela den europeiska vänstern, såväl partierna som fackföreningsrörelsen, tror på samarbetet i den europeiska unionen? Det har man heller inte svarat på i den här debatten. Hur kommer det sig att medlemsländernas socialdemokratiska partier är de som starkast står för Maastrichtavtalet? Jo, därför att det har en politisk dimension. För dem räcker inte marknaden. Vad tror ni att det beror på att ni är ett av de utomordentligt få vänsterpartier i Europa som vill stå utanför Europeiska unionen? Förstår vänstern i Europa inte sitt eget bästa? På vilket sätt tror ni att den europeiska arbetslösheten kan bekämpas effektivare om Sverige står utanför, när ekonomin är så kraftigt internationaliserad och sammanflätad som den är? De krafter i den europeiska unionen som vill utveckla och försvara den sociala välfärden och som står för en satsning på full sysselsättning vill ha med Sverige, Norge och Finland. Det är en myt att vi blir svaga i den europeiska unionen. Ensam är inte stark. Tillsammans med de andra nordiska länderna - om folken i de länderna väljer att bli medlemmar - och tillsammans med likasinnade i andra EU-länder kan vi bli en stark faktor. Till Miljöpartiet är frågan given: På vilket sätt blir Europas miljö bättre av att vi står utanför det forum där besluten fattas? Många av era partivänner vill ju samarbeta inom ramen för den europeiska unionen med nya medlemmar. Det är inte av programmatiska skäl som man har röstat emot det i Europaparlamentet, Per Gahrton! Europas gröna har tvärtom uttalat att man välkomnar en utvidgning av den europeiska unionen med medlemskap av Österrike, Finland, Norge och Sverige och att det kommer att vara bra för unionens miljöpolitik och sociala politik. Det är ett programmatiskt uttalande för att man vill ha med oss, och det känner naturligtvis Per Gahrton till. Vad är det som gör att Europas miljö, som andra gröna partier önskar förbättra tillsammans med oss som medlemmar, för er är en fråga där ni själva vill stå utanför det enda förpliktigande samarbetet? Vi vet alla att annat miljösamarbete handlar om deklarationer, som efterlevs i utomordentligt olika grad av olika länder. Det förpliktigande samarbetet för att lyfta fram miljön finns inom EU. I dessa frågor har vi inte fått några besked i debatten. Frågor har ställts om alternativet, och ni har talat om att ni inte önskar det samarbete som vi vill ha. Men ni har inte på något sätt angett hur miljön skulle förbättras av att vi står utanför. Ni ger inte besked, men det gör vi. En fråga som ställdes tidigare i debatten gällde vad som händer med den förestående grundlagsändring som riksdagen nu skall fatta beslut om. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att beslut om den grundlagsändringen inte skall fattas före den 13 november. Den socialdemokratiska gruppen i konstitutionsutskottet med sin ordförande Kurt Ove Johansson, som sitter här, har uttalat att den grundlagsändring som återstår att fatta beslut om inte skall behandlas av riksdagen före den 13 november. Det skall självfallet göras efter folkomröstningen och endast om det svenska folket har sagt ja. På den punkten kan ni vara fullkomligt trygga när det gäller den socialdemokratiska gruppen. Denna debatt handlar också såväl om principer som om praktiska frågor, detaljfrågor. För mig är två frågor helt avgörande för varför jag anser att Sverige bör bli medlem i den europeiska unionen. För det första: Att Sverige deltar på en marknad tillsammans med andra. Det är bra för näringslivet och det kan vara bra för sysselsättningen. För mig kan det aldrig räcka att Sverige enbart skall delta på en marknad under lång tid och vara utestängt från de organ där besluten fattas om ramarna för den marknad som dagligen påverkar oss. För det andra: Det är ju nu, efter Berlinmurens fall, som Europa så kraftigt förändras och omstöps och som så många krafter medverkar till att förändra vår världsdel. Skall vi då säga oss att detta inte är våra frågor? Om jag någon gång blir gammal kanske en ung människa skulle fråga mig: Vad gjorde du på 1990 talet, när Europa förändrades så mycket? Om jag då svarade att det där inte var våra frågor utan någon annans - då skulle jag inte vara nöjd med mitt liv.
Herr talman! Det här blir smått löjligt, Mats Hellström! Gå ut och prata med alla de ungdomar i Sverige i dag som är sanna internationalister, som är miljömedvetna, som har ett globalt tänkesätt och som säger nej till svenskt medlemskap i den europeiska unionen! Det är mycket enkelt; de finns runt omkring oss, ibland oss. Det är bara att gå ut och prata med dem, Mats Hellström! De är inga isolationister eller extremister - tvärtom! De är internationalister. De hävdar värderingar som rättvisa och solidaritet, men för hela jordens befolkning och inte bara för Västeuropa. Så enkelt är det. Tjatet om att vi inte har några alternativ börjar bli smått patetiskt. I denna debatt, som nu har pågått i flera timmar, har vi sagt att alternativet till medlemskap är icke-medlemskap. Alternativet innebär alltså ett fortsatt samarbete genom alla de olika kanaler vi har i dag. EES-avtalet är en. Andra samarbetsformer finns på kulturens område, forskningens, utbildningens, standardiseringens, handikappolitikens, osv. Vi samarbetar med EU:s medlemsländer och med andra länder, makter och pakter runt om på denna jord. Men grunden för vårt samarbete är respekt för ländernas demokrati, för den nationella suveräniteten och politiska självständigheten. Det kan väl inte vara så svårt att förstå att detta är alternativet? Mot unionsmedlemskap ställer vi den folkligt baserade demokrati som vi har i detta land. Mot en isolerad västeuropeisk politik ställer vi en global politik. Det är inte svårt, Mats Hellström. Men någon gång måste ni lyssna och säga att detta är alternativet. Tydligen är detta också det alternativ som en majoritet av den svenska befolkningen finner tilltalande. Det gläder mig att grundlagsfrågan inte kommer upp förrän efter folkomröstningen. Det tycker jag är förnuftigt handlat av den nya regeringen. Jag skulle vilja ha ett besked av regeringen när det gäller avgiften. I valrörelsen har ni socialdemokrater talat om att avgiften skall bekostas av produktionen. Kommuner och landsting skall vara undantagna. Jag undrar hur ni har tänkt er detta. I Vänsterpartiet har vi räknat ut att om man tog ut avgiften genom arbetsgivaravgifter, kommuner och landsting undantagna, skulle det innebära en höjning av arbetsgivaravgiften med 6 % för att kunna täcka det fulla medlemskapets kostnader. Man frågar sig då oroligt vad detta skulle få för konsekvenser för sysselsättningen. Kanske kan jag få ett klargörande av

Herr talman! En global solidaritet som hoppar över vår egen kontinent är inte trovärdig, Gudrun Schyman! Att alltid tala om solidaritet som om det gällde något annat än våra egna grannar och den del av världen där vi själva finns är inte trovärdigt. Gudrun Schyman talade om samarbete och räknade upp väldigt många organ. Men är det samarbete där vi deltar i besluten? För den gemensamma europeiska marknad som vi lever med och deltar i finns det organ som fattar beslut. Skall vi vara med i dessa organ eller skall vi passivt anpassa oss? Det är det frågan gäller, Gudrun Schyman! Vi betalar redan i dag avgiften med hjälp av de höga räntorna i Sverige. Det är fråga om betydligt högre räntenivåer än de som finns inom EG. De motsvarar ungefär hela nettoavgiften för landet. Men självfallet skall landet också budgetmässigt betala avgiften. Vi har sagt att det är en avgift på den svenska produktionen. Det är alltså inte fråga om nedskärningar av sociala utgifter. Har inte Gudrun Schyman uppfattat att vi inte talar om att delta i en isolerad västeuropeisk gemenskap? Västeuropas demokratier i EU har inbjudit Östeuropas länder till förhandlingar om medlemskap. Först var det Polen, därefter Ungern, Tjeckien och Slovakien. Sedan har såvitt jag vet alla andra öst och centraleuropeiska stater - utom möjligen Vitryssland, Ryssland kan diskuteras - aktivt önskat att få bli medlemmar av den europeiska unionen. Jag är övertygad om att om Sverige och Finland blir medlemmar kommer vi att få en av nycklarna till något som kanske inte är så lätt, nämligen att de baltiska staterna skall få gehör för sina önskemål om att få bli medlemmar av den europeiska unionen. Det är också en aspekt på den svenska utåtriktade politiken.
Herr talman! Solidaritet är ju inte detsamma som medlemskap i den europeiska unionen, Mats Hellström. Den europeiska unionen är ett västeuropeiskt projekt med målet att stärka Västeuropas konkurrenskraft i den hårdnande världsekonomin och handeln. Det är inte detsamma som ett solidaritetsprojekt. Därför innebär det inte någon form av brist på solidaritet att säga nej till EU. Solidaritet handlar om andra saker. Det handlar om rättvisa, jämlikhet, att hävda svaga grupper och länder och att få till stånd en annan världsordning med större global jämlikhet. Vi skall ta oss an problemen med fattigdom och de globala miljöproblemen. Det är samarbetsprojekt som är väl värda att utveckla. Men det är inte detta som är målet för den europeiska unionen. Jag vill ha ett mera konkret besked om avgifterna. Jag tycker att det vore rimligt att få det av den socialdemokratiska regeringen. Ni måste rimligen ha suttit och räknat på detta under valrörelsen, och ni måste rimligen göra det nu. Om produktionen skall belastas, måste det innebära konkreta siffror och procenttal. Jag vill här och nu ha besked av Mats Hellström, som företräder den nya socialdemokratiska regeringen, hur många procents ökning av arbetsgivaravgiften ni har räknat med eller på vilket annat sätt ni har tänkt att administrera kostnaden, som inte är särskilt liten.
Herr talman! Vi är överens om, Gudrun Schyman, att vi vill arbeta för en utjämning i förhållande till den tredje världen. Varför skall det vara negativt för en global utjämning att Sverige agerar tillsammans med andra EFTA-länder som deltar i den europeiska unionen? Detta gör att den europeiska unionen blir mer inriktad på handel, bistånd och utvecklingssamarbete med u-länderna. Vi bevarar vårt bistånd. Men vi kan också tillsammans med andra länder se till att vår del av världen gör en bättre insats. Varför skall det bli en bättre utjämning för u-ländernas del om länder som Sverige säger att det inte är vår sak att samverka med våra grannar? Vi befinner oss i en situation där ekonomierna är sammanflätade. Vi talar inte om 60-talet. Det är vad det hela handlar om. Vidare var det frågan om avgiften. Avgiften handlar om 18 miljarder brutto för staten. Eftersom återflödet är ungefär 9 miljarder är nettot för landet ungefär 9-10 miljarder. Det är ungefär lika mycket som kyrkoskatten. Avgiften skall betalas. Men avgiften är ingalunda i den storleksordning som Vänsterpartiet i sina beräkningar gör gällande. Det hela handlar om ungefär lika mycket pengar som om den svenska räntenivån sänks med 1 procentenhet. Det är i högsta grad väsentligt om Sverige blir medlem eller om Sverige skall stå utanför med sin höga ränta. Vidare kan det jämföras med att arbetslösheten i Sverige sänks med 1 procentenhet. Det är den storleksordningen det är fråga om. Båda dessa möjligheter, dvs. sänkta räntor och förbättrad sysselsättning, underlättar vid ett medlemskap i förhållande till att Sverige står ensamt utanför. Avgiften skall självfallet betalas rakt ur budgeten. Vi har vid vår partikongress sagt ifrån att avgiften skall läggas ut på hela produktionen, och det skall naturligtvis gå igenom i den nya regeringen.
Herr talman! För det första tolkar jag Mats Hellström som att han inte har någon avsikt att dra tillbaka den borgerliga regeringens proposition. Den socialdemokratiska regeringen står alltså bakom den borgerliga regeringens proposition. För det andra vill jag gärna ha svar på en fråga jag ställde tidigare i dag. Är Mats Hellström beredd att ge ett tilläggsanslag till Folkrörelsen mot EU för att kompensera de felaktiga broschyrer som Utrikesdepartementet under den förra regeringens ledning skickade ut på skattebetalarnas bekostnad? Det vore snyggt om den nya regeringen kunde visa ett bättre sinne för rent spel och fair play. Vidare säger Mats Hellström att Sverige skall verka i EU för att sysselsättningsmålet blir lika viktigt som det statsfinansiella balansmålet. Hur skall det gå till? Danmark ville ha med detta i Maastrichtfördraget. Men det kom inte med. Hur förklarar Mats Hellström att Danmark vid sitt EG inträde hade 21 800 registrerade arbetslösa och att siffran i dag är 350 000 och att den har gått nästan spikrakt uppåt hela tiden? Danmark för en ekonomisk politik som hyllas av politiska grupper som befinner sig på samma sida som Mats Hellström i EU-frågan. Hur hänger detta ihop? I fråga om de allmänna beskyllningarna att vi i Miljöpartiet är ansvarslösa hoppas jag att Mats Hellström har klart för sig att de beskyllningarna också drabbar ledamöterna i hans egen regering, Transportarbetarförbundet, Handelsanställdas förbunds ordförande, som ingår i kampanjledningen för Folkrörelsen mot EU, och många andra företrädare för den rörelse som Mats Hellström själv tillhör. Det är bara i formell bemärkelse som debatten här i dag i riksdagen står mellan huvudsakligen Vänsterpartiet och Miljöpartiet och företrädare för denna och den förra regeringen. I realiteten är det en debatt som sker rakt igenom Sveriges största partier. Det som Mats Hellström beskyller oss för drabbar hans egna partivänner och medarbetare i hans egen regering, vilket han kanske borde betänka. Slutligen har vi de obestyrkta påståendena om de gröna i Europa. Jag vill med anledning av denna frågeställning gärna citera från ett fax från Bündnis Bendit, i Sverige och agerar på ja-sidan. Die Grünens partistyrelse säger följande: "Vårt parti har alltid stött Europeiska Gröna Federationens kritik av Maastrichtfördraget. Vi har kritiserat fördraget i Tyskland. Vi respekterar fullständigt Miljöpartiets ställningstagande. Därför beklagar vi att Daniel Cohn-Bendit agerar i Sverige mot er nejkampanj. Han representerar inte vårt parti, och vi är inte ens överens med honom i denna fråga." Mats Hellström! Den gröna rörelsen i Europa har en gemensam kritisk grundsyn på EU:s stormaktsprojekt. Vi känner våra vänner där. Detta är ytterligare ett bevis på att vi känner dem, men inte
Herr talman! Per Gahrton, det förhållande att olika företrädare för den gröna rörelsen har olika synpunkter är väl självklart. Men det viktiga är att så många gröna partier i Europa har uttalat sig positivt. I våras när ratificeringsprocessen var i gång önskade de att den skulle slutföras så att Sverige, Finland, Norge och Österrike blir medlemmar. Detta är uttalat av de europeiska gröna partierna, ett uttalande som jag har med mig här i kammaren. Sjävfallet kan man ha en annan mening, och självfallet finns det gröna partier i Europa som har olika uppfattningar; konstigt vore det annars. Men är det inte litet märkligt och för er själva i Miljöpartiet de gröna litet besvärande att ni också när det gäller miljöfrågorna är så pass isolerade i förhållande till de krafter - också gröna krafter - som ser den europeiska unionen som ett instrument för att kraftfullt förbättra Europas miljö? Dessa krafter ser också Sverige, Finland, Norge och Österrike som välkomna samarbetspartner och medlemmar, detta för att förbättra det som vi alla här i kammaren önskar förbättra, nämligen Europas miljö. På den konkreta fråga som Per Gahrton ställde, vill jag svara att självfallet får den tidigare regeringen ta ansvar för sina formuleringar i sina skrifter. Men jag måste säga att ingenting som jag har hört här i dag från nej-sidan ger mig uppfattningen att några felaktigheter kunnat påvisas, inte minst när det gäller debatten mellan Karl Erik Olsson och Per Gahrton. Den debatten var utomordentligt avslöjande på just den punkt som Per Gahrton kritiserade den här skriften. Slutligen, Per Gahrton, är det faktiskt så, att Maastrichtavtalet jämställer hög sysselsättning och låg inflation. Låg inflation sätts inte högre än hög sysselsättning. Jag är fullständigt övertygad om att Per Gahrton vet det. Problemet är att man under 70-talet fört en ekonomisk politik som har ökat arbetslösheten; det gäller Danmark likaväl som andra länder. Problemet är att det inte funnits ett EG, dvs. en gemenskapspolitik för sysselsättning; på den punkten tror jag att Per Gahrton och jag är överens. Varje land har i stället drivit sin politik var för sig. Och det är först nu, i den svåra lågkonjunkturens spår, som man för första gången gemensamt har satt sysselsättningen på EG:s dagordning. Något som gör denna debatt så förvirrande för säkerligen många av oss som deltar i den och säkerligen också för många som lyssnar på den är när vi talar om problem som finns i olika länder i Europa. Frågan är då: Är EU, dvs. själva samarbetet, en del av problemet eller en del av lösningen? För mig är samarbetet en del av lösningen.
Herr talman! Det är fantastiskt att höra att Mats Hellström föredrar att lita på den före detta jordbruksminister som ingick i den regering som Mats Hellström jobbat ganska hårt för för att störta, i stället för att lita på de statliga myndigheter som i sina remissvar - vilka jag delvis har refererat - visar en helt annan uppfattning i samma sakfråga. Det är sannerligen ett avslöjande av en socialdemokratisk minister. Debatten om var de gröna partierna i Europa står tror jag att vi bör kunna avsluta nu. Mats Hellström får gärna läsa det fax som kommit från det största gröna partiet i EU. Vi i Miljöpartiet de gröna vet hur de ställer sig, och vi vet att vi är överens när det gäller grundattityden. Vi vet också att majoriteten av dem röstade nej till Sveriges anslutning, när frågan var aktuell i Europaparlamentet. De röstade inte nej för att de ogillar Sverige utan med anledning av en gemensam grön strategi mot supermaktsprojekt. Vad gäller propositionen skulle jag vilja få bekräftat att jag gjort en rätt tolkning, nämligen att den socialdemokratiska regeringen står bakom den proposition som den borgerliga regeringen lagt fram - annars måste den ju återkallas. Om regeringen inte återkallar den står regeringen bakom den; det är ju regeringens proposition. Detta är riksdagen, så sammanhanget är seriöst. På riksdagens bord ligger en proposition som skall bli föremål för en sedvanlig behandling. Det är regeringen som står bakom propositionen. Att regerinen har bytts är ett uppenbart faktum. Men det ger också regeringen möjlighet att markera detta politiskt genom att dra tillbaka de propositioner som man anser sig inte vilja fullfölja. Den regeringen som väljer att inte dra tillbaka en proposition står alltså bakom den propositionen. Det är regeringen som står bakom. Det hjälper inte att några socialdemokratiska ledamöter eventuellt motionerar i vissa marginella frågor eller om vissa formuleringar. Den tidigare framlagda propositionen blir också den socialdemokratiska regeringens proposition. Det är ett oerhört viktigt besked för alla som skall ta ställning i denna fråga. Det bevisar nämligen det som vi i Miljöpartiet de gröna hela tiden hävdat, nämligen att det inte finns något borgerligt ja eller något socialdemokratiskt ja. Det finns bara ett ja. Och det är exakt, identiskt, samma ja. Carl Bildts ja är samma ja som Mats Hellströms ja. Det är naturligtvis därför, Mats Hellström, som SSU har sagt nej. Det är därför som Transport har sagt nej och som flera före detta framträdande LO ledare har sagt nej. Många ekonomer som arbetat inom fackföreningsrörelsen har också sagt nej därför. Men det vore bra att få klart uttryckt av Mats Hellström att regeringen icke avser att dra tillbaka den borgerliga regeringens proposition. Det vore bra med ett klart erkännande, så att vi vet exakt var vi står.
Herr talman! Carl Bildt och jag har nog samma uppfattning om att den svenska riksdagen är en viktig institution - jag ser Carl Bildt i kammaren. De regler som gäller för den svenska riksdagen är också viktiga, och här i riksdagen fattas beslut som är väsentliga. Som bekant har vi också utomordentligt olika uppfattningar i politikens olika sakfrågor, något som inte minst den valrörelse som varit visat. På samma sätt är vi överens om - det utgår jag ifrån - att i den europeiska unionen fattas för Sverige utomordentligt viktiga beslut och att Sverige bör finnas på den plattformen. Sverige bör inte överlämna åt andra att fatta beslut som dagligen kommer att påverka oss. Hur de frågorna skall lösas i den europeiska unionen är jag också övertygad om att Carl Bildt och jag kommer att ha mycket olika uppfattningar om. Men det som propositionen handlar om är ju ramverket för Sverige som nation när det gäller att deltaga i den europeiska unionen. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har också varit utomordentligt aktiv och ställt krav på förhandlingarna, och man har långt kunnat följa dessa förhandlingar. Det är därför ett begränsat antal frågor som skiljer oss. Dessa frågor kommer på ett naturligt sätt till uttryck i den motion som under denna vecka väcks av den socialdemokratiska gruppen. Att man gör så vid ett regeringsskifte är en självklarhet. Propositionen handlar inte om vilken politik som skall föras i unionen utan om det ramverk som skall gälla för Sverige. Den politik som den socialdemokratiska regeringen vill föra om vi blir medlemmar har jag redovisat när jag citerade regeringsdeklarationen. Eftersom Per Gahrton gör sig lustig över att jag och Karl Erik Olsson har samma uppfattning vill jag säga att jag har följt den tidigare jordbruksministern ganska ordentligt när det gäller frågan om salmonella och andra djursjukdomar. För mig har just denna fråga varit en viktig testfråga. Jag ville se hur den dåvarande regeringen förhandlade i en så utomordentligt viktig fråga. Till min stora glädje kunde jag se, när jag besökte Bryssel dagen innan den avgörande natten, att det nästan var fler veterinärer än diplomater inne i de ganska trånga förhandlingsutrymmena. De nordiska veterinärerna från Sverige, Finland och Norge var utomordentligt aktiva. De deltog kolossalt starkt i processen. Jag delar Karl Erik Olsson uppfattning när det gäller de besked som gavs där, dvs. att vi i Sverige får en närmast förstärkt kontroll i en rad avseenden. Vi tvingas ju själva i en rad avseenden att stärka vår egen kontroll. Det är ett förhandlingsresultat som jag anser vara bra och viktigt för Sverige, nämligen att vi också i fortsättningen skall kunna hålla borta sjukdomar av den otäcka typ som salmonella är. Per Gahrton citerade ju faktiskt uttalanden från veterinärorganisationer, uttalanden som handlade om vad som skulle hända om man inte genomförde en sådan här förhandling. Nu genomfördes den faktiskt, och vi fick speciella regler för Sverige. För min del anser jag att det är betryggandet. Det visar att på denna och på en lång rad andra punkter har Sverige fått ett bra förhandlingsresultat. Många av de frågetecken som restes av nej-sidan har rätats ut till utropstecken. Man frågade exempelvis om det var önskvärt att Sverige skulle komma att tvingas att ta emot atomsopor från Tyskland och om Sverige som medlem inte skulle komma att få föra en egen regionalpolitik, vilket man hävdade. Utropstecknen står för att Sverige bestämmer självt om sina atomsopor och om ifall andra länders atomsopor skall komma till Sverige eller inte. De står också för att Sverige inte bara fortsätter att föra en egen regionalpolitik utan dessutom från EG får ungefär lika mycket regionalpolitiskt stöd som lämnas i dag i Med andra ord har myter kunnat avfärdas genom den förhandlingsprocess som har varit. Det är mycket bra för den debatt som skall föras fram till den 13
Herr talman! Jag begärde replik enbart för att få notera att Mats Hellström å den socialdemokratiska regeringens och riksdagsgruppens vägnar deklarerade att någon behandling av det vilande grundlagsförslaget i de delar som berör EU inte kommer att ske förrän efter folkomröstningen. Låt mig säga att det är ett glädjande besked. Det stämmer helt med den tidigare regeringens uppfattning i denna fråga. Självfallet har också mitt parti, Folkpartiet, denna uppfattning. Låt mig också göra ett tillägg på en annan punkt. När det gäller de förhandlingar om svenskt medlemskap i EU som lett fram till det förslag som nu ligger på riksdagens bord har alla riksdagsgrupper, på olika sätt, varit djupt inkopplade och deltagit i arbetet. Det är roligt att Mats Hellström deklarerar att den socialdemokratiska gruppen har känt sig delaktig i arbetet. Jag tror också att jag på folkpartigruppens vägnar kan säga att vi har känt oss mycket delaktiga i arbetet som lett fram till den proposition som i dag skall remitteras. Jag är övertygad om att det gäller också andra som tillhör ja-sidan.
Herr talman! Först till det vilande grundlagsförslaget. Jag är mycket glad över att Mats Hellström här klart deklarerade att det inte skall behandlas förrän folkomröstningen hållits och endast om det blir ett ja i folkomröstningen. Det vilande grundlagsförslaget ger nämligen riksdagen rätt att efter det att en folkomröstning hållits, oberoende av resultatet, med enkel majoritet ansluta Sverige till Europeiska unionen. Nu har vi fått ett klart besked av Europaministern - EU-ministern - att det är endast om det blir ett ja i folkomröstningen som vi kommer att ännu en gång bekräfta det vilande grundlagsförslaget. Annars kommer alltså det vilande grundlagsförslaget att falla. Detta är ett mycket viktigt konstaterande. Jag tycker också att den proposition vi nu diskuterar är föredömlig på det viset att den är så tydlig när det gäller den lag som skall antas av riksdagen. Det står klart och tydligt på sidorna 18, 19 och 20 - bara några få sidor - att vi kommer att ta över alla tidigare EU-lagar och bestämmelser om svenska folket röstar ja och vi går med i EU. Det står också att EU i framtiden kommer att få fatta beslut som gäller här i landet, även om de går emot våra egna grundlagar och andra svenska lagar. Det står att regeringen skall underrätta riksdagen och rådgöra med den, men det är regeringen som i ministerrådet kommer att fatta besluten om lagar som skall gälla i landet. Lagstiftningen kommer alltså att flyttas från riksdag till regering. Eftersom våra ministrar bara är en liten del av den beslutande församlingen kan alltså inte svenska folket utkräva ansvar av dem som i fortsättningen kommer att ansvara för en stor del av de lagar som skall gälla i Sverige. Vad jag förstår är man på många håll angelägen om att Sverige skall komma med i EU. Vi kommer ju att betala mycket bra för oss. Per person betalar vi mer än något annat land. EU skulle, om Norden gick med i unionen, utökas bara med 6 % människor men med ungefär 50 % av ytan. EU skulle då få en flerdubblad tillgång till mineral, fiske och elektricitet. På det sättet skulle de nordiska länderna bidra mycket aktivt till unionens rikedom. Man kan fråga sig vad det är för union som vi tänker ge makt över oss, om svenska folket röstar ja i folkomröstningen. Det är viktigt att följa med i praktiken. Teorin kan låta vacker och fin. Men om man läser i tidningarna och följer med vad som i själva verket sker där nere, märker man att det är nationer som kämpar för sitt eget och som ibland har ganska låga utpressningsmetoder. Detta har bl.a. beskrivits i Financial Times, men också i svenska medier. Italien har tydligen brutit mot mjölkkvotsbestämmelserna, som jag inom parentes sagt tycker är vansinniga. Italien har tydligen ett straff från EU över sig, böter motsvarande 7 miljarder svenska kronor. Nu säger man att Italien inte kommer att ratificera de nya bestämmelserna om en utökad budget för EU, som skall komma upp i EU parlamentet den 24 oktober, med mindre än att detta klaras ut så att Italien inte behöver betala sina böter. Då säger Spanien att om Italien inte ratificerar den nya budgetprincipen, som ger Spanien mer pengar till sin regionalpolitik, kommer Spanien att motsätta sig en utvidgning av EU och inte rösta för att bl.a. Sverige skall bli ny medlem. Det är viktigt att vi har klart för oss att det är så här samarbetet sker i EU. Det är alltså utpressning. Man försöker på olika sätt pressa varandra till eftergifter. Jag tycker inte att det verkar vara en union till vilken jag har lust att överlämna rätten att besluta över mig, rätten att besluta över Sverige. Det finns också andra saker i denna proposition. Jag har inte på något sätt hunnit läsa igenom den än. Frågan är om någon hinner läsa igenom alltihop. Det visar sig bl.a. att vi plötsligt kommer att tvingas momsbelägga studiecirklar. ABF, Vuxenskolan och andra studieförbund har upptäckt att det inom EU krävs en gemensam momsbas. Vi kan då inte, som vi alltid har gjort, undanta studiecirklarna från moms. Det blir en besvärande ny pålaga, en urholkning av våra möjligheter att själva bestämma och därmed kunna stödja folkbildningen i landet. Till sist vill jag ställa en fråga till EU-ministern. Jag har framställt en interpellation som ännu inte har bordlagts. Jag skrev den och lämnade in den på kansliet redan den 3 oktober. Den kommer att bordläggas på i dag. Jag menar att vi har möjligheter till inflytande genom EES-avtalet. Vi har vetorätt, initiativrätt och rätt att vara med i utformandet av de nya EU-bestämmelserna. Vi kan alltså stoppa dem såsom gällande för EES. Det är ett inte ringa inflytande, vilket också den gamla regeringen har deklarerat. Våra tjänstemän finns med i många arbetsgrupper. Jag har framställt min interpellation så fort jag någonsin har kunnat. Min fråga till Mats Hellström är: Kommer Mats Hellström att besvara min interpellation före den 13 november, så att vi kan klara ut att vi redan genom det begränsade område av EU:s jurisdiktion som EES-avtalet omfattar faktiskt har ganska avsevärda möjligheter att påverka? Vi är ju inte alls tvingade att följa allt som sker i EU:s fortsatta utveckling genom något sorts hängavtal eller lydstatsavtal.
Herr talman! Jag har tre frågor till Birgitta Birgitta Hambraeus uttrycker en glädje över att Mats Hellström nu, å den nya regeringens vägnar, har förklarat att man inte tänker genomföra någon grundlagsändring förrän efter folkomröstningen. Det är samma grundtanke som den förutvarande regeringen har givit uttryck för. Centerpartiet deltog i regeringen. I slutomgången deltog dock inte Centerns partiledare. Innebär det att det inom centergruppen har funnits en osäkerhet om ifall man skulle hantera denna grundlagsändring tidigare än vad den gamla regeringen - och den nya - har tänkt sig? Min andra fråga gäller momsen på studiecirklar, som så bekymrade Birgitta Hambraeus. Om man nu måste införa moms på studiecirklar därför att man är medlem i den europeiska unionen, finns det ingenting som hindrar den svenska riksdagen att anslå mera pengar till studiecirkelverksamheten, för att kompensera den skattehöjning som momsbeläggning innebär. Tänker Birgitta Hambraeus, om detta skulle bli fallet, lägga fram förslag om ökade anslag till studiecirklarna, som kompenserar dem för en sådan eventuell höjning? Min tredje fråga gäller följande. Birgitta Hambraeus var en av de argaste och hätskaste motståndarna till EES-avtalet när det behandlades här i riksdagen. Är hennes hätskhet mot avtalet lika stor i dag eller kan hon tänka sig att ha kvar det, i händelse av att svenska folket, trots min förhoppning och min förmodan, skulle rösta nej till ett medlemskap i den europeiska unionen?
Herr talman! Den viktiga skillnaden mellan vad vi sade när grundlagsändringen antogs första gången och blev ett vilande grundlagsförslag och det som Mats Hellström i dag deklarerar är - där är vi alla överens - att vi före folkomröstningen inte skall ta upp saken till prövning igen. Men den viktiga nyhet som Mats Hellström kom med är att det endast vid ett ja i folkomröstningen blir aktuellt att över huvud taget behandla denna grundlagsändring eller befästa den. Jag vill gärna returnera en fråga till Hadar Cars: Är det någonting som också Hadar Cars instämmer i? Jag tycker att det är väldigt viktigt och bra. Det får inte vara ett grundlagsförslag vilande så att man när som helst under fyraårsperioden med bara en enkel majoritet i riksdagen kan ansluta Sverige till EU utan någon ny diskussion. När det gäller studiecirklarna tycker jag att Hadar Cars kom med en mycket bra idé, att de skall få kompensation. Jag tar det som ett löfte från Hadar Cars att vi tillsammans skall kompensera studieförbunden. EES-avtalet är krångligt och onödigt. Det tycker jag fortfarande, men vi har det, och näringslivet är tydligen väldigt förtjust i det. Därför tycker jag att vi skall försöka göra det bästa av det.
Herr talman! Jag får tolka det Birgitta Hambraeus säger beträffande grundlagsändringen så, att det inom Centerpartiet tidigare funnits osäkerhet om man skulle anta lagen även om det blev ett nej i folkomröstningen. Jag är glad att Centerpartiet på den punkten nu kommit till den slutsats som Folkpartiet kom till för länge sedan. Slutligen noterar jag, herr talman, att hätskheten mot EES-avtalet i dag är väsentligt mindre framträdande i det Birgitta Hambraeus säger. I dag ser hon avtalet som fördelaktigt för svenskt näringsliv. Hon ser även andra fördelar med det. Det är förfärligt roligt att hon på den här punkten har haft tid och möjlighet att tänka om. Tänk om hon skulle bli tvungen att tänka om en gång till!

Herr talman! Det är kanske litet originellt att svara på en interpellation när man varken bestämt när den skall besvaras eller känner till innehållet. Eftersom Birgitta Hambraeus ändå ställt frågan, får jag väl kommentera själva sakfrågan. Där är det i all enkelhet så att man visst kan säga nej till områden i EES avtalet. Då faller de för alla EES-avtalets medlemsstater, då urgröps avtalet. Det är en instabilitet i avtalet som tyvärr gör det så skakigt. Man kan visst inskränka samarbetet, man kan ställa sig utanför. Då faller hela avsnittet, och inte bara för vår del utan också för andra. Den andra möjligheten, som debatterats här i dag, dvs. att förbättra EES-avtalet genom en omförhandling, förefaller mig utomordentligt främmande. Utan tvekan anser många av medlemsländerna i den europeiska unionen att de har givit Sverige, Norge, Finland och Österrike mycket goda villkor. Det är vad de anser. Om vi säger nej, respekterar de förstås det. Inte tror jag att de skulle låta oss plocka russin ur en annan kaka genom att göra EES-avtalet mer attraktivt för just Sverige. Det förefaller mig utomordentligt främmande.
Herr talman! Jag är oerhört mån om att vi skall få en ordentlig diskussion om möjligheten att påverka EES-avtalet. Därför skrev jag en interpellation efter att hela sommaren försökt diskutera frågan med Ulf Dinkelspiel. Jag lämnade interpellationen till kammarkansliet måndagen den 3 oktober. Den kommer av någon anledning inte att anmälas förrän i dag. Därför är min fråga till Mats Hellström: Kommer Mats Hellström att göra allt som står i hans makt att se till att vi faktiskt får en diskussion före den 13 november? Jag tycker att det är väldigt angeläget. Vi har nämligen möjlighet att påverka alla de nya EU regler som EU önskar få tillämpbara genom EES området. Vi har en ganska stor möjlighet att påverka genom vår initiativrätt, som man ju inte har som EU medlemsland. Det är bara kommissionen som har den rätten. Vi har också möjligheter att vara med i de arbetsgrupper som utformar de nya reglerna. Det var för mig - det måste jag erkänna - en nyhet, Hadar Cars, jag hade inte läst så noga i EES-avtalet. Det här är viktigt att diskutera och få klargjort. Så ofta säger man: Det är redan färdigt, vi är tvungna att bara anpassa oss efter allting. Jag hoppas att Mats Hellström vill bekräfta att vi får en ordentlig diskussion om möjligheterna till inflytande genom EES-avtalet före folkomröstningen.
Herr talman! Jag tycker att vi skall försöka hålla isär olika frågor i kammaren. När och hur en interpellation som ännu inte anmälts skall besvaras får tas upp i sinom tid när interpellationen faktiskt finns. I själva sakfrågan är det få som är så angelägna som jag att varje dag fram till den 13 november diskutera EES-avtalet, som jag anser var viktigt i det skede det skrevs men som jag anser vara fullständingt otillräckligt för vårt land. Ingen kan vara gladare än jag om vi kan diskutera de villkor som EES-avtalet erbjuder varje dag fram till den 13 november. Jag hoppas också att ordentlig klarhet skall finnas för alla som skall rösta i denna angelägna fråga.

Herr talman! När vi träffar vänsterpartister ute i Europa vill de flesta av dem självklart att vi skall gå med i EU. De vill ha hjälp i argumentationen för den politiska linje som de står för. Men de säger också att det är viktigt att folket skall få avgöra det här, att folkets majoritet får bestämma hur vi skall ha det med det europeiska samarbetet. Från borgerligt håll får jag ofta en annan vinkling. Man säger att vi måste ta ansvar för Europas framtid och dess konkurrens med de andra stormakterna Japan och USA, och då kan vi inte längre lyssna så förfärligt mycket på folkviljan. Folk förstår inte det här riktigt.

Pessimismen när det gäller folkstyre och demokrati skall vi slå tillbaka mot den 13 november. Det vore en katastrof för demokratin om det bara fanns ett alternativ - man kan få det intrycket i debatten i dag. Det finns inget alternativ, vi måste gå med i unionen. Har vi då demokrati om vi inte kan välja mellan olika demokratier? Det måste rimligen finnas olika alternativ. Någon frågade varför man inte delat ut Maastrichtfördraget till hushållen. I EG-delegationen, där jag sitter med, fick vi den informationen att man från danskt håll har varnat för det. Skulle man dela ut Maastrichtfördraget till hushållen, skulle de bli så förskräckta att det skulle bli som det gick i Danmark, att folket röstade nej. Man litar inte på folkets förmåga att läsa Maastrichtfördraget. Det är den bistra sanningen. Maastrichtfördraget är egentligen en ganska hastigt ihopkommen traktat under trycket av den politiska situation som uppträdde efter Berlinmurens fall. Jag och många Europapolitiker med mig tror att det kommer att få omarbetas rätt grundligt innan det kan leda till något konkret resultat. Herr talman! Det är en sned fördelning på partirepresentationen här i dag. Det skulle ha behövts företrädare för andra partier som vi vet har en kritisk inställning men som har haft svårt att bli nominerade i den valprocedur som vi har. Det är också ett uttryck för den bristande omsorg om demokratin som spritt sig även i vårt land. Propositionen karakteriseras enligt mitt förmenande av en mängd kringgående rörelser och förskönande omskrivningar, som vi har fått gott om i dag. Man säger att propositionen skall dras tillbaka vid ett nej. Det kan visa sig att hela detta arbete som regering och riksdag nu utför inte får något praktiskt resultat. Jag tycker faktiskt att det vore rimligt att den socialdemokratiska regeringen tog en egen ställning och drog tillbaka propositionen. De finska ställningstagandena har ett helt annat drag av klarhet och ärlighet. Finländarna formulerar sig ofta som nej-sidan i Sverige gör. De säger att så här blir det, och det är detta som de måste ta ställning till. Det slirande sättet att formulera sig och de kringgående rörelserna är ingenting som stärker förtroendet för dem som argumenterar för ett medlemskap. När vi i den här kammaren i våras behandlade folkomröstningsbetänkandet KU50 var det ingen som kunde tro att de statliga resurser som riksdagen tillsköt skulle användas på ett så snett sätt som har varit fallet under sommaren. Utrikesdepartementets handelsavdelning har gått ut med en broschyr till alla hushåll. Broschyren är fylld av formuleringar som med rätta kan kritiseras. Om man ställer samma frågor till broschyren och till Sekretariatet för Europainformation får man ofta helt skilda svar. Om man t.ex. frågar om ifall riksdagen kan avgöra om Sverige skall delta i EMU:s tredje steg med gemensam valuta och riksbank svarar ingår. Vi har inget undantag från de reglerna. Vi vet ju att den dominerande uppfattningen hos ja-sidan och i propositionen är att Sveriges riksdag själv beslutar om detta, inte därför att det står så utan därför att man i praktisk politik tydligen inte behöver följa avtalet. Har Sverige fått garantier för att kunna behålla Systembolagets försäljningsmonopol? I broschyren står det att Systembolaget skall behållas. Men Sekretariatet för Europainformation säger: Nej, kommissionen har sagt att man inte tänker dra Systembolagets monopol inför EU-domstolen. Men ingenting utesluter att någon annan part -- t.ex. en vinproducent -- gör det. På det viset kan man gå igenom fråga efter fråga och få -- som jag ser det -- betydligt bättre och rakare svar från Sekretariatet för Europainformation, som också är ett organ för regeringen. Kampen mot narkotikamissbruk och brottslighet har ju varit uppe till diskussion här i dag. De åtgärder som skall vidtas är skärpta gränskontroller vid de yttre gränserna och ökat polisiärt samarbete. Det betyder att Polisen skall få större möjligheter att ingripa mot personer inne i landet. När man inte kan agera vid gränserna måste man alltså ingripa mot personer ute på gator och torg. Frågan är då vilka perspektiv detta öppnar mot ett samhälle där de polisiära åtgärderna måste förstärkas på det viset. Det är inte säkert att detta blir ett så särskilt trevligt samhälle. Herr talman! Under de kommande debatterna kommer det att finnas anledning att återkomma till många av dessa punkter. Jag är tacksam att den här debatten trots allt har hållits i dag.
Herr talman! Liksom många andra av kammarens ledamöter har jag nu lyssnat till tre och en halv timmars debatt. Det har jag gjort därför att jag har varit angelägen att höra vad nej-sidan har att säga om sitt alternativ. Vi vet vad nej-sidan är emot, men det vore intressant att höra vad man är för. Nu har Bengt Hurtigs partiledare tröttnat på debatten, så jag får använda Bengt Hurtig litet som stand in för Gudrun Om jag har förstått Vänsterpartiets uppfattning rätt är den följande. Det omedelbara alternativet är EES avtalet. Men med Gudrun Schymans formulering har EES-avtalet uppenbara brister från inflytandesynpunkt. Därför vill Vänsterpartiet att vi omedelbart skall inleda förhandlingar med EU staterna om att vi skall få det inflytande som vi just har sagt nej till. Då ligger alltså hela frågan om Sveriges demokratiska inflytande i EU-staternas händer. Säger EU då nej till Vänsterpartiets linje, sitter vi där med en lösning som enligt era egna formuleringar har uppenbara brister ur inflytandesynvinkel. Kommer ni i en förhandling måste ni ha någonting att ge för att få det inflytande som ni först inte velat ha men som ni nu vill ha i utbyte mot någonting. Vad är det då som ni skall ge för att få det som ni nyss inte ville ha? Det är klart att det finns ett alternativ, Bengt Hurtig. Det är bara det att ni inte vågar redovisa det. Ni vågar inte stå för konsekvenserna. När jag lyssnar till Vänsterpartiets företrädare under denna debatt får jag ett intryck av att ni står lika nakna som era valaffischer när det gäller att faktiskt redovisa vad ni skall göra. Om inte annat sägs av Bengt Hurtig kommer jag att gå ut i den debatt som nu har inletts och säga att vi har fått bekräftat av Vänsterpartiets företrädare under denna debatt att ert alternativ är EES-avtalet, men att ni själva säger att detta är ett alternativ som inte ger Sverige det inflytande som vi borde ha. Sedan skall Vänsterpartiet lägga sig och be EU om att få inflytande efter det att man har smutskastat EU:s samarbete och sagt nej. Ni är lika nakna som era valaffischer.

Herr talman! Jag vill passa på att välkomna att Bengt Hurtig i sitt tidigare inlägg bekräftade bilden av att de europeiska vänsterpartierna tycker att Vänsterpartiet i Sverige står för en isolationistisk linje. Jag konstaterar också att Bengt Hurtig bekräftar min bild av Vänsterpartiets linje, dvs. att det är EES avtalet som skall gälla och sedan skall vi be att EU tar hänsyn till oss i alla fall. Det kan man ju göra, men Vänsterpartiets linje är att vi skall böna och be men att vi skall vara bannlysta från möjligheterna att få vara med och fatta beslut. Det är detta som jag kallar ett lika uppenbart pinsamt som plågsamt demokratiskt underskott. Vi kan böna och be och vi kan vädja, men vi kan aldrig vara med och fatta beslut. Detta gäller också åtskilliga av de konkreta exempel som Bengt Hurtig här tog upp. Han talade om Systembolaget och att den frågan låg hos domstolen. Det må vara på det sättet även om kommissionen inte har sagt att man skall föra frågan dit. Men detta är identiskt med den situation som Bengt Hurtig själv vill ha. Systembolagets framtid kan ligga hos domstolen precis lika mycket vare sig om det är EES-avtalet som gäller eller om vi är medlemmar. Däremot har vi som medlemmar möjlighet att agera politiskt för Systembolaget - om vi nu skulle tycka att det är jordens mest angelägna sak. Som EES randstat kan vi böna och be, men vi är bannlysta från möjligheten att vara med och fatta beslut. Bengt Hurtig har, i sin partiledares frånvaro, bekräftat att det ni i Vänsterpartiet företräder här är ett randstatsalternativ, där Sverige står utan inflytande över viktiga beslut, också över vår egen framtid. Det är ni som står för det demokratiska underskottet. Det beskedet skall vi med kraft föra ut från dagens debatt.
Herr talman! Om vi sitter i EU:s ministerråd och efter en debatt om t.ex. lastbilarna blir nedröstade, är vi tvungna att införa de kortare lastbilarna, oavsett om vi vill det eller inte, oavsett om vi i Sveriges riksdag är eniga om att vi inte vill ha dem. Sådan är situationen. Om vi däremot hanterar den här frågan inom EES avtalets ram kommer vi att kunna ta upp förhandlingar om att slippa just den delen av avtalet, genom att inget nytt regelverk kommer att införas i Sverige utan att riksdag, regering eller myndigheter godkänner ett sådant beslut. Det är skillnaden. Maktlösheten är inte total när det gäller EES avtalet, vilket man ibland kan få ett intryck av. Sedan kan det naturligtvis också behöva ske andra förändringar av EES-avtalet. Man kan behöva skriva om hur miljöfrågor, varucirkulation osv. skall hanteras. Jag tycker inte att situationen är sådan att EES avtalet behöver leda till skräck och förtvivlan för svenskt näringsliv och svenska företagare.

Herr talman! Först vill jag kommentera EES avtalet, som kommer upp gång på gång i den här debatten. Alla talare är tydligen överens om att EES avtalet är otillräckligt på olika sätt och att det ger oss ett svagt inflytande. Därför måste det ha varit en svår vårdslöshet från de partiers sida som var så ivriga att anta EES-avtalet, trots att EG-domstolen tvingade avtalsparterna att ändra innehållet, så att EFTA länderna fick ett mycket svagare inflytande än de skulle ha haft. Det var farligt att hetsa fram det här avtalet. Det fanns ju möjlighet att ta mycket längre tid på sig för att ta ställning till avtalet än vad riksdagen utnyttjade. Vad som nu händer är alltså att alla tycks vara ense om att det är ett för svagt avtal. Nu påstår jasidan att vår enda chans är att också bli medlemmar i den europeiska unionen. Det betyder ju att den folkomröstning som skall hållas den 13 november borde ha hållits redan om EES-avtalet. Därom fick vi ingenting veta. Jag är förvånad över att man dessutom i anförande efter anförande hackar på dem som är kritiska till svenskt EU-medlemskap, därför att de i det här läget ändå tycker att EES-avtalet ger Sverige större frihet än ett EU-medlemskap skulle ge. Jag tycker faktiskt att ni borde skämmas. Fru talman! Jag anser att de ekonomiska konsekvenserna av ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen jämfört med fortsatt deltagande i det europeiska ekonomiska samarbetet är otillräckligt belysta i den förra regeringens proposition. Den här propositionen är alltså ett dåligt underlag för beslut. Den visar inte vilka skillnaderna kan förväntas eller befaras bli mellan nuläget, med EES-avtalet, och ett eventuellt svenskt medlemskap i Europeiska unionen. I propositionen står det på sidan 47 att det inte finns någon motsättning mellan de långsiktiga målen för regeringens ekonomiska politik och EU:s riktmärken för den ekonomiska utvecklingen: låg inflation, låga räntor, sunda statsfinanser och stabil växelkurs. I vår nya regerings regeringsdeklaration talas det om en ny inriktning av den ekonomiska politiken, om åtgärder som skall ge bästa möjliga resultat för statsfinanser, tillväxt och sysselsättning. Den förra regeringen nämnde inte sysselsättningen. Vilka blir då skillnaderna mellan fortsatt deltagande i EES och ett eventuellt svenskt EU medlemskap med en sådan ny ekonomisk politik? Var finns analyserna av det? Var finns slutsatserna? Det kommer att behövas krafttag för att vi skall kunna pressa ned arbetslösheten i Sverige, speciellt om vi blir medlemmar i Europeiska unionen. Jag har här ett diagram, men jag har till min ledsnad blivit informerad om att man inte längre kan visa overheadbilder här i kammaren. Jag hoppas att det löser sig så småningom - det gick bra förut. Diagrammet visar arbetslösheten i procent av arbetskraften och hur den har utvecklats från 1969 till 1981 steg arbetslösheten i Europeiska gemenskapen över 8-procentsnivån, och sedan dess har den legat mellan knappt 9 och drygt 11 %. I 1989. Den började stiga brant från 1990. Under EU anpassningsåren steg den till över 8 %, enligt vår källa, OECD. Hur skall arbetslösheten i Sverige kunna pressas ned under åtminstone 3,5-procentsnivån, om vi i Sverige tvingas ha prisstabilitet som främsta norm för den ekonomiska politiken, som EU har enligt Maastrichtfördraget? Det är lika dystert om vi tittar på sysselsättningstillväxten. Bureau of Labour Statistics har i ett diagram jämfört sysselsättningens tillväxt i Nordamerika, Japan och Europa sedan 1960. Medan sysselsättningen i USA nästan fördubblades fram till 1988 har det inte hänt mycket i Europa. De allra flesta bedömare är eniga om att det är i små företag som nya jobb kan skapas. Då bör man kanske ta i beaktande det som Percy Barnevik i ABB för några år sedan varnade för, nämligen att ett EU medlemskap skulle leda till ett blodbad på småföretag. Jag måste till slut fråga, fru talman: Hur hade det gått för småföretagen och för svensk exportindustri om Sverige redan varit med i Europeiska unionen? Då hade kronan inte tillåtits flyta och därmed få en mer realistisk kurs. Då hade inte svensk exportindustri fått sin största chans på tiotals år. Då hade arbetslösheten nog inte börjat minska nu. Småföretagen hade inte heller haft möjlighet att som underleverantörer leverera till de större företagen.

Fru talman! En av de frågor som Krister Skånberg tog upp är värd att upprepa. Han frågade: Om nu EES-avtalet ger så litet inflytande, varför är det då så många partier som har förespråkat detta avtal? Det är i och för sig en fråga som det är relevant att ställa. Jag tror också att det är ganska viktigt att besvara den, därför att svaret ger det perspektiv som debatten hittills har saknat. På slutet av 80-talet var EG inriktat på att fördjupa sitt samarbete men inte på att utvidga det. När man inbjöd EFTA-länderna till starten av förhandlingarna om EES-avtalet talade man också om ett i olika avseenden jämställt avtal när det gällde olika typer av inflytande i avtalet. Det var i början av 1989. EFTA länderna gick in i den förhandlingen. Sedan hände det som har berörts väldigt litet i den här debatten och som visar hur oerhört snabbt vi glömmer viktiga historiska skeenden. Den 9 november 1989 föll Berlinmuren. Då vandrade människor upp på muren. Östtyska "Volkspolizei" sköt inte. Berlinmuren föll alltså. Järnridån föll. Warszawapakten upplöstes, och sedermera upplöstes Sovjetunionen. Det var en revolution som skedde i Östeuropa, med början i november 1989 - en revolution i vår del av världen. Då var detta på allas våra näthinnor. Nu tycks det vara bortglömt. Detta ledde då i EG:s ledning ganska snabbt till helt andra signaler. Det märktes också i förhandlingarna, och det redovisades i dåvarande olika EES-samrådsorgan. EG förstod att nu var det en ny dagordning som måste gälla i Europa: Hur skall vi i den rika västvärlden kunna hjälpa till med att integrera de nya fria länderna i Östeuropa i en modern ekonomi och demokrati? Därmed kom också EES förhandlingarna att ändras. Det märktes redan på vårvintern 1990 att det inte längre handlade om detta inflytande. I stället erbjöds EFTA-ländernas regeringar möjligheten att söka medlemskap i EG under den förutsebara delen av 1990-talet. Det var en förändring från EG:s sida där man inte hade tänkt sig en utvidgning. Nu förstod man att det i hög grad handlar om hur vi i den rika delen av Europa tillsammans skall kunna hjälpa till så att hela Europa kan få ett drägligt liv, och det gäller då folkflertalet, under våra barns livstid. Det var heller ingen tillfällighet att regeringarna i Sverige, Finland och Norge svarade på den situationen genom att, för Sveriges del under ett halvårs tid av diskussioner i riksdagen, söka medlemskap i den europeiska gemenskapen, som det hette på den tiden. Det är den processen som så har glömts bort i dagens diskussion, dvs. att det var just i medvetande om både att det inte gick att få det inflytande inom EES-avtalets ram som man förväntade sig vid 80-talets upplösning och det faktum, som jag sagt tidigare i debatten här, att det är nu under 90-talet som vår del av världen förändrats så kraftigt. Skall vi delta i den förändringen eller inte? Det perspektivet borde den här debatten faktiskt också handla om.
Fru talman! Det var ett vackert anförande, Mats Hellström! Men jag är inte säker på att jag förstår vad det har med mitt påstående att göra - att jag tycker att de partier som drev igenom EES-avtalet har visat svår vårdslöshet med demokratin när man inte ordnade en folkomröstning om EES-avtalet. Med den logik som man försöker sig på här var det faktiskt i så fall EES avtalet som var det avgörande steget. Man talar ungefär som Carl Bildt i den förra regeringen gjorde. Om den enda vägen skulle vara att vi gick vidare till medlemskap, är det väl direkt ohederligt att inte ordna en folkomröstning i fråga om det första steget. Jag hörde inte någon kommentar från Mats Hellström om detta. Jag vore tacksam för en sådan.
Fru talman! Få politiska frågor har diskuterats så länge i denna riksdag som just EES-avtalet, Krister Skånberg, som jag förresten får hälsa välkommen tillbaka. Krister Skånberg var ju med i riksdagen tidigare under en period. Två allmänna demokratiska val har hållits i det här landet under förhandlingsprocessen. Ingen fråga - såvitt jag känner till, i alla fall inte under enkammarriksdagens tid - har i riksdagens utskott behandlats så länge och så noga som EES-avtalet. Den process som vi har haft i den här riksdagen när det gäller det avtalet och de villkor som har gällt för vårt land, liksom för Norge, Finland och Österrike, för att få delta på den gemensamma marknaden har svenska folket egentligen kunnat granska i allmänna val mer än kanske någon annan politisk fråga. Jag tror därför, Krister Skånberg, att denna kammare har diskuterat den frågan mer än kanske någon annan fråga sedan enkammarsystemet infördes.
Fru talman! EES-avtalet har naturligtvis debatterats en del - och skam vore det väl annars! Man jag skulle kunna travestera litet här, Mats Hellström, genom att säga: Inte någonsin tidigare har väl en så stor fråga fått så kort remisstid att en lång rad remissinstanser i sina svar måst säga att de inte hinner ta ställning. Inte någon gång tidigare i Sveriges historia har väl en så viktig förändring beretts så utomordentligt knappt och bristfälligt som just EES Så mycket konstigare blir detta när det faktiskt fanns mera tid. Men detta jäktades igenom. Det sades: Sverige måste nu bli färdig. Så småningom visade det sig att EES-avtalet ändå skulle upp till ombehandling. Inte ens den respittiden använde Sveriges riksdag till att förbättra beslutsunderlaget. Jag vidhåller alltså lugnt och bestämt att detta var uselt förberett och att det hade funnits tid för att ordna en folkomröstning. Att jag tar upp detta beror på att talare efter talare på något sätt hånar dem som nu vill säga nej till ett svenskt EU-medlemskap för att de var kritiska till EES-avtalet. Detta är något fullständigt oerhört. Ja, det är ett hån mot demokratin att föra ett sådant resonemang.
Fru talman! Låt mig först säga till Krister Skånberg att hans argument mot ett EU-medlemskap, att vi i det läget inte skulle kunna låta den svenska kronan flyta, dess värre är felaktigt. Innan den svenska kronan flöt, flöt flera viktiga EU-valutor - inklusive det brittiska pundet och därefter flera andra valutor. Låt oss således rensa ut uppenbara orimligheter från debatten! Sedan till den fråga som jag ställde till Bengt Hurtig och även till Miljöpartiet om ert alternativ. Efter att ha lyssnat också på Krister Skånberg är det uppenbart att alternativet är EES-avtalet. Då kan man säga till Krister Skånberg: Var glad, du får din folkomröstning om EES-avtalet. Den har vi den 13 november och då kan vi ta ställning till medlemskap eller EES-avtal. De som tycker att EES-avtalet är det bästa för Sveriges framtid och att detta räcker, skall rösta på det. De som vill ha inflytande också skall självfallet rösta på medlemskap. Det som är litet förvånande i denna debatt är att ni som var emot detta EES-avtal nu säger att det är det som ni vill anbefalla svenska folket. Det avtal som ni säger inte ger oss inflytande vill ni anbefalla Sverige. Sedan skall ni tydligen, liksom Vänsterpartiet, försöka böna och be de andra europeiska staterna om det inflytande som detta avtal inte ger. Var alltså glad! Folkomröstningen och vägvalet handlar om den rösträtt vi faktiskt får när vi är medlemmar, och den kan ingen förneka att vi har. Det innebär inte att vi dominerar och kan bestämma allt. Det kan ingen i denna riksdag heller göra, för så är det aldrig i samarbete. Men vi är med. Vi utövar inflytande och är med om att fatta beslut som kommer att gälla även i Sverige. Med EES-avtalet kommer till större delen exakt samma beslut att gälla i Sverige. Men då har ni avskurit oss från möjligheterna till inflytande också i frågor som direkt rör svenska medborgare - alltifrån Systemet till salmonellan. Det är detta folkomröstningen gäller - EES-avtalet med alla dess demokratiska begränsningar eller samarbetslinjen med allt vad den innebär för framtiden. Tack för det beskedet, Krister Skånberg!
Fru talman! Så länge Sverige inte är medlem i Europeiska unionen har vår riksdag och våra myndigheter t.ex. möjlighet att ställa högre krav på produkter än vad Europeiska unionen kan göra när det gäller sådant som miljö och säkerhet. Det skulle innebära att svenska företag kan behålla en hemmamarknad där man kan ligga före med att utveckla miljövänliga och resurssnåla produkter som världen, inklusive Europeiska unionen, kommer att ropa efter senast i början av det tjugonde århundradet. I den nuvarande regeringens proposition talas det om att man skall ha en uthållig ekonomisk tillväxt. Det innebär alltså att vi faktiskt måste börja inrikta svensk industri på miljövänligare och resurssnålare produkter.Där skulle vi alltså kunna få ett försprång, om vi inte tvingas att gå i takt som vi kommer att göra om vi går med i Europeiska unionen. Ja, Carl Bildt, jag är i och för sig glad för att vi får en folkomröstning. Jag är fortfarande litet förvånad över att man kan föra detta ganska arroganta resonemang: Krister Skånberg, nu har vi ordnat det så att folkomröstningen gäller någonting som vi tycker är undermåligt. Vi har gått med på ett avtal som innebär att Sverige får ett dåligt inflytande. Vi brydde oss inte om att påpeka detta förra gången. Vi brydde oss inte om att begära en omförhandling redan då, när vi insåg att detta var ett dåligt alternativ. Nu ska jag vara glad för den här folkomröstningen. Jag är fortfarande glad att vi får möjlighet att ta ställning till någonting som faktiskt inte innebär att vi blir medlemmar vilket skulle innebära att Sveriges riksdag därmed skulle bli i stort sett arbetslös i fortsättningen. Jag är glad att det fortfarande finns chans att hindra utländska makter från att stifta lagar i Sverige. Det vore felaktigt. Jag tycker att vi kan fortsätta samarbetet med Europeiska unionen, med andra europeiska länder och med länder i hela världen med fortsatt rätt till självbestämmande. Fru talman! Det är viktigt för Sveriges industri att vi kan driva en självständig handelspolitik och att vi inte riskerar, vilket vi skulle göra om vi blev medlemmar i Europeiska unionen, att komma i kläm i ett tänkbart handelskrig mellan t.ex. USA och Europeiska unionen. Det har funnits tendenser till sådana skärmytslingar. Jag tror att Sverige har större möjligheter att handla med alla länder om vi står utanför EU.
Fru talman! Krister Skånberg talar väldigt mycket. Men jag vet inte riktigt vad han talar om, för han talar inte om Miljöpartiets alternativ. Miljöpartiets alternativ är ju EES-avtalet, vilket innebär att vi utrikeshandelsmässigt är beroende av EU. Därigenom är vi en del av detta, om man så väljer att kalla det, handelsblock. Han kan hålla sina tal på någon kongress för Miljöpartiet och företräda någon annan linje. Men det är inte Miljöpartiets linje som han förefaller att företräda i denna debatt. Låt mig också få påpeka för honom, när han talar om miljöstandard, att vi har rätten till en högre miljöstandard. Men när det gäller reglerna för t.ex. varuhandel är ju skillnaden mellan vad vi kan göra som EES-medlemmar och som EU-medlemmar knappt befintliga över huvud taget, för samma regelverk gäller för hela EES-området. Men besluten fattas bara av dem som är medlemmar i unionen, så även här är det dags att ta en interndebatt inom Sedan vill jag också bara upprepa att det inte är vi som har pådyvlat er EES-alternativet. Nu har några stycken här under några timmar ställt frågor om alternativen. Alternativen har successivt blivit allt klarare, även om jag villigt medger att de inte kom så enkelt och inte så omedelbart spontant, utan det har successivt blivit allt klarare att EES-alternativet är det alternativ som vi har. Och det är det alternativ som ni själva har valt. Då må det väl vara oss förlåtet att något erinra om vad ni själva sade om vad detta alternativ innebär i form av bristande inflytande. Vad min egen ståndpunkt beträffar har jag ständigt, vilket jag tror att Mats Hellström kan intyga, i denna kammare sagt att EES-avtalet är ett randstatsavtal. Detta var en nödvändighet under ett övergångsskede, som Mats Hellström väl beskrev bakgrunden till. Men det var ingen som med självaktning kunde säga att detta var en slutstation för Det är ni som har gjort detta randstatsavtal till ert eget alternativ. Skyll inte på oss! Det är ni som har valt alternativ. Men vi tar oss friheten att påpeka den demokratiska begränsning och den plågsamma situation som det kommer att leda till när vi på punkt efter punkt, månad efter månad, år efter år, decennium efter decennium kommer att få finna oss i beslut som vi inte vill vara med och fatta själva. Detta är Miljöpartiets och Vänsterpartiets Europaalternativ.
Fru talman! Det är viktigt att konstatera att Miljöpartiet inte var med i riksdagen när besluten om svenskt deltagande i det europeiska ekonomiska samarbetet fattades. Vi deltog alltså inte i beslutet. Riksdagen har genom sitt beslut med stor majoritet tvingat fram det andra alternativet vid folkomröstningen den 13 november. Omröstningen står mycket riktigt, som Carl Bildt påpekar, mellan fortsatt EES-avtal och ett svenskt medlemskap i Vi har påpekat ett antal gånger att vi redan tidigare hade ett mycket gott samarbete med Europeiska gemenskapens länder, som det hette då, i form av ett frihandelsavtal som har fungerat alldeles utomordentligt och en lång rad andra avtal. Vid de debatter som vi fortfarande kunde delta i sade vi att det fanns för och nackdelar med EES-avatalet. Vi fördömde det inte på alla punkter, men vi tyckte att det inte bara handlade om just handel och ekonomiskt samarbete utan att det också gjorde djupa ingrepp i den svenska lagstiftningen och därmed i den svenska självständigheten. Värre blev det naturligtvis när det första EES-avtalet som diskuterades förändrades och EG-domstolen skulle vara den enda tolkaren av fördraget enligt parollen: Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Det är som sagt bra att folkomröstningen genomförs. Fru talman! Det är viktigt att komma ihåg att Sverige ändå fungerar något så när bra, trots den förra regeringens ekonomiska politik. Arbetslösheten har minskat, tack vare att Carl Bildt tvingades vika från den hårda linjens politik. Vi skulle vara med i Europeiska gemenskapens hårda kärna. Det skulle få kosta vad som helst. Den svenska kronan skulle försvaras till varje pris. Vad har detta kostat hittills, Carl Bildt? Är det 60 miljarder eller är det mera som Carl Bildts envishet kostade de svenska skattebetalarna? Kronan började i alla fall plötsligt flyta, och det gav en chans. Nu säger Carl Bildt att det hade den fått göra även om vi hade varit med i Europeiska unionen. Det skedde där en del devalveringar, men det var ingen valuta som tilläts flyta så vitt jag vet.

Fru talman! I den här debatten har efterlysts alternativet för nejsidan. På mycket kort sikt är svaret naturligtvis att alternativet är det Sverige såsom det är och såsom det verkar i dag, precis som alternativet för ja-anhängarna är EU såsom det verkar i dag. Men vad är alternativet från ja-anhängarna på litet längre sikt? Är det någon som i dag kan säga att man med bestämdhet kan förutspå vilken utveckling EU kommer att genomgå? Carl Bildt har nu tyvärr lämnat kammaren. Han har suttit här länge, vilket var en beundransvärd prestation i sig. Han säger: Skyll inte EES-avtalet på oss! Han säger att detta avtal var ett randstatsavtal. Men det var ju regeringen Bildt som slöt detta randstatsavtal, som enligt sin egen uppfattning om detta avtal med berått mod lät Sverige bli en randstat i EES-samarbetet. Däremot var vi från Vänsterns sida kritiska mot EES-avtalet just därför att det var ett randstatsavtal, just därför att det inte gav inflytande, och just därför ville vi ha omförhandlingar och ett helt annat avtal. Mats Hellström försöker framställa EU, vilket han inte än den enda ja-anhängaren som gör, som en sorts arena som skall jämställas med Sveriges riksdag. Men EU är en arena med helt andra spelregler, byggd på helt andra principer. I EU är det inte folksuveränitetsprincipen och parlamentarismen som genomsyrar spelplanen, utan EU är tvärtom en maktapparat för en elitistisk byråkrati, där regeringar eller representanter för regeringar uppträder som lagstiftare. Ett EU-medlemskap skulle innebära ett politiskt systemskifte. På alla de områden som EU griper in i med EU-rätten upphör riksdagen att vara egentlig lagstiftare. Därmed avskaffas också delvis - och till växande del - en av grundpelarna i vår författning, nämligen att det är den folkvalda riksdagen som stiftar lag. Lagstiftningsmakt överförs till Bryssel, till ministerrådet, där en representant för Sveriges regering kommer att utöva 4/90 röstinflytande över de lagar som skall gälla i Sverige. Detta betyder att riksdagen som folkets främsta företrädare, som det heter i vår regeringsform, kommer att upphöra på en rad områden. Ordningen i EU är som bekant den att nationell lag - även lag av grundlags valör - får vika för EU-rätten. Innebörden av detta är att folkets möjlighet att påverka politiken avtar. I slutna möten i ministerrådet och på den utanför folkinflytande stående kommissionens initiativ kommer växande delar av de lagar och beslut som kommer att vara styrande för vårt land att antas. Folkviljans genomslag i val till riksdagen kommer att kraftigt minska i betydelse. Ett medlemskap i EU skulle därför faktiskt innebära minskad demokrati. I den föreliggande propositionens avsnitt Allmänna överväganden frångås denna problematik delvisl med tystnad, delvis med förnekanden. Uttryckligen påstås att samarbetet i EU är "strikt mellanstatligt". Det påstås att medlemsstaterna är "fördragens herrar", och det påstås att det handlar om begränsad överlåtelse av beslutsbefogenheter. Men faktum är att det inte handlar om en begränsad överlåtelse.

Orden "begränsad omfattning" är strukna inför EU därför att vi i praktiken överlämnar beslutsbefogenhet i oviss omfattning - ingen kan säga i hur stor omfattning. EU har en överstatlig karaktär, som skiljer EU från allt annat internationellt samarbete. Det är därför en eufemism att, som det framhålls i propositionen, samarbetet i EU är strikt mellanstatligt. Det är vidare inte genom några av politiska instanser beslutade fördrag utan - vilket skildras i propositionen ca 400 sidor längre fram - genom en "vidsträckt tolkning" av Romfördragets artikel 5 som EU:s domstol har ställt EU-rätten över den nationella rätten och även över grundlagarna. EU-rätten har härigenom fått inte bara en direkt tillämplighet i medlemsstaterna utan faktiskt också en överordnad ställning, vilket innebär att riksdagens inflytande och ställning kraftigt försvagas. Därigenom lyfts väsentligt politiskt inflytande bort från riksdagen och därmed - vilket är det allvarliga - bort från folkets vilja. Försöken i propositionen att släta över denna realitet kommer i det fortsatta arbetet, liksom i kampanjen inför folkomröstningen, att blottläggas och avslöjas.

Fru talman! Riksdagsledamöter! Jag har valt ett ämne som tydligt visar skillnaden mellan en självständig stat som Sverige och EU, nämligen alkohol och narkotikapolitiken. När det gäller uppbyggandet eller förändringen av ett samhälle är det visionerna samt folkets och politikernas vilja som avgör i vilken riktning utvecklingen skall gå. Samtidigt skall man utgå från verkligheten, dvs. det samhälle, den struktur, som vi har i vårt land och naturligtvis göra på samma sätt när det gäller EU. Vi skall se efter i vilken riktning EU utvecklas, i detta fall när det gäller alkohol och drogpolitiken. I Sverige har vi redan år 1977 lagt fast att vår strategi är att begränsa alkoholens skadeverkningar genom att sänka totalkonsumtionen. Tillgängligheten och prismekanismen är några av de effektiva redskap som man använder. Förebyggande verksamhet och upplysning i skolor och på arbetsplatser är några andra. Men EU:s viktigaste fråga är fri rörlighet, och det går före hälsoaspekten. Alltså kommer enligt propositionen detaljhandelsmonopolet, Systemet, att noga och regelbundet övervakas av kommissionen. Det kan också efter en anmälan bli föremål för domstolens behandling. Många affärsmän vill ju också i Sverige se försäljning i detaljhandeln av alkohol. Kostnaderna för alkohol kommer med all säkerhet att anpassas nedåt, mot EU-nivån. När vi som privatpersoner efter en övergångstid kommer att få införa mera vin, sprit och öl än vi får göra nu, kommer också priserna att gå nedåt. Det var ett av våra alkoholpolitiska instrument. Dessutom kan tillgängligheten komma att öka efter ett domstolsutslag. I Sverige, med sina omkring 800 000 alkoholmissbrukare och ca 300 000 som har svårare problem och är i behov av vård, är det alkoholproblemen som är helt överskuggande, medan de ca 15 000 med andra svåra drogproblem tycks vara mindre svårbemästrade. Men det är en växande skara, och den ökar nu efter ett par års paus, där narkomanerna eller blandmissbrukarna i genomsnitt blev äldre - de som inte redan dött av sitt missbruk. Men nu går missbruket allt längre ned i åldrarna. Ännu har vi en ur internationell synpunkt verksam och restriktiv drogpolitik. Inom EU är alkohol att betrakta som vilken vara som helst, och den fria rörligheten och den fria konkurrensen går före andra motiv. När det gäller narkotika är det litet mer problematiskt. Den yttre gränskontrollen, mot länder utanför EU, skall inte förändras. EU ämnar t.o.m. förstärka den, något som verkligen behövs. 80 - 90 % av vår narkotika kommer från EU, men hittills har inte någon praktisk handling kommit till stånd i det här fallet. Det är t.o.m. så att en del länder i EU har sparat in på tjänster inom den yttre gränskontrollen. CIS, Customs Information System, ökar dock kontrollen på vissa områden där man tidigare inte haft någon alls. Men har narkotikan väl kommit in i ett EU-land är det i stort sett fritt fram. Vid EU:s inre gränser får tullen nämligen inte vara permanent närvarande. Tullen får inte heller använda systematiska kontroller eller stickprover. Sådana betraktas som hinder för den fria rörligenheten. Endast vid misstanke om brott får tullen gripa en misstänkt. Om man betänker att 15 % av de 1 500 beslagen förra året gjordes på grund av misstanke, kan man förstå vad EU betyder när det gäller minskande möjligheter för tullen att arbeta. Bestämmelserna baseras som alltid på Romfördraget, Maastricht och/eller konkreta förordningar och direktiv beslutade av ministerrådet. Gränskontrollutredningen talar om att kompensatoriska åtgärder måste vidtas. Som EU medlemmar skall vi få tillgång till flera internationella samarbetsinstrument och andra åtgärder för svenska inrikesförhållanden. Men först i oktober 1994 läggs ett förslag till en konvention om Europol fram. Chefen Peter Vowé räknar med tio år tills organisationen blir slagkraftig eller över huvud taget operativ. Jaha, så var det med den internationella samarbetsorganisationen. EDMC, European Drugs Monitoring Center i Lissabon, är oerhört drogliberalt. Hur ser det ut i EU? En oerhörd uppgivenhet och passivitet finns där inför drogerna, medan aktiviteten finns att åse hos drogliberalerna, med påtryckningar, med liberalisering, med storstadskonventionerna om ett fritt narkotikaanvändande. I t.ex. Frankfurtresolutionen, som lades fram 1990, kräver man total legalisering av cannabis och marijuana, att små mängder av tung narkotika skall tillåtas samt förskrivning av metadon och nu även av heroin och andra tunga droger. Från början var det fyra städer: Amsterdam, Frankfurt, Hamburg och Zürich. 1993 var de 23, och nu finns ett kontaktnät till ytterligare 28 storstäder, däribland Köpenhamn, efter påtryckningar från Tyskland. Det är något oerhört som händer på det här området. Grekland och Portugal, i och för sig även Schweiz som är utanför EU, har kommit långt med liberaliseringen. Här skall vi in och påverka. Jag tycker att det är patetiskt. Det är stor risk att vi sväljs av den här stora krokodilen. Med all säkerhet kan vi däremot utanför EU bevisa att det går att fortsätta med vår alkohol och drogpolitik, att förnya och förbättra den med positiva förtecken, men endast utanför EU. När det gäller drogpolitiken är risken, om vi är medlemmar i EU, att ett beroende av nya droger byggs upp hos ett allt större antal människor även i vårt land. Arbetslösa, rotlösa och fyra och en halv miljoner bostadslösa i EU är en grogrund för olika droger, för kriminalitet och utslagning. Vi har samma problematik i Sverige i en något mindre skala. EU:s yttre och inre gränskontroller kommer att få stor kraft när det gäller att hindra asylsökande att komma in i EU och dess delstater. Detta sker genom ökade kontroller vid olika yttre och inre gränsavsnitt och genom kraven på transportbolagen att stoppa asylsökande innan påstigning på flygplan och färjor sker. En ny osynlig Berlinmur. Däremot blir den yttre gränsen för droger, och vapen för den delen, svår att effektivt bevaka då t.ex. Holland, Grekland och Portugal har så liberal drogpolitik. Väl inne i EU är chanserna små att lägga beslag på drogerna. Genom arbetslöshet och dåligt socialt skyddsnät skapas grogrunden för missbrukande och utslagning. När man en gång skapat en stor marginaliserad grupp går det inte att fånga upp den igen, t.ex. när det blir högkonjunktur. Det visar all erfarenhet från Europa, säger Börje Olsson, CAN, forskare vid Enbart EU:s alkohol och drogpolitik räcker för att säga nej till EU. Vi har inte råd att isolera oss i EU. Där blir vi verkligen en nettobetalande randstat, inte i ett europeiskt samarbete, utan i en union utan utträdesparagraf.

Fru talman! I jämställdhetens namn skulle jag gärna vilja säga fru talkvinna. Men jag skall inte prata om jämställdhet i dag, utan om EU och miljön. En stor del av miljöförstöringen känner inga gränser. Därför krävs det på många områden internationellt samarbete och gemensamma beslut för att lösa problemen. Det bedrivs mycket miljöarbete i många internationella fora, varav EU är ett bredvid många andra. Sverige ligger nära EU och har en stor del av sin handel med just EU. Det är naturligtvis viktigt att vi kan påverka EU. Beslut om miljöregler fattas dock inte bara på sammanträden inom EU. Det är viktigare att det finns positiva föregångsexempel i EU:s närområde. Kalifornien ligger på många områden långt fram då det gäller miljön och har starkt påverkat sin omgivning. Kalifornien har drivit hela den federala miljöpolitiken framför sig. Utveckling på miljöområdet behöver dynamik. Miljön blir inte bättre av likriktning. Det trodde jag att vi hade lärt oss av forna Sovjetunionen, där planekonomi och likriktning var orden. Av ja-förespråkarna får vi höra att vi får ställa hårdare krav och att EU enbart har minimiregler. Är det så? Nej, verkligheten är inte så enkel. På många områden hindrar EU:s krav Sverige från att ligga före. I regeringens konsekvensutredning, EU, EES och miljön, skriver man: Den amerikanska lagstiftningen ger faktiskt Kalifornien ett större utrymme för särlösningar än vad EG:s regelverk erbjuder medlemsländerna. USA är alltså mer dynamiskt än EU. EU hindrar Sverige från att bli Europas Kalifornien. EU hindrar hårdare miljökrav, framför allt på produkter och gör att vi inte kan gå före. Genom att vara ett föregångsexempel driver man på miljöutvecklingen som land, företag eller som enskild människa. Vi har i förhandlingarna fått en del övergångsregler på miljöområdet. Det är bra. Men efter en viss period skall alla länder inom EU ha samma regler, och vi har i avtalet inte fått några garantier för att vi får behålla våra strängare regler. Det är ett tydligt exempel på att vi inte kan gå före. Vi har i Sverige haft en miljödifferentierad försäljningsskatt på fordon. Men redan innan folkomröstningen EU-anpassade den förra regeringen oss och ersatte försäljningsskatten med en miljödifferentierad fordonsskatt. EU hindrar Sverige att på detta område använda ett effektivt styrmedel för ett miljövänligare samhälle. Försäljningsskatt är nämligen som styrmedel mycket mer effektivt än fordonsskatt. Vi skall inte glömma bort att den förra regeringen i samförstånd med Socialdemokraterna har urholkat den svenska miljöpolitiken med en EU EU:s konstitution innehåller politiska mål. Det gör inte den svenska. Det överordnade målet för EU är att främja traditionell ekonomisk tillväxt genom att avlägsna nationella begränsningar för handeln. När det gäller handel finns det tvingande politiska beslut inom EU. Det räcker med kvalificerad majoritet för harmonisering av produktkrav. Men när det gäller miljöpolitiska instrument, som miljöskatter eller åtgärder som påverkar val av olika energikällor, krävs enhällighet, dvs. ett enskilt land kan i dag lägga sitt veto i dessa viktiga miljöfrågor. Men vi kan bli överkörda när det gäller produkter som vi vill ha högre miljökrav på. Exempelvis skulle vi, om vi vore ett medlemsland i EU, inte ens tillsammans med alla övriga medlemsländer kunna tvinga England att minska sina utsläpp. Men vi skulle bli tvingade att ta emot produkter som de producerar som är miljö eller hälsoskadliga. Handel går före miljöhänsyn. Fältbiologerna, Miljöförbundet, Framtiden i våra händer och Jordens vänner är alla medlemmar i Folkrörelsen mot EU, och de rekommenderar ett nej. Naturskyddsföreningen har uttalat att ett EU medlemskap skulle få övervägande negativa effekter för miljöpolitiken. EU är ett miljöhot. Det är nästan aldrig makthavarna eller etablissemanget som är pådrivande i miljöutvecklingen, utan den drivs av folklig opinion. Detta förutsätter en tydlig väg från folkopinion till politiska beslut. Något sådant finns inte inom EU. EU innebär inskränkningar i friheten till information. Vi har ingen garanti för den svenska offentlighetsprincipen eller meddelarfriheten. Det här hindrar medborgare att delta i den miljöpolitiska utvecklingen. Resultatet blir att miljöutvecklingen hämmas. De fördelar som Sverige kan få som medlem i EU uppväger inte ens på långt när de nackdelar som följer genom att vi inte kan gå före, genom att information och demokrati försämras och genom att EU:s struktur ökar transporterna. För att vi skall nå en hållbar utveckling i Sverige och i världen krävs rätten att gå före och att vi har en god demokrati, dvs. ett nej till EU för Sverige.

Fru talman! Jag tänker ta upp ett område i propositionen, en aspekt som behandlas i mycket liten utsträckning men som jag ändå uppfattar som grundläggande. När ja-sägarna allt som oftast kommer till korta i debatterna brukar de påpeka att EU är en process. Man skall inte stirra sig blind på detaljer. Jag håller med om det. EU är en process. Den som på allvar har studerat EU det senaste decenniet kan knappast komma till någon annan slutsats än att det är en accelererande centralisering och byråkratisering som utmärker processen. Enhetsakten, den ökande användningen av majoritetsbeslut, Maastrichtavtalet och EU-domstolens förstärkta maktställning är kanske de tydligaste exemplen på det. Som jag ser det är processen entydigt på väg mot en ny gemensam västeuropeisk statsbildning. Det gör EU unikt i jämförelse med alla andra internationella organisationer. Det är därför malplacerat att, som några debattörer har gjort, jämföra med Nordiska rådet eller FN. Nå, är det här bra eller dåligt? I propositionen tas en del aspekter upp, men man glömmer andra som för mig är väsentliga och grundläggande. Fru talman! Demokrati betyder folkstyre. Om de nordiska länderna blir medlemmar i EU kommer unionen att omfatta 360 miljoner människor och över 20 olika språk. Är det över huvud taget möjligt att kombinera en sådan koloss med ett fungerande folkstyre? Är det möjligt att skapa en situation där vanliga, enkla människor känner att de är med och påverkar framtiden och att de är delaktiga i beslutsprocessen? Suveränitet och demokrati, löser man den här frågan genom att helt och hållet förbise den. I stället väljer man att göra om frågeställningen och föra ett mycket tvivelaktigt resonemang om Sveriges formella och faktiska suveränitet. Det här är kanske smart, men det är farligt och bedrägligt. Jag tror att förutsättningen för ett effektivt folkstyre är ett öppet samhälle med medvetna och engagerade människor som tar ansvar för framtiden. Möjligheterna att skapa en bättre värld ligger i första hand i en offentlig debatt och i att människor sluter sig samman och trycker på makthavare för att få en förändring. I propositionen väljer man i stället ett "von oben"- perspektiv, ett elitistiskt och närmast machiavelliskt perspektiv, där makthavarna förutsätts vara upplysta och oberoende av folket. Demokratin är inte till för oss i gräddfilen. Om Ebon Larsson i Öjebyn utanför Piteå är förbannad eller tycker att vi i riksdagen har gjort ett allvarligt misstag, kan han skriva en artikel i lokaltidningen. Åtminstone Bengt Hurtig i riksdagen, och nu också Larsson skriver. Han kan skriva brev och han kan lyfta telefonluren. Jag kan däremot garantera er att det inte finns någon i EU-kommissionen som läser Piteå Tidningen. Ebon Larsson kommer aldrig att tala med den kommissionär som har hand om frågan. Ebon Larsson kan också ta steget in i en lokalförening. Han kan driva frågan där lokalt. Kanske kan han få i gång en större aktivitet. Kanske kan han få människor att ställa upp på en demonstration. Kanske kan han få 10 000 pitebor att gå ut och demonstrera för en stor och viktig fråga. Kanske kommer Aktuellt att ta upp frågan i en sändning över hela Sverige. Men i Bryssel ser man inte på Sveriges television. Jag frågar om det är möjligt att kombinera en koloss som EU med ett fungerande folkstyre. Jag har inget säkert svar, och när jag ser på unionen i dag ser jag inte ens skymten av ett försök. För svensk del kommer hemlighetsmakeriet att öka. Riksdagen kommer in i bilden när besluten i realiteten redan är fattade. Folkrörelsernas möjligheter att påverka kommer att minska radikalt också genom försämrade remissmöjligheter och det grundläggande problemet att makt heter pengar. Det är inget annat än cynism när man i propositionen på s. 459 i del 1 skriver att svenska intresseorganisationer får en dubbel möjlighet att påverka genom att de vid ett medlemskap kan ta direkt kontakt med EU-organen. Lobbyistsystemet är den starkes rätt och därmed också de stora företagens. Demokratin och folkstyret är den svages motmakt. Den är Carl Bildt, den f.d. borgerliga regeringen och Ingvar Carlsson beredda att skicka minst 50 år tillbaka i tiden. Vi har redan sett hur sekretessreglerna inom EU begränsar den offentliga debatten. Nyligen försvarade jordbruksminister Karl Erik Olsson användningen av hemligstämplar av EU-material hos svenska myndigheter, trots att det uppenbart stred mot vår tryckfrihetsförordning. Karl Erik Olsson ansåg, enligt tidningen Land, att ett offentliggörande av papper om genmanipulerad raps skulle omöjliggöra förtroendefulla samtal i framtiden. Tyvärr tror jag att den f.d. jordbruksministern är representativ. Den svenska traditionen talar för att varken svenska politiker eller tjänstemän kommer att slåss för vår offentlighetslagstiftning i EU. Den svenska åsikten från myndigheter och verk kommer därmed i många fall att formuleras utan offentlig insyn. I remissvaren till EU-propositionen gör flera juridiska myndigheter, som t.ex. Kammarrätten i Göteborg och Hovrätten över Skåne och Blekinge, den självklara bedömningen att insynen i beslutsfattandet kommer att minska. Svenska journalister delar inte heller den blåögda optimism som den borgerliga regeringen har spritt omkring sig. Det här är oerhört allvarligt. Offentlighetsprincipen och regelverket kring den är medborgarnas bästa försäkring mot mygel och korruption. Den är den viktigaste anledningen till att svensk demokrati faktiskt är bättre än demokratin i nästan alla andra länder i världen. Det enda säkra sättet att hävda den svenska grundlagen mot EU hade varit att kräva ett erkännande och begära undantag för de regler som kolliderar med offentlighetsprincipen. Nu valde regeringen att nöja sig med en meningslös och ensidig deklaration som inte förpliktar till något. Sammanfattningsvis kan man säga att EU:s konstruktion, centraliseringsprocessen och det dåliga avtalet motverkar ett folkligt inflytande. Makten blir onåbar, och banden mellan makthavare och folket kapas, eftersom man inte kan rösta bort eller sparka en dålig kommission, ett dåligt ministerråd. Jag anser att propositionen över huvud taget inte har belyst de grundläggande frågorna kring demokrati och folkstyre på ett seriöst sätt. Fru talman! En sund politik för en bättre värld går ut på att utveckla folkstyret i stället för att avveckla det. Därför bör svenska folket säga nej till ett medlemskap i den europeiska unionen.

Fru talman! Talkvinna låter bättre. Om propositionen godkänns godkänns också det resonemang som utredningen bygger hela sitt ställningstagande på. Jag har tittat litet extra på jämställdheten. I de allmänna övervägandena under avsnittet jämställdhet anser utredningen att "ett EU medlemskap ger Sverige den bästa ekonomiska tillväxten och att det ger förutsättningar för social välfärd och jämställdhet mellan kvinnor och män". Utredningen låter ett resonemang kring tro utgöra grunden för ställningstagandet. Vem kan säga att just ett medlemskap i EU gör att tillväxten i Sverige ökar? Och vem vågar säga till tredje världens kvinnor att de kan glömma allt vad jämställdhet heter så länge de inte har den bästa ekonomiska tillväxten. Vi kan konstatera att arbetslösheten inom de tolv EU-länderna i dag ligger kring 10 %. Ca 20 miljoner människor går alltså utan arbete. I resonemanget om att tillväxt är bra just för kvinnor och inte för alla människor torde ligga en gammal vana att använda just kvinnor som arbetskraftsreserv. Låg tillväxt är lika med att kvinnor arbetar oavlönat hemma. Hög tillväxt är lika med att kvinnor arbetar både oavlönat hemma och avlönat ute. Ungefär var tredje arbetstagare inom EU är kvinna, men kvinnorna utgör hälften av de arbetslösa. Kvinnor under 25 år har drabbats av mycket hög arbetslöshet i de flesta EU-länder. I Sydeuropa ligger den arbetslösheten så högt som på 30-40 %. Kvinnorna är också i genomsnitt arbetslösa längre tid än männen. Nu tror jag att resonemanget om kvinnor som en generell arbetskraftsreserv är ett förlegat resonemang. Jag tror i stället att många högavlönade kvinnor kommer att få goda arbetsmöjligheter inom EU:s organisation. Men många kvinnor som i dag arbetar inom den offentliga sektorn i Sverige kommer att förlora sina arbeten. Kommunförbundet har räknat ut att ca 80 000 kvinnor får gå redan 1995, med givna kommunala budgetramar. Att högavlönade kvinnor vinner på ett eventuellt medlemskap behöver inte heller betyda att jämställdheten ökar, eftersom högavlönade män gynnas ännu mer. Jag skall återgå till hypotesen om att vi får den bästa ekonomiska tillväxten genom ett medlemskap i EU och att det ger förutsättningar för jämställdhet. Fru talman! Vad vi känner till i dag, förutom arbetslöshetssituationen, är att ungefär 90 % av Sveriges penningflöde in och ut ur landet på en dag inte producerar arbeten. Det är pengar som det tjänas pengar på. Inga nya arbeten skapas. Nu verkar det som om en del politiker menar att vi först måste avreglera valutamarknaden i Sverige genom att ta bort dess spelregler. När det är klart, några har blivit väldigt rika och landet har tömts på investeringskapital måste vi gå med i EU, avsäga oss svenskt folkstyre med riksdagen som högsta beslutande organ och förlägga makten utanför Sveriges gränser. Sedan skall vi tillsammans med EU länderna hitta på gemensamma regler för att tygla penningflödena, så att investeringar som ger nya arbeten kommer i gång. Det är regler som vi har avskaffat för att få vara med. Detta låter som filosofin kring kärnkraften: Bygg ut först för att avveckla sedan! Vem vet om inte alla dessa turer kanske t.o.m. hämmar en ekonomisk utveckling och tillväxt här i Sverige? Kanske blev eller blir viktiga investeringar i Asien eller USA aldrig av på grund av alla Europapiruetter. Tänk om det hinner bli jordbävning i Tokyo innan vi har reglerat penningmarknaden genom gemensamma ansträngningar i EU och japanerna behöver ta hem alla sina yen! Då rasar världens banker ihop som korthus, eftersom mer pengar är i omlopp än vad som i realiteten finns. I detta spel vill riksdagens majoritet att vi skall nysta oss in allt mer. Den anger spelet som en väg till ökad jämlikhet. Jag hoppas innerligt att majoriteten av Sveriges befolkning - jag tänker på alla kvinnor - inte låter sig luras av gubbarnas spelteorier utan ser hur verkligheten ser ut. I Sverige lönearbetar kvinnor och män i ungefär samma utsträckning. Även när barnen är små arbetar kvinnor i Sverige tack vare en väl utbyggd och kvalitativt hög barnomsorg. Inom EU ser det naturligtvis litet olika ut, men en generell iakttagelse är att kvinnor är ekonomiskt beroende av män via skattesystem, bidragsregler och brist på barnomsorg. Kvinnor får i och med det en underordnad ställning. De måste be om pengar och förväntas självfallet stå för det obetalda arbetet. I Tyskland går det bra för industrin nu, men arbetslösheten ligger kvar på ca 10 %. Är det den samhällsutvecklingen vi vill efterlikna här i Sverige? Människor mår naturligtvis dåligt av arbetslösheten. Intressegrupper ställs mot varandra, och främlingsfientligheten ökar. Vad beträffar avgiften till EU är jag mycket tveksam till om vi har råd att gå med. Vi har i dag en statsskuld på ca 1 300 miljarder kronor. Ingen vill väl påstå att den är planerad? De dryga 100 miljarder kronor i ränta på skulden som vi måste betala 1995 belastar statskassan hårt. En annan fråga gäller solidariteten, som har nämnts tidigare här i kväll. Är det en riktig solidarisk prioritering att man via skattsedeln är med och betalar rationaliseringen av Portugals textilindustri eller vägrondeller i Spanien? Det är bara ett par exempel på vad vår medlemsavgift kan tänkas användas till. Kanske skulle prioriteringen i stället vara att man satsar på kollektivjordbruk i Latinamerika eller på skolundervisning i Ghana. Kan det vara annat än tro att tillväxten i Sverige kommer att öka genom ett medlemskap? Kan det vara annat än tro att Sverige kommer att få mer genomslag i EU än EU får i Sverige? Nordens kvinnor kan i stället förlora det som har erövrats i form av barnomsorg och plats på arbetsmarknaden. Om kvinnor inte kan arbeta och försörja sig själva finns det heller ingen jämställdhet.

Fru talman! Jag skall fatta mig kort, eftersom jag håller på att missa tåget till Uppsala. Där skall jag vara med om att starta ytterligare en länsavdelning för socialdemokrater som är mot EU. Av den här debatten skulle man kunna tro att det bara finns EU-motståndare inom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern. Så är inte fallet. I Sverige finns något som heter Folkrörelsen mot EU. Där ingår t.ex. Socialdemokrater mot EU som en av de stora organisationerna. Där ingår även fackliga EU-kritiker. 10 % av den socialdemokratiska regeringen är EU-motståndare, 10 % av den socialdemokratiska riksdagsgruppen likaså. 50 % av våra medlemmar är också mot medlemskapet. Vi har i partiet ja och nejkommittéer som har presenterat sina argument, och vi har en öppen och frisk debatt. Vi är eniga om målet. Vi vill att människor skall ha jobb, och vi vill att miljön skall räddas, men vi ser verktyget EU på olika sätt. Den borgerliga regeringens proposition har vi inte tänkt tillbakavisa, utan vi skall väcka en motion. Den är ännu inte klar. Därför kan vi naturligtvis inte nu redovisa vad som står i den. Jag tror att många av oss EU-motståndare i det socialdemokratiska partiet kommer att återkomma i den allmänpolitiska debatten på onsdag i nästa vecka. Skälen till att som socialdemokrat vara mot EU medlemskapet är många, men de viktigaste gäller naturligtvis ekonomin och sysselsättningen. EU kommer att få, vilket har sagts många gånger här i dag, en gemensam ekonomisk politik med en gemensam bank. Målet för den ekonomiska politiken är prisstabilitet. Det är mycket svårt att få detta att gå ihop med full sysselsättning. Jag och andra EU motståndare gör bedömningen att det blir svårare för oss att uppfylla målet att människor skall ha ett jobb om vi går med i unionen. Det underliga med denna debatt för och emot EU medlemskapet är att vi alla använder samma goda skäl till varför vi vill eller inte vill bli medlemmar. De är fred, miljö och sysselsättning. Vad gäller fredsfrågan ser jag saken på följande sätt. Om vi har ett samarbete i Europa på alleuropeisk och likställd grund är det fredligt. Men om vi har ett samarbete i Europa som är exklusivt och uteslutande, där en liten klick rika länder plockar ut, godkänner, accepterar och inbjuder några de tycker är lämpliga ur majoriteten av Europas länder kan det skapa konflikter. Det talas så mycket om Europa som om det bara vore EU. EU är för närvarande en fjärdedel av Europa. Även om Sverige och de andra tre länder som ansökt om medlemskap går med är det fortfarande bara en tredjedel. Europa har nästan 50 stater. Det har frågats mycket om alternativet till ett medlemskap och de fyra friheterna. Man skulle enligt min mening kunna ha följande fyra saker som grund för alternativet till ett medlemskap. Folkrörelsedemokratin och de starka fackföreningarna kan vara en punkt. Den andra kan vara den generella välfärden. Den börjar nu att brytas ned i EU-anpassningens tecken, och vi håller på att bli kunder på en marknad. Den tredje punkten är den solidariska lönepolitiken. I den avreglerade marknadens lönespridning finns det inte rum för någon solidarisk lönepolitik. Den fjärde punkten är naturligtvis den fulla sysselsättningen. För mig är EU byggd på marknadens ideologi. Men det är inte mer av de fyra friheterna vi behöver, utan det är mindre. Vi behöver minskade klyftor och en förbättrad miljö globalt sett. Vi behöver ett nytt ekonomiskt system i världen som tar med i beräkningen den miljard människor som saknar allt. Detta är inte idealitet eller idealism. Detta är realism. Vi måste utgå från att alla människor är lika mycket värda, att alla människor har sitt människovärde. Vi måste utgå från det ekologiska systemet, som är basen för all produktion, och som är större och viktigare än t.o.m. det ekonomiska systemet. Vår tids hybris är att vi går utöver de ramar som naturen ger. Vi inbillar oss att vi kan fortsätta att bygga våra samhällen på myten om den eviga ekonomiska tillväxten. Jag blev litet besviken på föregående talare från Miljöpartiet. Hon verkade lika mycket fast i tillväxttänkandet som många av ja-sägarna. Den tillväxt som detta resonemang bygger på får inte ske inom den offentliga sektorn, utan den får bara vara privat. Men inte ens den tillväxten kan lösa de problem som vi måste lösa, nämligen de stora klyftorna globalt och miljöförstöringen. Jag återgår nu till att tala litet om marknaden. Under den sommar som har gått har vi många gånger hotats av marknadens krav på politiken. Det har märkts ett tydligt och klart ogillande av att ett riksdagsval och EU-val genomförs för att ta reda på vad folk tycker. Det verkar som om att demokratin är ett litet irritationsmoment för marknaden, eller kanske ett ganska stort irritationsmoment, och det skrämmer mig. Carl Bildt sade i debatten här tidigare under eftermiddagen att vi är mitt uppe i ett globalt liberalt systemskifte med avreglering. Det är inte ofta jag håller med Carl Bildt. Men jag tycker att den beskrivningen av vad EU-medlemskapet är för någonting och vad vi skulle hamna mitt i är riktig. Som jag ser det är avregleringens verktyg dessa fyra friheter: det fria flödet av arbetskraft, kapital, varor och tjänster. Avregleringens mål är att minska det folkvalda parlamentets makt och kollektivt fackligt inflytande. Många ja-sägare, tyvärr även i mitt parti, vill diskutera vad man vill med medlemskapet. Vi som säger nej ser till hur EU ser ut i dag. Som medlemmar måste vi underkasta oss de beslut som vi är med och fattar. EU är i dag tyvärr den permanenta massarbetslöshetens union. Jag är stolt över att vara socialdemokrat, och jag är stolt över att mitt parti vågar släppa fram en genuin debatt i EU-frågan. Vi accepterar och respekterar varandra i partiet för våra olika ståndpunkter. Jag är övertygad om att ju mer vi studerar frågan i vår folkrörelse och vår arbetarrörelse i studiecirklar och i andra sammanhang kommer allt fler människor att bli övertygade om att rösta nej till ett medlemskap.

Fru talman!

Fru talman!

Jag vill kommentera detta litet grand. I Svenska Dagbladet kan vi i dag läsa att ett EU inträde skulle göra spriten billigare i Sverige. Det ger mig anledning att tala litet grand om hur ett EU medlemskap skulle påverka den svenska statens finanser. Nettokostnaden för själva medlemskapets avgifter blir 18-22 miljarder om några år. Skatteanpassningen uppskattas av olika bedömare till 20-24 miljarder kronor. Hans Tapper talade i den statliga ERU rapporten om att skatteanpassningen på sikt skulle kunna minska statens skatteintäkter med så mycket som 80 miljarder kronor. Till detta kommer de ökade kostnaderna för alkoholskador, som har uppskattats till 10 miljarder kronor. Statens kassa kommer att vara minst 40-50 miljarder mindre om vi går med i Europeiska unionen än annars. Man får alltså så mycket mindre att röra sig med. I sämre fall kan det bli 70-80 miljarder kronor. Jag hoppas att vi här i kammaren så småningom får besked om var motsvarande nedskärningar skall göras i den svenska statens budget. Hur skall bristen i statskassan kunna täckas när budgetunderskottet redan är så förfärande stort och statsskulden bara ökar?

Fru talman! Jag vill förtydliga mig när det gäller begreppet tillväxt. Jag tror på tillväxt. I det begreppet inkluderar jag t.ex. tillväxt inom kunskaper och information. Jag hoppas också på kulturell tillväxt och utveckling. Jag är inte så starkt troende när det gäller tillväxt av sopberg.

Fru talman! Jag tycker att dagens debatt på något sätt verkar hänga i luften. Vi hade i går under några intensiva timmar här i riksdagen möjlighet att diskutera det viktiga vägval som Europapolitiken innebär, och när det gäller inriktningen av den ekonomiska politiken har vi knappt fått några besked värda namnet i den regeringsförklaring som presenterades här i fredags. Det är väl över huvud taget värt att notera att regeringsförklaringen redan verkar att ha klingat bort i den offentliga debatten. Den kom att beskrivas som svag och svävande samt dessutom på viktiga punkter splittrad. Den gav inte de tydliga inriktningar, de vägar och visioner som regeringsförklaringar i motsvarande situationer 1982 eller 1991 faktiskt innebar. Regeringsförklaringen var klar och konkret egentligen bara när det gällde socialdemokraternas återställarambitioner och den kontrarevolution mot valfriheten i välfärden - i barnomsorg, sjukvård och skola - som de i full enlighet med sitt valprogram nu avser att genomföra. Men i så gott som varje annat hänseende var dess formuleringar svaga och svävande. De lämpade sig knappast som vägledning för regeringens arbete, och de lämpade sig därmed knappast heller som utgångspunkt för ett seriöst meningsutbyte med oppositionspartierna i denna kammare. Därför, fru talman, hänger dagens debatt på något sätt i luften efter gårdagens Europadebatt och före folkomröstningen liksom efter valet och före beskeden om den ekonomiska politiken. Men låt mig detta till trots nämna något om de två alldeles avgörande uppgifter som vi här i riksdagen, med de olika meningar som vi har, gemensamt står inför under de kommande åren. Den första rör självfallet det europeiska samarbetet. Vi har nu i Sverige och i Norden en historisk möjlighet att vara med om att bygga ett samarbete mellan Europas demokratier för att bättre säkra freden och samarbetsmöjligheterna för framtiden. Gårdagens debatt visade tydligt att valet i folkomröstningen den 13 november står mellan å ena sidan medlemskapet i Europeiska unionen, med allt vad det innebär inte minst i form av medinflytande, och medlemskap i det s.k. EES-alternativet. Den visade också mycket tydligt att de som för två år sedan fördömde detta EES-avtal som en inskränkning av Sveriges demokrati - genom att det ställer oss helt utanför besluten om regler och villkor som skall gälla också i Sverige - nu accepterar detta avtal och rekommenderar det som Sveriges väg i framtiden. Det är en helomvändning som kan vara svår att förstå, men den är likväl ett politiskt faktum. Europapolitiken kommer att sätta sin prägel på en stor del av den mandatperiod som nu ligger framför oss. Vid ett nej i folkomröstningen har vi att hantera de negativa ekonomiska konsekvenser som detta kommer att medföra. De kommer att vara påtagliga på kort sikt, men jag tror framför allt att de kommer att vara plågsamma i det längre perspektivet. Vi kommer att få inrätta oss i det randstats och beroendeförhållande som EES-avtalet ger, att få acceptera att vi inte har rätt att vara med om att fatta beslut som skall gälla också i Sverige och att få acceptera att vi ställer oss utanför arbetet med att nu vidga det europeiska samarbetet också till de nya demokratierna i Centraleuropa och Baltikum. Men vid ett ja i folkomröstningen står vi omedelbart inför dels uppgiften att se till att vi verkligen får inflytande, dels uppgiften att ge vårt deltagande i dialogen om det europeiska samarbetets framtid, styrka och kraft.

Den andra avgörande uppgift som ligger framför oss rör alldeles självklart den ekonomiska situationen och den ekonomiska utvecklingen framöver. Vi förde under valrörelsen en diskussion om hur den ekonomiska situationen faktiskt var och hur den höll på att utvecklas. Jag kommer ihåg hur man från det som nu är regeringsbänken försökte säga att det inte finns några tecken på att det går bättre.Men i dag, efter alla de rapporter som vi har fått, borde det icke vara möjligt att förneka det som är uppenbart. För tre år sedan, när den regering där jag var statsminister tog över, befann sig svensk ekonomi i fritt fall nedåt. Det var konsekvenserna av en rad faktorer men också misslyckandet för det som hade kallats den tredje vägens ekonomiska politik. När Ingvar Carlsson nu har tagit över som statsminister, befinner sig Sveriges ekonomi i en starkare uppgång än vad egentligen har varit möjligt att uppmäta tidigare med de olika mätinstrument som konjunkturinstitut och andra har till sitt förfogande. Även om förklaringarna är många till detta, går det aldrig att förklara den ekonomiska förbättring vi har sett, framför allt under det senaste året och det senaste halvåret, utan den politik som fyrpartiregeringen förde under tre viktiga år. Vi ser hur den reala ekonomin, som det så vackert heter, utvecklas mycket starkt. Jag tror att det är fullt realistiskt att tala om tillväxttal kring eller t.o.m. över 3 % under de närmaste två åren. Jag är övertygad om att vi kommer att få en situation, där vi kommer att få positiva överraskningar i den ekonomiska utvecklingen på viktiga områden. Men det avgörande är inte detta, utan det avgörande är vad som kommer därefter, och det avgörs i mycket hög grad av inriktningen av den ekonomiska politiken under detta och det kommande året. Det gäller i två viktiga avseenden. Det gäller att minska budgetunderskottet för att därmed kunna leva upp till målet att 1998 stabilisera den offentliga skuldbördan. Det var för mig något av ett mysterium att detta mycket viktiga mål för den ekonomiska politiken inte fanns med i regeringsförklaringen, men jag utgår ifrån att statsministern här i sitt anförande kan bekräfta att detta är ett mål som fortarande gäller för politiken. Det måste ske i allt väsentligt genom utgiftsbegränsningar, och dessa måste vara av en helt annan storleksordning än de som redovisats i den s.k. Det kommer inte att dröja länge innan Ingvar Carlsson offentligt måste medge att Perssonplanen alls icke räcker och att avsevärt mer kommer att krävas. Även om ekonomin utvecklas väl och statsinkomsterna, skulle jag tro, kommer att stiga snabbare än vad som ligger i de kalkyler vi hitintills har sett, befinner vi oss i en räntesituation där det är uppenbart för var och en att Perssonplanen inte är i närheten av vad som kommer att krävas och att också vår Nathalieplan kräver ordentliga förstärkningar för att hantera situationen. Detta får, fru talman, inte ske genom en skattechock. Redan nu ser vi konturerna av en sådan växa fram, framför allt ute i landets kommuner. I förrgår meddelade ju den rödgröna röra, om uttrycket tillåtes i denna kammare, som skall ta över i Stockholms Stadshus att där skall skatten höjas rejält. Samma besked kommer nu i Göteborg, samma besked kommer nu i Malmö. jag utgår ifrån att han arbetar intensivt - sade under valrörelsen att det var bara i några enstaka fall som kommunalskattehöjningar skulle bli resultatet av socialdemokratisk politik. Det uttalandet framstår i dag som något av ett hån mot sanningen. Och risken är ju att det blir samma sak här när den rödgröna majoriteten skall kompromissa ihop sig om en ekonomisk politik, för det är så det kommer att bli, åtminstone under de närmaste åren. Då är risken överhängande för att skatt kommer att läggas på skatt och på ett sätt som gör att ingen löntagare i detta land har anledning att räkna med annat än successivt sänkt standard år efter år för sig själv och sin familj under resten av 1990-talet. Det är enligt min mening en alldeles orimlig politik. Den riskerar dessutom, tror jag, att leda till allvarliga situationer genom en huggsexa på arbetsmarknaden i ett läge när vinster ökar och skatter pressar ner löntagarna. All erfarenhet från 1970-talet och 1980-talet visar - vi har ju lärt oss ett och annat - att detta kommer att leda till inflation med det elände som inflation förr eller senare alltid medför i en ekonomi som den svenska. Jag förväntar mig, fru talman, knappast att statsministern i dagens debatt, så snabbt efter den regeringsförklaring där inga besked egentligen gavs, kommer att vilja eller ha förmågan att ge några nya klara besked om den ekonomiska politiken. Det jag förväntar mig från statsministern i dagens debatt är beskedet att målet att till 1998 stabilisera skuldbördan ligger fast.

Denna inriktning av den ekonomiska politiken och framför allt politiken för sanering av statsfinanserna är av avgörande betydelse för att vi skall klara det som kommer efter den tydliga uppgången. Uppgången har nu en styrka som inte ens den dåraktigaste politik kan bryta under den närmaste tiden, men det vi gör nu när det gäller att genom besparingar sanera statsfinanserna är avgörande för om vi därefter kommer att ha den expansion och den framtidstro som är en förutsättning för att vi varaktigt skall kunna ta oss ur stagnation och arbetslöshet. Därmed är jag också inne på den andra den av den ekonomiska politiken som är så avgörande, nämligen företagsamhetens långsiktiga förutsättningar i Sverige. Här var regeringsförklaringen ett de dubbla budskapens dokument. Regeringen sade att vi behöver fler företag och fler företagare. Det är bra att det sägs, men varje enstaka konkret åtgärd som utannonserades i den vaga regeringsförklaringen var riktad mot företag och riktad mot företagare och kommer därmed, om de fullföljs, att leda till att vi får en sämre utveckling under kommande år vad gäller företagsamheten än vad vi annars skulle ha haft. Risken är då att i stället för den långa uthålliga expansion under resten av 1990-talet som vi nu har en möjlighet till efter en period av expansion hamnar i stagnation och hamnar i inflation och därmed inte kan ta oss ur den långtidsarbetslöshet som då kommer att bli ett socialt gissel och ett socialt gift mitt i vårt samhälle. Det är åtgärder nu i enlighet med vad vi har talat om som är en nödvändighet för att klara detta problem. Fru talman! Den fyrpartiregering som nu har lämnat över till socialdemokraterna var en regering som på viktiga områden stod för en sjudande reformverksamhet. Det gällde Europapolitiken, företagsamhetens förutsättningar, valfriheten i välfärdspolitiken, kraven på kunskap och kompetens eller kretsloppsprincipen i miljöpolitiken. Nu återstår det för denna regering att ta över. Jag sade på valnatten att vi moderater kommer att driva en klar, en konsekvent och en konstruktiv oppositionspolitik. Det beskedet gäller även i dag. Det är vår skyldighet gentemot de ännu fler som gav oss stöd i detta val, och det är vår skyldighet mot den framtid som enligt min fasta övertygelse kommer att formas långt mer i enlighet med våra framtidsvisioner än i enlighet med det vi hitintills har sett av bara återställarpolitik och tillbakablickande socialdemokratisk politik.

Fru talman! Årets val resulterade i en tydlig vänstermajoritet i riksdagen. I den majoriteten finns Miljöpartiet - detta med hänsyn till Miljöpartiets stöd under valkampanjen till en socialdemokratiskt ledd regering. Efter detta klara valresultat förordade jag vid samtal med talmannen en majoritetsregering baserad på denna majoritet. Ingvar Carlsson borde fått uppdraget att sondera de möjligheterna, men intresset för en sådan regering var uppenbarligen begränsat. Därför har vi nu en socialdemokratisk minoritetsregering som presenterat en regeringsförklaring i klar insikt om sitt behov av samarbete i riksdagen. Om det innebär att vi också har en samarbetsregering återstår att se. För Centerns del har vi gjort klart att den ekonomiska situationen för landet är så allvarlig, trots den uppgående konjunkturen och trots att de allra flesta ekonomiska kurvor vänt åt rätt håll, att det egentligen skulle krävas en nationell samling. Det hade varit av värde för landet, men intresset har varit mycket begränsat också för detta. Mot bakgrund av det ekonomiska läget och regeringens minoritetsposition avvisar vi inte samarbete, men ansvaret följer i första hand med regeringsmakten. Centerns roll blir konstruktiv opposition. Det betyder att vi inte avvisar förslag bara för att de kommer från en socialdemokratisk regering om de ligger väl i linje med Centerns politik. Men Centern kommer inte att var ett stödparti till den socialdemokratiska regeringen. Ansvaret är ert! Ingvar Carlsson beskriver i Europaavsnittet sina intentioner för Sverige om svenska folket säger ja den 13 november i folkomröstningen. För Centerns del vill jag deklarera vår inställning att Sveriges nationella hållning i viktiga Europafrågor måste anges före folkomröstningen. Nu krävs konkretiserade besked, och det måste gå före retorik och även propaganda, som vi kunde höra i gårdagens debatt. Avgörande för många väljare är vilken politik vi kommer att arbeta för som nation vid ett eventuellt medlemskap i EU.

Vi avser från Centerns sida att återkomma inom kort med interpellationer på dessa och andra områden av intresse inför folkomröstningen. De nationella hållningarna har avgörande betydelse för Sveriges möjligheter att tillsammans med likasinnade länder uppnå inflytande inom EU - allt under förutsättning att svenska folket röstar ja den 13 november. Delar statsministern denna uppfattning om de nationella hållningarna? Årets val blev ett nederlag för miljön. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har hittills inte kunnat utnyttja positionen som en del av vänstermajoriteten. Detta syns tydligt i regeringensförklaringens miljöavsnitt - det torftigaste av alla. Min fråga till Vänsterpartiet och Miljöpartiet i denna debatt blir: Tänker ni nu använda era röster för att pressa Socialdemokraterna på miljöområdet? Hur skall ni kunna sätta press på Socialdemokraterna när Moderaterna ger sitt stöd till Öresundsbrons byggande och Dennispaketets fullföljande? Något borde ni säga med tanke på er uppslutning bakom en socialdemokratisk regering under valrörelsen. Ni är ju moraliskt förpliktigade till detta inför era egna väljare, eller hur? Om ni inte vill svara mig borde ni ge besked till dem som röstat på er. Annars accepterar ni samma position utan inflytande i miljöfrågorna som perioden 1988-1991. Då slöts och beslutades om Öster och Västerleden paketerades. Så här långt har Centern lyckats stoppa dem. För Centern vill jag också deklarera att vårt motstånd mot betongprojekten kvarstår intakt. Låt mig i det sammanhanget fråga den socialdemokratiska regeringen hur ni tänkt ta det ekonomiska ansvaret för Öresundsbron. Den ekonomiskt ansvarige ministern i den danska regeringen har ju frånsagt sig sitt ansvar. Enligt bropartierna i Sverige är kostnadskalkylerna baserade på en 30-årig avskrivningstid och 4 % bedömd realränta. Realräntan ligger i dag på nästan det dubbla i såväl Danmark som Sverige. Med den realräntenivån är Öresundsbroprojektet liksom för övrigt Dennispaketet totalt olönsamt i företagsekonomisk mening. Hur tänker ni ta ert ekonomiska ansvar i fallet Öresundsbron? Hur kan bron över huvud taget vara förenlig med svensk krisekonomi? Är ni beredda att begära överläggningar med Danmark? Om ni inte omförhandlar projektet måste de bilister som väljer att använda bron betala betydligt mer, och det vill de inte göra. Då återstår alltså skattebetalarna, via den statliga garantin. Hur kan någon som är trovärdig när det gäller att komma till rätta med Östersjöns miljö och krisekonomin försvara detta projekt? Det är närmast patetiskt när regeringsförklaringen talar om att man skall angripa Östersjöns miljöproblem med "förnyad kraft". Hur kan en kraft som inte fanns förnyas? Socialdemokraterna har dessutom regelmässigt minskat anslagen till Östersjöns miljö under föregående valperiod. I går fick vi veta att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gjort upp om politiken för den kommande valperioden i Stockholms stad, som Carl Bildt nämnde. Öster och Västerleden stoppades av Vägverket för den kommande perioden. "Vi har för få mandat för att stoppa Dennispaketet" lät det från Socialdemokraternas stödpartier. Så lät det inte inför valet i Stockholm. Regeringsmakten gick före viljan att stoppa Öster och Västerleden. I valrörelsen var detta en kommunalpolitisk fråga. Nu är det en riks och myndighetsfråga. Miljön har i den socialdemokratiska regeringsförklaringen fått 18 rader. Det är inte mycket för en stor uppgift. Miljöprogram skall utarbetas, miljörevisioner genomföras, Agenda 21 stimuleras och miljökonsekvensbedömningarna användas. Kretsloppet avgränsas till industrin, naturvården garneras med verb som "skyddas", "garanteras" och "tryggas" och miljöbalken förhalas. Kärnkraftens avveckling skjuts på framtiden. Förnybar energi nämns inte - än mindre ökningen av den ärvda miljöskulden. Nya styrmedel nämns, men inte de gamla. Vad händer t.ex. med koldioxidskatten? Näringar som jord och skogsbruk nämns inte, och inte heller fisket, förstås. Nu har vi således en jordbruksminister men ingen politik på ansvarsområdet. Eftersom jordbruksministern inte heller vill ha något med EU att göra frågar man sig oroligt vad hon skall göra. Tala om öppna mandat! Sysselsättningen och de nya jobben är inte bara ett problem för jordbruksministern - det är en öppen fråga för hela regeringen. Sverige kräver fler företag och fler företagare, heter det, men hur? Jo, genom närmare samarbete, mer jobb för Ingvar Carlsson personligen och ett näringslivsråd fyllt av våra vanligaste storföretagsledare. Alibi för de små är Torbjörn Ek - det brukar han vara. Antonia Ax:son Johnson är alibi för kvinnor och miljöintresse - det brukar hon vara. Näringspolitiken skall ordna de nya jobben. Det skall bli direktavskrivningar av de nya maskiner som rationaliserar bort arbetskraft i samma takt som de skapar nya i tillverkningen. Miljöinvesteringarna skall visserligen öka, men de gröna jobben nämns inte. Särskild hänsyn skall tas till småföretagen, men observera att det skall ske mellan arbetsmarknadens parter och inte av statsmakterna. De skall i stället försämra det som förbättrats. I regeringsförklaringen omskrivs detta med att försämringen skall upphävas. Det gäller uppenbarligen arbetsrätten och provanställningarna. Därefter kommer Göran Perssons skarpa förslag riktade mot riskkapital och nya jobb. Eftersom offensiven för nya jobb skall komma via de offentliga resurserna, som ju som vi vet är något urholkade, blir det intressant att se hur de riktas. Blir det stora kapitalkrävande projekt, som vi har sett så mycket av i tidigare socialdemokratisk politik? Kommer ökande lånekrav att höja räntorna, och därmed slå mot alla investeringar? Den socialdemokratiska politiken tillåter inte heller att statlig egendom försäljs för att bytas mot ny statlig egendom, även om det ger nya jobb. Mot bakgrund av en skrivning i regeringsförklaringen kan man fråga sig om det är oideologiskt eller ideologiskt att skapa nya jobb genom att flytta statlig förmögenhet. Hela Sverige skall leva. Landsbygdutvecklingen skall drivas vidare. Service och tjänstejobben främjas, bl.a. genom sänkt skatt på arbete och höjd skatt på energiråvaror som är skadliga för miljön. Det är Centerns politik. Småföretagen kan med rätt förutsättningar skapa många nya jobb. Ingenting av detta har nämnts i regeringsförklaringen. De allmänna orden, råden, kommissionerna och överenskommelserna kan dölja en del. Men det hade onekligen känts säkrare om regeringen lovat att överträffa Börje Hörnlunds bedrift och den tidigare regeringens politik att mer än fördubbla anslagen för regional utveckling på tre år i en krisekonomi, eller försöka belägga och förstärka mer än 600 mil länsvägar på samma tid. Då hade konklusionsgraden funnits där. Visst skall ni ha chansen. Vi preciserade inte heller allting år 1991. Men vi angav till skillnad från er en klar inriktning, att hela landet skall leva.

Fru talman! Tanken är att den här debatten skall handla om den regeringsförklaring som Ingvar Carlsson läste upp här i kammaren i fredags. Vi satt några stycken dagen innan och spekulerade om vilka överraskningar som regeringsförklaringen eventuellt skulle kunna innehålla. Då var det någon i sällskapet som sade ungefär så här: Tänk om Ingvar Carlsson t.ex. säger att husläkarna får vara kvar eller att regeringen avstår från att återinföra dubbelbeskattningen. Det vore verkligen att sträcka ut en hand till Folkpartiet. Eller tänk om han säger att vårdnadsbidraget trots allt får vara kvar. Det vore att visa generositet mot Centern och Kds. Så mycket lättare det skulle bli med några sådana gester att sedan få igenom de tuffa budgetförstärkningar som väntar. Men någon utsträckt hand fanns inte i regeringsförklaringen, i varje fall inte till de borgerliga partierna. Löftet att pröva oppositionspartiernas förslag till budgetförstärkningar är snarare en fråga om hur Ingvar Carlsson vill underlätta för regeringen att lösa sina problem än någon gest av generositet mot våra partier. Problemet inför den här debatten är, som redan har framhållits, att regeringsförklaringen var så allmänt hållen att den inte säger särskilt mycket om den politik som den nya regeringen kommer att bedriva. Fru talman! Låt mig ändå på en gång säga att jag uppskattar att Ingvar Carlsson i regeringsförklaringen lägger så stor vikt vid jämställdhetsfrågorna. Jag har ingen anledning att tro annat än att den nya regeringen kommer att fortsätta det arbete som den avgående regeringen har inlett. Ni kommer att upptäcka att mycket av det ni säger er vilja ta itu med redan är på gång. Nu gäller det att fullfölja detta med engagemang och skicklighet. På en punkt blev jag ändå besviken på regeringsförklaringens jämställdhetsavsnitt. Bland de många områden som den nya jämställdhetsdelegationen skall arbeta med nämns inte frågan om delat ansvar i hemmen. De skillnader i lön och makt som finns ute i samhället speglar i hög grad ansvarsfördelningen i hemmen. Vi kommer aldrig att lyckas eliminera löneskillnader eller utjämna maktförhållanden om vi inte kan få till stånd ett delat ansvar för hem och barn. Därför är det en av de viktigaste frågorna om vi skall nå verklig jämställdhet. Jag har förståelse för om ett parti som länge motsatte sig pappamånaden, och som har planer på att föreslå en karensdag för vård av sjuka barn, kan känna att det är svårt att nämna just denna aspekt på jämställdhetsarbetet. Men jag vill ändå uppmana Ingvar Carlsson och Mona Sahlin att inte glömma den, eftersom den är helt central. Fru talman! Ingvar Carlsson har försökt att skapa ett intryck av att den socialdemokratiska politiken skall kunna genomföras genom att regeringen efter eget skön söker stöd från än det ena än det andra partiet här i kammaren. Jag är övertygad om att han innerst inne inser att det inte kommer att bli så enkelt, att regeringen i praktiken kommer att tvingas välja en huvudsaklig partner i riksdagen, nämligen Vänsterpartiet. Den politiska huvuduppgiften för denna socialistiska vänsterkoalition är att skapa förutsättningar för att Sverige fram till sekelskiftet skall få ett tillskott på en halv miljon jobb i det privata näringslivet. Synen på villkoren för företagande och företagare har varit en av de stora stridsfrågorna i årets valdebatt. Det är alldeles självklart att den allmänna konjunkturuppgången kommer att leda till att vi får fler jobb. Under andra hälften av 80-talet, då vi senast hade högkonjunktur, fick vi ett tillskott på ca 200 000 jobb i det privata näringslivet. Det resultatet kan man säkert räkna med också den här gången utan några extraordinära åtgärder. Men det räcker inte. Nu måste vi få till stånd en expansion som netto ger oss mer än dubbelt så många jobb som i slutet på 80-talet. Från den borgerliga regeringens sida menade vi att det kräver nya och bättre villkor för att starta och driva företag. Det gäller särskilt för de små företagen, där de nya jobben skall komma. Vi har därför genomfört en rad åtgärder - ändrade skatteregler, strategiska skattesänkningar, bättre villkor för privat riskkapital, avregleringar, ökat stöd till innovatörer, förändringar i arbetsrätten - för att fler befintliga företag skall vilja anställa fler och för att fler människor skall vilja och våga starta företag. Vår politik har skapat en väldig optimism bland svenska småföretagare. Men likväl har ni socialdemokrater misstrott den politiken. Flertalet skatteförändringar har ni ansett vara onödiga, också flera av dem som ni nu accepterar. Bättre villkor för privat riskkapital har ni bara sett som skattelättnader för kapitalägare. Ni har inte ansett att stödet till innovatörer behöver förbättras, och ni har tyckt att arbetsrätten var bra som den var. Så mycket som möjligt av det vi har gjort skall nu återställas till det gamla. Trots att jag verkligen har försökt har jag inte kunnat finna att ni har några alternativ att erbjuda. Er tanke är uppenbarligen att allt var bra som det var innan vi lade om politiken. Om er politik på det här området blir framgångsrik är det mycket som talar för att vi på den borgerliga kanten har haft fel i vår analys, att vi har missförstått vad som behövs för att få fram de nya jobben, och att ni socialdemokrater har haft rätt. Jag är nu i den positionen att jag kan lägga all personlig prestige åt sidan och verkligen, som medborgare i Sverige, hoppas att det är på det sättet. Men jag måste erkänna att jag har mycket svårt att tro det. Fru talman! Ett annan konfliktområde har gällt förhållningssättet till kommunerna. Jag tror inte att någon ifrågasätter mitt personliga engagemang för den välfärdspolitik som kommunerna och landstingen ansvarar för. Men jag menar att det är en felsyn när många tror att ett sådant engagemang innebär att man måste motsätta sig alla rationaliseringar och effektiviseringar i den kommunala verksamheten. Tvärtom: inom Folkpartiet har vi arbetat för både en väl utbyggd välfärd och att medborgarna skall få mer valuta för skattepengarna. Det kräver förändringar. Vi är naturligtvis mycket medvetna om att förändringar utmanar många människor, inte minst offentliganställda, men också dem som nyttjar de tjänster som vi talar om. Det är aldrig särskilt svårt att mobilisera opinioner mot förändringar eller att vinna poäng på att stödja sådana opinioner. Det är i hög grad vad Socialdemokraterna har ägnat sig åt under den gångna mandatperioden. Den s.k. sexårsverksamheten som har införts bl.a. här i Stockholm är ett exempel. För att uppnå bättre pedagogik och ett bättre resursutnyttjande infördes fr.o.m. hösten 1993 en särskild verksamhet för Stockholms sexåringar. Som alla andra förändringar skapade också den oro hos både föräldrar och anställda. Socialdemokraterna sällade sig, precis som man kunde förvänta sig, till kritikerna. Nu är den här verksamheten genomförd med mycket gott resultat. Kritiken har tystnat, och det har också Socialdemokraterna. I dag erkänner nog de flesta att den här förändringen var rätt tänkt. Den har väl motsvarat de förhoppningar som knöts till den. På samma sätt som när det gäller sexårsverksamheten har ledande socialdemokrater i tal och artiklar attackerat snart sagt alla förändringar som har skett under de gångna åren. De har velat skapa intrycket att med en socialdemokratisk regering skulle kommunerna slippa det plågsamma förändringstrycket. De menar att det är ond vilja från de borgerliga partiernas sida och inte ekonomiska realiteter som har legat bakom. Det råder knappast något tvivel om att just den opinionsbildningen är en av förklaringarna till den socialdemokratiska framgången i valet. Men när valdagen närmade sig kom också andra signaler från Socialdemokraterna. Framför allt Göran Persson hävdade i flera uttalanden att kommunernas villkor inte skulle bli bättre med en socialdemokratisk regering. Några auktoritativa besked om vad som faktiskt gällde gick inte att få. När jag på Publicistklubbens eftervalsmöte hävdade att journalisterna hade misslyckats att få fram något sådant sade Ingvar Carlsson att han flera gånger före valet hade svarat på frågan. Det skulle vara oerhört intressant om Ingvar Carlsson kunde plocka fram något tal, något uttalande, någon utskrift från valrörelsen som innehåller ett klart besked. Jag har inte lyckats hitta något, trots stora ansträngningar. Regeringsförklaringen ger inte heller något besked. Den borgerliga regeringens utgångspunkt var som bekant att kommunernas konsumtionsutgifter skulle vara realt oförändrade under resten av 1990-talet. Den linjen attackerades hårt av Ingvar Carlsson före valet, bl.a. i den avslutande partiledardebatten i ett replikskifte med mig. I ett samtal som vi hade i Veckans Affärers regi, och som publicerades en knapp vecka före valet, var Ingvar Carlsson införstådd med att en expansion av den kommunala verksamheten skulle kosta pengar. Han förklarade också att den borde finansieras genom neddragningar av t.ex. bidragen till pensionärer och barnfamiljer. Fru talman! Låt mig mot den här bakgrunden avslutningsvis få ställa två frågor till Ingvar Carlsson. Kan kommunerna och landstingen räkna med ökade statsbidrag under åren framöver så att deras konsumtionsutgifter också realt sett kan tillåtas öka? Om så är fallet, på vilket sätt skall pensionerna och stödet till barnfamiljerna skäras ner?

Fru talman! När vi nu skall debattera regeringsdeklarationen vill jag först säga att själva anslaget i deklarationen är bra. Viljan att vidareutveckla politiken för jämställdhet i både arbetslivet och samhällslivet är bra. Också den ekonomiska analysens anslag är bra. Det ligger i linje med hur Vänsterpartiet ser på situationen. Regeringsförklaringen öppnar möjligheter, även om den är ganska allmänt hållen. Vi ser innehållet som ett öppningsbud. Nu behöver vi skapa en ny trovärdighet och en ny framtidsvision. En återgång till eller ett vaktslående kring gamla system kommer inte att fungera. Framtiden ligger i att vi hävdar nya system och nya värden med utgångspunkt i solidaritet och rättvisa. Det handlar om en radikal förändring av hela vårt samhälle för att nå en kretsloppsanpassning och hushållning med våra resurser. Det gäller miljö-, energi-, trafik-, konsumtions och produktionssidan. Det handlar om en ny syn på arbetstiderna. Den dagliga arbetstiden och övertidsuttaget måste minska. Det handlar om demokratin i arbetslivet. Jag tror att dessa tre frågor, en hållbar miljöpolitik, sex timmars arbetsdag och ett demokratiserat arbetsliv, tillsammans med förbättrade villkor för oss kvinnor är en central del av den vision som vi inom Vänstern nu måste utveckla. I det perspektivet saknas det en hel del i regeringsdeklarationen. Vi anser att avsnitten om miljö och energi är mycket tunna. Skatteväxling för miljöns och jobbens skull finns inte med. En miljöomställning och förändring av våra energisystem inklusive en tydlig markering av att kärnkraften skall börja avvecklas saknas. Att ny miljöteknik och ny energi samtidigt kan vara en metod att skapa nya jobb borde lyftas fram. Vi saknar också avsnitt om arbetslivets förnyelse och införandet av en ny och mer demokratisk arbetsorganisation på arbetsplatserna. Det skulle ge de anställda större möjligheter att delta i företagens beslut. Rättvisereformer som höjd a-kassa, högre ersättning för långtidssjuka och låginkomstpensionärer finns inte med. Det finns inte heller något fördelningspolitiskt anslag med när det gäller förändringar av socialförsäkringar och egenavgifter. Den utredning om arbetstidsförkortningen som Ingela Thalén har utlovat i ett pressmeddelande saknas. Min fråga till Ingvar Carlsson är: Blir den av? När det gäller energipolitiken hänvisar man till den tidigare energiöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet och till den nyligen tillsatta Energikommissionen. Men vi vill ha klarare besked. Nu är det i praktiken bara 15 år kvar till år 2010 när kärnkraften skall vara avvecklad. Vi har ännu inte avvecklat en enda reaktor. Vill man få trovärdighet i att man respekterar folkomröstningen om kärnkraften måste avvecklingen påbörjas under mandatperioden. Vi anser att minst två reaktorer bör avvecklas före nästa val. Det enda som föreslås i regeringsdeklarationen är ett fortsatt utredande av energisektorn. Den har i stort sett utretts konstant under de senaste 30 åren. Det har t.o.m. skrivits avhandlingar om svenskt energiutredande där man har konstaterat att det enda syftet med allt utredande tycks ha varit att visa att man inte behöver fatta några obekväma politiska beslut. Vi behöver alltså ökad klarhet på den här punkten. Vad har regeringen egentligen för mål? Det vore bra att få ett besked från Ingvar Carlsson i dag om kärnkraftsavvecklingen skall påbörjas under mandatperioden. Vi har också noterat att Ingvar Carlsson har markerat sin personliga engagemang för en svensk anslutning till den europeiska unionen och att han vill använda den europeiska unionen som ett instrument mot arbetslösheten. Här har vi i Vänsterpartiet en helt annan uppfattning. En av de främsta orsakerna till att säga nej till ett medlemskap i den europeiska unionen är just sysselsättningen. EU har inte som målsättning att skapa full sysselsättning. Sedan 20 år tillbaka råder massarbetslöshet där. I hela EU går närmare 19 miljoner människor arbetslösa. Den öppna arbetslösheten i EU har vuxit från 8,3 % år 1990 till I EU:s traktat och ekonomiska målsättningar sägs inget alls om arbetslösheten, och det beror på att EU:s främsta målsättning är prisstabilitet. Arbetslösheten får bli vad den blir. Bara för några dagar sedan möttes EU:s finansministrar i det s.k. Ecofinrådet. Där gjordes en genomgång av medlemsländernas ekonomier. Bara Luxemburg och Irland blev godkända. Att Irland har 15,7 % arbetslösa spelade ingen roll. Det innebär ingen svartlistning i den europeiska unionen. Målet för den europeiska unionen är alltså den ekonomisk-monetära unionen med gemensam valuta. Denna unions penningpolitik skall, enligt Maastrichtfördraget, styras av en europeisk centralbank, med en styrelse som under inga omständigheter får ta instruktioner från medlemsländer eller andra EU-institutioner. Bankstyrelsen står inte under demokratisk kontroll och skall ha som huvuduppgift att bekämpa inflationen. Vad det kommer att innebära för arbetslöshetssiffrorna kan vi bara ana. Jag vet och förstår att nej-sidan är stark inom svensk socialdemokrati, så stark att vi till EU motståndet i dag också räknar två ministrar, flera f.d. socialdemokratiska ministrar, en mängd fackliga ledare liksom socialdemokratiska ekonomer och förstås mängder av vanliga socialdemokratiska medlemmar. Alla dessa socialdemokrater känner, liksom Vänsterpartiets medlemmar, att EU inte är arbetarrörelsens projekt. Hade det varit det, så hade kampen mot arbetslösheten stått högst upp på dagordningen. Men det gör den inte. Vi har noterat att man skall dra tillbaka förslaget om miljöbalk och återkomma med ett nytt förslag. Två viktiga synpunkter inför detta är följande. Dels måste skatteväxlingen tas på allvar som metod och finnas med i det nya förslaget, dels måste miljöorganisationer ges talesrätt i miljöärenden. Skatteväxling innebär ju att man höjer skatten på miljöfarlig verksamhet och sänker skatten på arbetskraft. Man slår helt enkelt två flugor i en smäll: Man får en bättre miljö samtidigt som man får fler i arbete och sänker arbetslösheten. Vi har haft en intensiv debatt om skatteväxling för miljön i Sverige men också i Europa, Japan och USA. Clintonadministrationen har prioriterat arbetet med detta för att skapa ett uthålligt näringsliv och en tryggad sysselsättning. Själva poängen är just att man uppnår en bättre miljö samtidigt som sysselsättningen ökar. Vänsterpartiet har i en rapport från i somras redogjort för sina utgångspunkter och visioner om denna skatteväxling. Jag skulle gärna vilja ha ett besked från statsministern om hur ni ser på denna fråga. Allra sist, en fråga som inte är nämnd i regeringsdeklarationen. Det handlar om införandet av karensdag för vård av sjukt barn. Om det förslaget kommer upp, kommer Vänsterpartiet inte att stödja det. Om det skulle genomföras med hjälp av Moderaterna eller något annat parti, kommer vi att säga klart nej. Det innebär en försämring för oss kvinnor. Det är vi som kommer att vara hemma när barnen är sjuka. Det är vi som har den lägsta lönen. Det kommer att innebära fler snoriga barn på dagis. Det kan inte vara bra för någon. Jag hoppas att regeringen tar den kritik som har kommit fram på allvar. Det är inte någon personlig kritik mot någon minister, utan mot själva idén.

Fru talman! Först skall man väl hälsa den nya regeringen välkommen. Jag hoppas att ni också hälsar Miljöpartiet välkommet. Vi är nya båda två. Vi kanske rent av behöver varandra för att få igenom någonting så småningom. Den svenska ekonomiska politiken har tappat fotfästet. Alltmer virvlar runt i en låtsasvärld. I låtsasvärlden hör vi ord som "räntor, tillväxt, budgetunderskott, konsumtion, efterfrågan, devalvera, revalvera, punkter upp och punkter ner, börsen faller och köp och sälj". I låtsasvärlden har den ekonomiska hypnosen fått oss att få allt snävare synfält. Våra nuvarande ekonomiska bekymmer i vårt land beror ju inte på brister i verkligheten, t.ex. brist på naturresurser, brist på vatten, brist på verktyg, brist på intelligenta människor, brist på idéer, brist på ytor eller brist på tid. Helt uppenbart är att vi behöver en synvidga - en synvidga, så att vi återigen ser verkligheten bakom låtsasvärlden, så att vi ser våra egna möjligheter. Vi har nämligen fantastiska möjligheter att bygga ett samhälle i ekologisk och social balans. Men då måste vi ta våra egna förutsättningar på allvar i stället för att hysteriskt springa åt samma håll som alla andra. Insikten om detta saknas i regeringsförklaringen. Men vi måste också kunna ta till vara de kunskaper som ändå finns. Den samlade kunskap som finns säger oss att vi nu måste ta miljöfrågorna och de globala frågorna på allvar, att det är dags för ett ärofyllt återtåg för oss i den del av världen som lever på ett ohållbart sätt. Om detta finns ingenting i regeringsförklaringen. Det gör mig och hela den gröna riksdagsgruppen mycket, mycket besviken. Fru talman! Regeringen avser inte att ta ställning i EU-frågan, om jag förstår saken rätt. Det är bra. Därmed vet alla socialdemokrater att man kan rösta nej i folkomröstningen utan att svika sin egen regering. Därmed vet alla att det främst är andra intressegrupper som vill driva in landet i Europeiska unionen. Därmed har vi alla fått en viktig konsumentupplysning. För det är knappast för jobbens skull, för solidaritetens skull, för jämlikhetens skull som Industriförbundet och Svenska arbetsgivareföreningen och dess nära satsar flerhundrade miljoner på att göra propaganda för ett ja i folkomröstningen. Därför är det klokt av regeringen att inte ta ställning i frågan om Däremot är det för naturens skull, för miljöns skull, för en solidarisk världsordnings skull som en nästan helt samlad miljörörelse i Sverige är mycket kritisk till ett svenskt medlemskap i unionen. Det gäller allt från Naturskyddsföreningen och Det gäller också t.ex. den tyska naturskyddsföreningen Bund. Därför är det klokt av regeringen att inte låsa sig vid ett ja i folkomröstningen. Men, fru talman, det är också därför man blir litet förundrad över att statsministern själv, i ett helt personligt avsnitt i regeringsförklaringen, hävdar att han tänker motverka miljörörelsens uppfattning och arbeta hårt för att Sverige skall mista sin frihet som självständig nation den 13 november 1994. Men framför allt blir jag mycket förundrad över vad Ingvar Carlsson utelämnar i sin EU-analys. Han nämner t.ex. inte ett ord om den knarkliberalisering som pågår inom EU, inte ett ord om att man i EU parlamentet var på väg att fatta beslut för legalisering av narkotika. Ingvar Carlsson säger inte ett ord om att det socialdemokratiska partiet i Tyskland driver just legaliseringsfrågan. Han säger inte ett ord om att det socialdemokratiska ungdomsförbundet i Tyskland har en ros med cannabisblad som symbol. Detta är allvar. I en regeringsförklaring där man slår fast att barnen är viktiga, där borde man ta dessa frågor på allvar. I denna kammare finns det säkert inte en enda riksdagsledamot som vill ha en legalisering av olika former av narkotika. Den frågan hanterar vi inte själva om vi blir medlemmar i EU, och EU utvecklas på det sätt som många vill. Hela valrörelsen dominerades av en debatt om budgetunderskott och statsskuld. Trots det finns inte ett enda ord i regeringsförklaringen om hur man skall finansiera medlemsavgiften på drygt 20 miljarder kronor årligen från statsbudgeten. Varifrån hämtar regeringen pengarna? För att spara 1,2 miljarder är regeringen villig att införa en karensdag för vård av sjukt barn, åtminstone om man får tro vad som sades i valrörelsen. Varifrån tänker Ingvar Carlsson då ta 20 miljarder till medlemsavgiften? För att spara ca 3 miljarder kronor infördes en karensdag i sjukförsäkringen. Varifrån tänker Ingvar Carlsson ta 20 miljarder som skall bekosta medlemsavgiften till EU? För att spara 0,5 miljard infördes en karensvecka i arbetslöshetsförsäkringen. Varifrån tänker Ingvar Carlsson ta 20 miljarder till den årliga medlemsavgiften till EU? 20 miljarder motsvarar för övrigt kostnaden för ungefär 80 000 sjuksköterskor och förskollärare - människor som skulle kunna utgöra en väldigt bra investering för ett gott och hållbart samhälle i Sverige. Fru talman! Det är sannerligen inte förnyelse och dådkraft inför 2000-talet som kännetecknar miljöavsnittet i regeringsförklaringen. Där finns inte mycket av det engagemang som präglade orden från en tidigare, mycket välkänd, socialdemokratisk miljöminister. Avsnittet är tyvärr ännu tunnare än det som den borgerliga regeringen presterade. Då skall man veta att de senaste tre åren har kännetecknats av stagnation och t.o.m. tillbakagång när det gäller många miljöfrågor. Detta är en enig miljörörelse överens om. Som vågmästare i riksdagen har Socialdemokraterna att välja vem man vill luta sig mot i miljöfrågorna. Vart man tänker luta sig, vems stöd man tänker ta, framgår inte av regeringsförklaringen. Skall den socialdemokratiska minoritetsregeringen stötta sig mot Moderaterna också denna regeringsperiod? För det var det man gjorde perioden 1988-1991. Av 869 voteringar riksdagsåret 1988/89 stödde sig Socialdemokraterna på Moderaterna vid 560 tillfällen, inte minst i miljöfrågor, naturvårdsfrågor, trafikfrågor och energifrågor. Det vore befriande om vi slapp denna betongröra under de närmaste fyra åren. Nu är det upp till Ingvar Carlsson själv att välja vilken väg han skall gå. Skall han åter ta Moderaterna i hand när det gäller miljöfrågorna? Eller skall han lyssna på en bred miljörörelse och den yngre generationen samt alla de socialdemokratiska gräsrötter som faktiskt vill ha förnyelse och som inser att en ros utan gröna blad är en döende ros. Vi är öppna för samarbete men inte för underkastelse. Ett konkret krav är att Ingvar Carlsson tar avvecklingen av kärnkraften på allvar och att avvecklingen börjar nu under denna mandatperiod. Det snabbaste och enklaste en regering kan gör är att inte ge något nytt drifttillstånd för Ringhals 2. Det går ut vid årsskiftet 1995. Ett sådant beslut skulle vara den signal som hela energimarknaden behöver för att ta avvecklingen på allvar. Det skulle i sin tur stimulera en hållbar ekonomisk aktivitet, nya gröna jobb, inte minst inom byggsektorn, och nödvändig teknikutveckling. Fru talman! I valrörelsen drev jag ganska hårt frågan om spelregler för den s.k. marknaden. I en TV debatt, där Marianne Samuelsson och Ingvar Carlsson deltog, framställde Ingvar Carlsson det som om han hade stor förståelse för att man nog behövde ta internationella kontakter för att få dessa spelregler, t.ex. friktionsavgifter etc., för den s.k. marknaden. Men tyvärr ser jag i regeringsförklaringen inte någonting om detta. Avser Ingvar Carlsson att ta upp sådana internationella förhandlingar och ta initiativ för att få rimliga spelregler på den s.k. marknaden? Miljöpartiet delar en del uppfattningar med regeringen, särskilt att det nu krävs både skattehöjningar och besparingar. Det krävs ganska tuffa tag. Jag tror att en socialdemokratisk regering har större möjligheter att på ett socialt anständigt sätt komma till rätta med budgetunderskott och statsskuld än vad en borgerlig regering skulle ha. Det är nog också så att fackföreningsrörelsen har större fördragsamhet med hårda bandage från Socialdemokraterna än från en moderatledd regering. Man lär i alla fall inte bussa demonstranter från hela landet om inte Socialdemokraterna återställer allt det som varit. Jag hoppas då att ni inte skall låta er lockas av Vänsterpartiets kanske mer populistiska inställning i dessa frågor. Mycket tyder också på att näringslivet hyser väl så stort förtroende för den socialdemokratiska regeringen som för den borgerliga. Men frågan är nu om Ingvar Carlsson kan flyga som en humla från blomma till blomma för att söka stöd för enskilda punkter i sin politik. Vore det inte rimligare att försöka skapa en bredare majoritet för hela politiken? Vi är öppna för diskussioner, Ingvar Låt mig säga att vi har vissa gemensamma nämnare. Det är bra att regeringen tar avstånd från de ideologiskt betingade privatiseringarna. Det är bra att stora delar av arbetsrätten återförs. Det är bra att skatteskalorna ändras så att de får en mer solidarisk profil. Det är bra att vi äntligen drar åt samma håll när det gäller neddragningar av anslagen till militären. Det är bra att vi fått gehör för allergisanering av skolor och dagis. Men det finns också områden där vi är synnerligen tveksamma, t.ex. om regeringen förstår sig på småföretagare. Jag är inte riktigt säker på det. Låt mig också vara litet tveksam när det gäller regeringsförklaringens formuleringar om biståndspolitik och flyktingpolitik. Vad menas egentligen? Skall vi nå upp till enprocentsmålet? Hur blir det med visumregler och annat? En av de mer positiva sidorna hos den nya regeringen är att hälften är män och hälften är kvinnor, men det krävs mer. Det krävs att de frågor som kvinnorörelsen har drivit under många år tas på allvar. Där handlar det om att sänka arbetstiden och att dela på jobben. Sänkt arbetstid är grunden för jämställdhet. Det ger grunden för att fler jobb skapas, och det är grunden för att livskvaliteten skall kunna öka. Därför borde vi nu satsa på sänkt arbetstid. Avslutningsvis, eftersom Ingvar Carlsson hänvisar till Per Anders Fogelström, skall jag hänvisa till Berthold Brecht. Han har skrivit så här, vilket litet knyter an till min inledning: De sågade av grenen de satt på och skrek till varandra om erfarenheter hur de kunde såga snabbare. Med dunder och brak åkte de i djupet, och de som tittade från andra grenar skakade bara på sina huvuden och sågade vidare. Det är dags att sluta såga, Ingvar Carlsson. Vi behöver en hållbar livsstil. Vi behöver en politik som gör att den här jorden kan överleva.

Fru talman! Under valrörelsen, ja, under i stort sett hela den gångna mandatperioden, har i brev och tidningar, på gator och torg, den ständiga socialdemokratiska frågan till oss kristdemokrater varit: Hur kan ni som talar om moral och etik regera ihop med moderaterna och rasera välfärden? Nu är det faktiskt dags att travestera denna frågeställning och rikta den till Ingvar Carlsson: Hur skall ni som talar om solidaritet och rättvisa kunna luta er mot vänsterpartisterna och rasera välfärden? Socialdemokraterna har med förbluffande konsekvens inbillat sig själva och andra att de besparings och saneringsåtgärder som vidtogs mellan 1991 och 1994 motiverades av något slags illvilja. Det kanske inte är att begära att socialdemokraterna efter att ha administrerat 80-talets sus-och-dus-ekonomi skall våga eller vilja acceptera vad verkligheten kräver. Nu har vi tagit del av Ingvar Carlssons regeringsförklaring. Det har förklarats för oss att vi får vänta än en tid på konkretiseringar. Vi vet allihop att den s.k. Perssonplanen inte räcker. Men trots att den inte räcker som besparings och saneringsplan, ger den anledningar till att travestera socialdemokraternas idogt ställda och förstås insinuanta fråga: Hur kan Ingvar Carlsson som talar om solidaritet och rättvisa nu luta sig mot Vänsterpartiet och nu sätta i gång att rasera välfärden? Den s.k. Perssonplanen är ju en tuff - eller i alla fall ganska tuff - attack mot de ekonomiskt sämst ställda barnfamiljerna och mot de pensionärer som enbart har folkpension. Regeringsförklaringen aviserar ju alldeles uppenbart också ett dråpslag mot dem av de arbetslösa som inte njuter fackets gunst. Det är heller inte svårt att gissa att de allra svagaste kommer att drabbas när flyktinghjälp och bistånd skall samordnas. Hur skall Ingvar Carlsson, som talar så mycket om solidaritet och rättvisa, kunna luta sig mot Vänsterpartiet när han skall rasera välfärden? De tre första punkterna i Perssonplanen är ju direkt riktade mot barnfamiljer. Vad svarar Ingvar Carlsson det föräldrapar som i dag ekonomiskt hankar sig fram med hjälp av vårdnadsbidraget och själva, vilket är deras eget val och önskan, kan ge sin ettåring vård och omsorg och som nu efter årsskiftet - när Ingvar Carlsson raserat deras välfärd - måste kräva daghemsplats? Är svaret att Ingvar Carlsson vet bättre än dessa föräldrar själva vilken vård och omsorg de skall ge sitt barn? Vad svarar Ingvar Carlsson oss som med bestämdhet påstår att det inte blir en vinst, vare sig för samhällsekonomin eller för familjerna, när detta vårdnadsbidrag byts ut mot en daghemsplats? Vad svarar Ingvar Carlsson den lågavlönade ensamstående mamman som nu skall betala karensdag vid vård av sjukt barn? Kallar inte Ingvar Carlsson detta obegripliga förslag för att rasera välfärd? Och vad svarar Ingvar Carlsson familjen med fem barn som hamnar under existensminimum när flerbarnstillägget tas bort och man måste börja att begära socialbidrag? Raserar inte Socialdemokraterna välfärd när man tar ifrån familjer bidrag så att de måste söka socialbidrag? Och vad sägs till pensionärerna? Kommer Ingvar Carlsson att rakt upp och ner, när det nära nog magiska uttrycket "avindexering" blivit konkret, att berätta för vårt lands ekonomiskt sämst ställda: Nu skall vi ta ifrån er av det lilla ni har? Fru talman! Som alla har insett och märkt saknar regeringsförklaringen inte enbart preciseringar och konkretiseringar. Jag tycker att det vilar en dysterhet, något nattståndet över den Carlssonska regeringsförklaringen. Sverige skall tillbaka till regleringar, till förmynderi, till den värld där politiker dikterar och där individens rätt att välja är kringskuren. Vi kristdemokrater är övertygade om att detta är att gå baklänges in i framtiden. Varje individ är unik, och varje individ skall respekteras och inte behandlas som en politikernas marionett. Skolpengen skall bort. Den allmänna arbetslöshetsförsäkringen skall bort. Friskolorna skall bort. Konkurrensen på järnvägar skall bort. Satsningen på forskningsstiftelser skall bort. Vi vet att ordet socialism nära nog var bannlyst under valrörelsen och att Internationalen enbart sjöngs av misstag, men den måste ju vara historielös som inte känner suset från gammal planekonomis och gammalt förmynderis dagar. Jag kan inte heller annat än förvånas över det märkliga i vad man gott kunde kalla den nya Carlssondoktrinen. I regeringen finns, som alla vet, både EU-anhängare och EU-motståndare. När Ingvar Carlsson får frågor om detta, om att han inte talar på regeringens vägnar utan enbart på sina egna, säger han att detta inte är något konstigt eftersom folket är delat i frågan. Detta är ju såvitt jag förstår en helt politiskt omstörtande inställning. Eftersom svenska folket inte har samma uppfattning i kärnkraftsfrågan, kan inte den Carlssonska regeringen ha någon uppfattning. Undra på att miljöpartisterna som gav Ingvar Carlsson carte blanche blir häpna! Eftersom det under valrörelsen presenterades olika och motstridiga besked från Socialdemokraterna beträffande bostadspolitik, stöd till kommunerna, och eftersom det råder delade meningar i de flesta frågor ute hos svenska folket, skulle alltså regeringen inte kunna samla sig till ställningstaganden, utan det skulle enbart statsministern kunna göra. Vore det inte hederligare att, i stället för att lägga ut billiga dimridåer, ärligt deklarera att regeringen är en koalitionsregering av motstridiga viljor, och att det därför blev nödvändigt för Ingvar Carlsson att tala så mycket i jagform som han gjorde i regeringsförklaringen? Fru talman! Jag är ju ändå glad att åtminstone statsministern personligt med "stort engagemang och full kraft skall verka för ett svenskt medlemskap i den europeiska unionen". Där kan vi tala samma språk. Jag har så svårt att förstå att mer eller mindre artificiella nationsgränser skall skilja oss människor från varandra, att man inte vill se värdet i att gränsbommar lyfts undan och människor kommer närmare varandra, att freden gynnas mer av gemenskap än av separation, att framtiden fordrar samhörighet och inte isolering. Det talas om EU som något färdigt, trots att vi vet att det är en process. Vi talar om medborgarna på den europeiska kontinenten som om dessa allesammans begrep mindre, vore mindre måna om sina anhöriga, förstod mindre av vad en god miljöpolitik betyder, brydde sig mindre om sitt eget modersmål och sin egen kultur än vad vi svenskar gör. I en familj, i en förening eller i ett arbetslag kompletterar individerna, personerna varandra. Kreativitetsforskare brukar påpeka att de mest kreativa, nytänkande miljöerna är de där mångfalden finns. Så är det också med folk och länder. Vi har både något att bidra med och något att få. Europas mångfald är dess styrka, som kristdemokraterna i EU säger i sitt program. Fru talman! Därmed går jag åter till orden i regeringsförklaringen. Jag måste få fråga Ingvar Carlsson vad han avser när har i regeringsförklaringen talar om "den pågående sjukvårdsutredningen". Är det den utredning som Socialdemokraterna hoppade av eller är det någon annan för oss okänd utredning? Med stor vånda tvingades vi kristdemokrater i regering och riksdag att vara med om att dra in ca 4 miljarder från kommunerna. En sak är i alla fall säker, att Socialdemokraternas myckna skäll på den tidigare regeringen och framför allt på kds, för denna indragning och för att detta skulle ha satt vården nära nog på bar backe var en salut med de lösaste och mest populistiska skott. Regeringsförklaringen rymmer inte såvitt jag kan se en enda krona som skall satsas på vård. Ingvar Carlsson avslutar sin regeringsförklaring med tal om att "Sverige är för litet för stora konflikter, problemen för många för konfrontation". Så är det. Men hur kunde då Ingvar Carlsson tyst och stillatigande acceptera att SSU nyttjade falskhet och lögn i sin valkampanj? För mig är det fullständigt obegripligt att inte en socialdemokratisk ledare får mål i munnen när han märker att folk i den egna rörelsen förfalskar och beljuger. Hur tror han att folk utanför politikens hank och stör skall känna respekt för integritet och rättskaffens metoder, när medlemmar i vårt lands största parti uttalar stolthet över att man med falska metoder häcklar politiska motståndare? I nationens intresse kommer jag som statsminister att göra mitt yttersta för att åstadkomma ett nytt samarbetsklimat i Sverige, i riksdagen, på arbetsmarknaden, mellan enskilda medborgare. Så lyder den sista meningen i regeringsförklaringen. Ja, det är dags, Ingvar Carlsson. Under tre år har vi kristdemokrater inte sett något av den inriktningen. Fru talman! Men samarbetsklimatet kan och bör bli bättre. Den fasansfulla fartygskatastrofen som lade ett tungt sorgens dok över hela nationen fick nog oss alla att tänka över vad som är väsentligt i våra liv och i vår strävan. Borta var med ens det storvulna och självsäkra som får så mycket utrymme hos oss alla under en valrörelse. Formuleringar om att något sådant, en sådan katastrof, aldrig får inträffa igen har nu lanserats, som om den mänskliga faktorn skulle kunna elimineras, som om vi människor är alltings mått, som om vår trygghet och säkerhet, vår trivsel och välfärd enbart regleras av teknik och pengar. Fartygskatastrofen får oss alla att känna maktlösheten och förtvivlan tungt i våra sinnen, också i dag. Kanske kan den, och det som vi har upplevt efteråt, få oss att känna en större ödmjukhet inför de stora existentiella frågorna. Det vore inte fel om den insikten fick svepa också över den politiska debatten.

Fru talman! Något av det mest civiliserade som människan har uppfunnit har just ägt rum i Sverige, nämligen ett demokratiskt val som har lett till ett maktskifte. Alla medborgare har haft samma inflytande, oberoende av ekonomisk eller social ställning, av ursprung, kön eller hudfärg. För en gångs skull har en 18-åring haft lika mycket att säga till om som en koncernchef för ett multinationellt företag. I årets val ställdes ideologierna mot varandra tydligare än på länge. Under tre års tid har 80-talets nyliberalism präglat svensk politik. Nu har den prövats, misslyckats och förkastats även här i Sverige. Den nyliberalt anstrukna politiken har i land efter land gjort lågkonjunktur till kris, sysselsättningssvackor till massarbetslöshet. Varför har denna ideologi misslyckats så kapitalt? Varför har så många, t.o.m. företag och företagere, så svårt att klara sig under sådant styre? Det moderna samhället kräver så mycket mer än vad den nyliberala modellen kan klara. Arbetslöshet är en stor kostnad och en förslösad tillgång. De flesta länder är så civiliserade att arbetslösa inte svälter ihjäl eller försvinner. Företag klarar sig inte utan kunder, utan människor som har råd att handla. Många är beroende av en gemensam sektor med hög kvalitet, även de som arbetar i det privata näringslivet. De nyliberala har också bekämpat krisen med ena handen bunden bakom ryggen. De förkastar politikens möjligheter. Det är inte renlärigt att motverka krisen och lågkonjunkturen. Tvärtom monteras den gemensamma sektorn ner, och det spär på den redan höga arbetslösheten. I landsting och kommuner, inom äldreomsorgen och sjukvården, inom barnomsorgen och skolan har många medborgare erfarit vad det systemskifte som Moderaterna talar om innebär. De sade valfrihet - det blev nedskärningar. De sade skattelättnader - det blev urholkad välfärd. Den nyliberala ideologin bygger på en märklig människosyn. De som redan har det gott ställt, som är förmögna, de arbetar mer och bättre om de får skattelättnader och förmåner. De som redan har det knapert, de som redan vänder på slantarna och oroar sig för morgondagen förväntas arbeta mer om de får det sämre. Det är denna förenkling, passivitet och orättvisa syn som svenska folket bestämt vände sig mot i årets val. Mot det nyliberala systemskiftet har vi ställt det socialdemokratiska alternativet. Vi presenterade kärva och kännbara förslag i vårt valmanifest. Vi sade öppet på våra möten att vi inte har råd med en ny utgift som vårdnadsbidraget. Vi föreslog en karensdag vid tillfällig föräldraledighet, minskade flerbarnstillägget, skärpta regler för bidragsförskott, lägre försvaranslag, lägre jordbruksstöd, minskade utgifter för förtidspensioner, indragningar från Svenska kyrkan och lägre uppräkningar av pensioner och studiemedel. Vi föreslog höjda avgifter för sjukförsäkringen. Vi föreslog en tillfällig värnskatt för de högre inkomsttagarna, enhetlig kapitalskatt och avkastningsskatt på pensionsfonder. Vi skrev också att vi begär fullmakt av svenska folket att under valperioden vidta de ytterligare åtgärder som kan krävas för att rädda Sveriges ekonomi. Den borgerliga regeringen orkade däremot inte presentera en samlad sysselsättnings och saneringspolitik för den kommande valperioden. Moderaterna, som mest högljutt krävde att Socialdemokraterna skulle presentera sina sparförslag, förmådde till slut inte ens att arbeta fram ett moderat alternativ, än mindre ett regeringsprogram. Mörkläggningen av den moderata politiken kommer att framstå som den märkligaste med 1994 års valrörelse. Väljarna visste vad en röst på Socialdemokraterna skulle innebära. Jag tror att det var till fördel för oss. De flesta vill hellre ha raka, om än beska, besked än bara menyer eller allmänna viljeyttringar. Vi socialdemokrater lovade inte att återställa välfärdssamhället i det skick det var 1991, för det går inte. Den avgående regeringen tog inte med sig budgetunderskottet eller statsskulden. Den höga arbetslösheten försvann inte när Carl Bildt i torsdags lämnade Rosenbad. Det är de socialdemokratiska idéerna som har fått stöd av närmare varannan väljare. Jag är glad och stolt över det förtroende som har visats, men också ytterst medveten om de stora förväntningar som riktas mot oss. Vi skall göra allt vad vi kan för att sanera statsfinanserna och minska arbetslösheten. Vi skall verka för rättvisa och anständighet i det svenska samhället. Bördorna skall bäras av alla, även av dem med aktier, förmögenheter och höga inkomster. Det är nödvändigt om vi skall hålla nationen samman i krisbekämpningen. Vi skall försöka återupprätta samarbetsklimatet och balansen mellan löntagare och arbetsgivare. Jag vill säga till Olof Johansson att vi redan före valet inlett samtal med småföretagarna och deras representanter. Vi kommer att formalisera det nu efter valet under näringsministerns ledning. Jag vet att det för småföretagarna framför allt är den höga räntan, svårigheterna att få låna och den svaga efterfrågan som är det stora problemet. Vi skall försöka återskapa tron på politikens möjligheter och visa att framtiden kan påverkas. Jag är övertygad om att den svenska modellen, med generell välfärd och en utbyggd offentlig sektor, väl håller att bygga vidare på. Den förhindrar att barnens hela liv utstakas av föräldrarnas sociala status. Den lägger grunden för en gemenskap och förståelse, inte minst när direktörens dotter går i samma skola som metallarbetarens son. Den ger trygghet i förändring som ökar friheten att satsa nytt och kanske utbilda sig flera gånger i livet. Väljarnas mandat är att satsa på näringslivets framtidsbranscher med stort kunskapsinnehåll, höga krav och miljövänlig produktionsstruktur. Det är ett mandat att använda en aktiv näringspolitik för att lägga grunden för goda villkor. Det är ett mandat att värna jobben i den gemensamma sektorn, barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg. Tankarna att lösa arbetslöshetsproblemen med ett återtåg till pig och tjänarsamhället har fått ett rejält bakslag. Det är inte heller könsfördelningen vid tiden för den svenska modellens barndom på 30-talet som fått stöd. För första gången består den socialdemokratiska riksdagsgruppen av hälften kvinnor och hälften män. Sveriges första jämställda regering har kunnat bildas. Jag anser att den samlade förlusten för högerkrafterna är ett uttryck för att Sverige skall bli mer internationellt engagerat. Det enda främlingsfientliga riksdagspartiet är i princip utraderat. Jag tolkar väljarnas mandat så här: Ta Sverige ur krisen aktivt och rättvist, överge systemskiftet, bygg vidare på den svenska modellen, ge miljö, jämställdhet, kultur och globalt engagemang en betydligt mer framträdande roll. Fru talman! Carl Bildt påstod i valrörelsens inledning att Sverige nu gick mot en gyllene period. Det uttalandet dementerades brutalt av den marknad han själv hyllar. Kurvorna visar inte rätt. Marknaden chockhöjde räntan. Ändå framhärdar Cark Bildt i sin beskrivning. Jag tolkar det som att han kastade in handduken i kampen om regeringsmakten och i stället inledde striden om historieskrivningen. Under fyra år framöver kommer vi att få höra - vi har hört det här i dag - hur bra det hade blivit om den borgerliga regeringen hade fått fortsätta. Låt oss då minnas hur det verkligen var. Under Carl Bildts tid som statsminister har statsskulden fördubblats. Arbetslösheten har inte varit så hög sedan 30-talet. Skyhöga realräntor drog ner investeringarna med 30 %. Den svenska kronan förlorade en fjärdedel av sitt värde. Låt oss också minnas hur den gamla regeringens egna framtidsberäkningar såg ut. I våras, innan räntan nått sommarens nivåer, räknade man med en fortsatt arbetslöshet på över 10 % och ett stort budgetunderskott ända fram till 1999. Budgetunderskottet, visar det sig nu, ligger 40 miljarder kronor högre än vad regeringen förut har medgivit. När det gäller statsskulden deklarerar jag återigen att vi skall stabilisera den under den här valperioden. Men det är inte allmänna uttalanden som imponerar, Carl Bildt! Värdet av sådana uttalanden har devalverats i takt med penningvärdet under den Bildtska regeringen. Det är konkreta, skarpa åtgärder som är det avgörande. Visst finns det positiva tecken i den svenska ekonomin. Jag pekade i regeringsförklaringen på den kraftiga uppgången inom exportsektorn och den starka bytesbalansen. Men det går inte att bara tala om den del av ekonomin som går bra - särskilt inte med tanke på de stora obalanser som finns mellan en stark export och en svag hemmamarknad. För att konjunkturuppgången skall få fäste krävs det en kraftfull politik, bättre statsfinanser och minskad arbetslöshet. Det krävs en balansgång mellan budgetförstärkningar och insatser för tillväxt. Sverige måste både spara och arbeta sig ur krisen. Svenska folket står inom kort inför ett nytt val: folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i den europeiska unionen. Frågan är om Sverige skall delta fullt ut i det europeiska samarbetet. Röstar en majoritet nej, då blir det ett nej för mycket lång tid framöver. Tanken att kunna omförhandla den nu liggande preliminära överenskommelsen har inget med verkligheten att göra. På så sätt får folkomröstningen ännu långsiktigare konsekvenser än val. Skulle det efter ett nej bli allvarliga problem i ekonomin med räntorna eller sysselsättningen, går det inte att utlysa en ny folkomröstning. Låt mig vara alldeles klar på den punkten här i riksdagens talarstol. Blir det ett ja, får vårt globala engagemang ännu ett forum och ett redskap. Blir Sverige medlem i den europeiska unionen, kommer den här regeringen att även genom samarbetet där verka för ett starkare stöd till Förenta nationerna, för öppenhet mot omvärlden och för ökad frihandel med utvecklingsländerna och Fru talman! Jag har avgivit en regeringsförklaring i linje med den politik som presenterats för väljarna i valrörelsen. Jag vet att det också i andra partier finns ett mycket äkta engagemang för människors levnadsvillkor och en insikt om Sveriges svåra problem. Regeringen kommer i konstruktiv anda att pröva förslag som övriga partier presenterar. Våra förslag kommer att förankras bättre och på ett tidigare stadium i riksdagen. Den skepsis som samarbetstanken möter kan bara skingras i handling, och det kommer att visa sig att regeringen för sin del menar allvar. Sveriges medborgare har rätt att kräva en större ansvarskänsla än någonsin av sina folkvalda.

Fru talman! Valresultatet, Ingvar Carlsson, är vi överens om: Det var en vänsterseger i valet. Jag tror att en absolut majoritet av den svenska befolkningen hade fått nog av högerregeringens privatiseringar och valfrihetsrevolutioner. Jag tror att vi på vänsterkanten har att göra något helt annat. Vi har nämligen att få en framtidstro till stånd som handlar om att anpassa sig till en ny tid - men utifrån ett bevarande av värdevärderingarna beträffande rättvisa och solidaritet. Jag tror att väljarnas mandat faktiskt har handlat om just de här frågorna. Men jag skulle vilja få besked från statsministern om några saker som han inte tog upp i sitt anförande här. En sak gäller, och det vet jag att vi är väldigt överens om, kommunernas verksamhet - Hur, Ingvar Carlsson, har ni i regeringen tänkt er att de här verksamheterna skall fredas? Hur har ni tänkt er att de här verksamheterna också när konjunkturen vänder skall kunna få utvecklas och växa? Den borgerliga regeringen hade sin syn här: Nathalieplanen, som skulle innebära att ungefär 60 000-100 000 jobb skulle försvinna inom den landstingskommunala sektorn. Vi har en annan åsikt, och jag vet att ni i regeringen har en annan åsikt. Men var skall pengarna tas? Vi har aviserat möjligheter när det gäller att finansiera detta. Ni har inte gjort det. Jag skulle vilja ha ett klarläggande på den punkten. En annan sak gäller fördelningspolitiken. Hur tänker ni under en fyraårsperiod göra när det gäller återställande av nivån i a-kassan, höjning av nivån för långtidssjukskrivna samt ersättning och kompensation till de sämst ställda pensionärerna? Där har jag inte fått något klart besked. En tredje sak gäller arbetstiden. Vi har ju i valrörelsen diskuterat och det förs en intensiv debatt inom fackföreningsrörelsen om en sänkning av den dagliga arbetstiden, om en förkortning av arbetstiden - men inte som ett mål för att minska arbetslösheten utan som en offensiv och framtidsinriktad välfärdsreform. Var finns den klara viljan i regeringen att delta i den här debatten? Jag undrar vad ni har att komma med i den här frågan, som är viktig. Den drivs nu av många inom fackföreningsrörelsen. Det vore väldigt tråkigt om den socialdemokratiska regeringen ensam skulle vara motståndare till en aktiv och progressiv diskussion om en arbetstidsförkortning. Jag hoppas alltså på svar dels på den frågan, dels på frågan om kommunernas ekonomi i framtiden.

Fru talman! Jag är i den situationen att jag kan hänvisa till socialdemokratins besked i valrörelsen på samtliga frågor som Gudrun Schyman ställde. Vi sade nämligen att den viktigaste frågan för oss - vare sig det gäller i kommuner, i landsting eller i riksdagen - är att bekämpa arbetslösheten. Det är där vi kraftsamlar, därför att arbetslösheten är det allvarligaste hotet mot svenska folkets välfärd och även det allvarligaste hotet inte bara mot den ekonomi som vi i riksdagen har att ansvara för utan också mot den ekonomi som kommunala företrädare har att ansvara för. Den viktigaste ågärden för oss att vidta för att främja verksamheten inom skolan, sjukvården, barnomsorgen och äldreomsorgen är att få i gång tillväxten och att få ned arbetslösheten. Det är det som vi kraftsamlar kring. Vi gav ändå ytterligare besked. Vi sade att skulle vi inte klara detta fullt ut utan verksamheten skulle hotas på det sätt som t.ex. refererades i dagens Morgoneko när det gällde hemtjänsten i Stockholm, är vi t.o.m. beredda att hellre skära i transfereringarna än i verksamheten. Jag undrar om Vänsterpartiet har orkat gå så långt i sina besked före valet. Därmed har jag också i förbigående delvis svarat Bengt Westerberg, men där återkommer jag. Jag skulle också vilja ta upp EU-frågan, som Gudrun Schyman berörde i sitt inlägg. Jag är djupt oroad över vad som nu händer i Europa med högernationella krafter som börjar röra på sig igen: Le Pen i Frankrike, nyfascisterna i Italien och nu senast det högerextremistiska partiet i Österrike. För mig är det en grundläggande fråga. Skall vi göra om misstagen sedan 30-talet? Eller skall alla goda krafter nu i Europa samla sig och aktivt bekämpa dessa mörkerkrafter? Jag menar att lösningen för oss demokrater i Sverige inte ligger i att isolera oss. Lösningen ligger inte i att säga att vi inte deltar organiserat i det arbetet. För mig är detta en viktig fråga, ett viktigt argument för att vi skall bli medlemmar i den europeiska unionen. Också den vägen, via det forumet, skall vi bekämpa högerextremismen. Det handlar till syvende och sist om demokratin i Europa. Låt oss inte göra om misstaget att tro att demokratin en gång för alla är vunnen, utan låt oss se till att vi arbetar för att förstärka demokratin utifrån de villkor och den verklighet som nu gäller. Jag är förvånad över att Vänsterpartiet i nästan varje Europaprojekt har gått emot detta till att börja med. Först i efterhand ansluter man sig.